Fru talman! Det har tagit lång tid att komma fram till det förslag till lag om registrerat partnerskap för homosexuella som vi i dag skall fatta beslut om. Man kanske kan säga att detta arbete började år 1973. Då uttalade en enig riksdag att den homosexuella samlevnaden från samhällets synpunkt är en fullt acceptabel samlevnadsform. Uttalandet följdes av motioner som resulterade i en utredning i början på 80-talet och en partimotion från Vänsterpartiet i slutet av 80-talet. De följdes så småningom av motioner från såväl socialdemokrater som folkpartister. Vidare har Partnerskapskommittén arbetat i drygt två och ett halvt år, understödd av bl.a. en bred flerpartimotion -- författad av Kent Carlsson -- med ett färdigt förslag till lagtext. Partnerskapskommitténs betänkande remissbehandlades och diskuterades ovanligt ingående för att vara ett utredningsbetänkande. Slutligen lades det gedigna, men något ovanliga, arbetet fram under våren i lagutskottet. Och nu resulterar arbetet i det lagförslag som vi nu skall fatta beslut om. Detta förslag har, precis som en proposition, remissbehandlats av tunga remissinstanser. Få, om ens något, lagförslag har stötts och blötts som detta. Det har verkligen inte hastats fram; det har en tjugoårig historia bakom sig. Det förslag som föreligger är ett mycket väl genomarbetat sådant. En lag om partnerskap fyller främst två funktioner. Dels innebär den att två homosexuella människor, som älskar varandra, kan lösa gemensamma frågor av juridisk och ekonomisk natur, dels bidrar den också till att homosexuella får ett samhälleligt erkännande och att den homosexuella kärleken respekteras och erkänns på samma sätt som kärleken mellan heterosexuella. Inför varandra och omvärlden kan de som väljer att ingå partnerskap få sitt förhållande legitimerat. De kan få en av samhället sanktionerad ram för sin kärlek, omtanke, ömhet, vänskap, lojalitet, omsorg och sitt ansvar gentemot varandra, något som alla andra ser som en självklar rätt att kunna välja. På samma sätt som ett äktenskap, ger ett partnerskap rättigheter och skyldigheter gentemot samhället och varandra. Ett partnerskap kostar inte samhället något. Det skadar ingen. Det innebär inget tvång. Det ger endast homosexuella människor möjlighet till den rätt och trygghet som heterosexuella ser som en fullkomlig självklarhet. Partnerskap kan enbart ingås av vuxna människor efter fritt val, och det berör inte någon annans liv eller någon annans rätt. Det tar inte ifrån någon annan något, och det inskränker inte någon annans frihet, rättighet eller integritet. Med ett partnerskap skyddas i stället ett personligt kärleksförhållande, som skall få möjlighet att utvecklas och respekteras. Ett registrerat partnerskap är ett litet men ett viktigt bidrag till kärleken i vår värld, som ju tyvärr lider svårt till följd av kärlekslöshet, fiendskap, intolerans och hat. Fru talman! Vi kan vara stolta över att vi i vårt land får vara med och anta en lag som tar bort diskriminering och som ökar toleransen och medmänskligheten i samhället. Den homosexuella kärleken behöver allt stöd den kan få. Annan kärlek hyllas minsann i en massa sammanhang, exempelvis kärleken mellan man och kvinna, mellan föräldrar och barn samt kärleken till naturen. Även kärleken till fosterlandet ses rent av som vacker och eftersträvansvärd. Men den homosexuella kärleken omgärdas inte av samma positiva uppmärksamhet. Den är i stället osynliggjord, detta trots att det inte finns någon annan skillnad mellan homosexuella och heterosexuella än att homosexuella känslomässigt dras till personer av samma kön och att heterosexuella dras till personer av motsatt kön. Lagen om partnerskap är ett steg bort från fördomar och mot jämställdhet, bort från diskriminering och mot tolerans samt bort från homofobi och mot kärlek. Under de senaste åren -- intensifierat under den senaste månaden -- har jag och förmodligen de flesta av ledamöterna i denna kammare fått ta emot brev och telefonsamtal från människor som engagerat sig i frågan. Till mycket stor del har det handlat om försök till argument mot lagen. Jag skall försöka bemöta några av de vanligaste argumenten -- det går nämligen inte att bemöta allt som man får höra. Mot den svartaste homofobi, mot den djupaste skräck och mot de våldsammaste fördomar går det inte att föra ett logiskt resonemang. Men det finns naturligtvis också människor som speglar en äkta oro för denna lag, och argumentationen av det slaget innehåller några genomgående frågeställningar. Man säger t.ex. att det är så få människor som det rör sig om, vilket Holger Gustafsson också var inne på. Man säger att vi inte skall stifta lagar för en liten grupp människor i samhället. Jag skulle då vilja fråga: Hur många homosexuella människor behövs det för att en sådan här lag skall kunna stiftas? Räcker det med 4 %, eller måste gruppen homosexuella utgöra 6 % av befolkningen? Jag skulle gärna vilja ha svar på frågan om hur många procent det måste vara. Det sägs också att en partnerskapslag ger fel signaler och att fler människor uppmuntras att leva homosexuellt. Man är alltså rädd att dessa få människor, något som man ju poängterar att det rör sig om, skall ''smitta ner'' nationen och dra in resten av den i förfall, om vi får en partnerskapslag. Men homosexualitet smittar inte.

Men jag tror egentligen inte att någon anser det. Därför äger talet om att en partnerskapslag är ett stort hot, en lag som rör så få människor, ingen relevans. Ingen människa väljer ju sin sexuella läggning. Det är därför som motståndarna till en partnerskapslag ofta talar om livsstil i stället för läggning. En livsstil kan man i viss mån välja, och man kan ha åsikter om den ena eller den andra livsstilens förträfflighet eller fördärvlighet. Men en homosexuell läggning väljer man inte. Den är ingen defekt och går inte att bota. Den kan, som allt annat, undertryckas, men den är inte utbytbar. Lika lite som man väljer att bli heterosexuell, lika lite väljer man att bli homosexuell. Oavsett om vi har en partnerskapslag eller ej, kommer det alltid att finnas homosexuella människor. Det vi bör fråga oss är vilka beslut vi skall fatta för att de skall kunna leva i kärlek, inte hur vi skall kunna motarbeta deras kärlek. Att partnerskapet skulle vara ett hot mot äktenskapet, som är det viktigaste fundamentet i samhället, framförs ofta som ett argument mot lagen. Då måste man fråga sig: Vad är det med äktenskapet som gör det så utsatt och så bräckligt? Om man menar att själva parbildningen, tvåsamheten, ger stadga åt samhället borde man vara för partnerskap, inte emot. Och de som oroar sig för promiskuitet och lösaktigt leverne bland människor i allmänhet och homosexuella i synnerhet borde väl vara för, inte emot, en juridiskt reglerad parbildning för människor som vill leva samman i tvåsamhet. Var finns logiken? Var finns förnuftet? Äktenskapet ses ibland som ett viktigt fundament, som är viktigt för familjebildningen. Det är sant att inga barn blir till i ett partnerskap. Men inte behöver vi äktenskapet för att föda barn. Såvitt jag förstår är äktenskapet till för makarna. Ganska många äkta par får barn, men det går faktiskt att få barn även utan äktenskapets hjälp. En del får inte barn trots äktenskapet. Fortplantningsförmågan har inte ett dugg med äktenskapet att göra -- om det är den som man ser som det naturliga och som samhällets fundament. Jag är inte orolig för att partnerskap skall bli konkurrent till äktenskapet. Varken antalet ingångna eller upplösta äktenskap kommer att minska därför att vi har en lag om partnerskap. Som jag sade tidigare, gör inte partnerskapet att vi får fler homosexuella. Oavsett om vi inför lagen eller ej, kommer de som är homosexuella och lever nu och kommande generationers homosexuella att utgöra i stort sett samma del av befolkningen som nu. Några går ännu längre och ser partnerskapet som ett hot inte bara mot äktenskapet utan också mot hela nationen och t.o.m. hela vår kultur. Total normupplösning skulle drabba landet om detta genomförs. Det är ingen hejd på vilka konsekvenserna skulle bli. Men i Danmark har den här möjligheten för homosexuella att legalisera sitt parförhållande funnits sedan 1989. Såvitt jag vet har Danmark och danskarna inte blivit vare sig normlösare, gudlösare eller mer osedliga på de här fem åren än de möjligen alltid har varit. De homosexuella har varken blivit fler eller färre. Enligt det danska justitiedepartementet har tillämpningen av lagen inte heller vållat några komplikationer. Norge har haft sin lag i snart ett år. Inte heller Norge har visat tecken på att gå mot vare sig moralisk eller annan undergång. Man klarade såväl OS som 17 maj, och inga norska äktenskap rapporteras vara hotade -- såvida de inte var hotade av annat dessförinnan. Den norska moralen är som den alltid har varit. Fru talman! Det finns också de som använder en litet mer intellektuell och förfinad motargumentation mot partnerskapslagen. För dem kom Lagrådets yttrande som en skänk från ovan. Men om man ger sig tid att verkligen analysera vad Lagrådet skriver finner man snart att det allra mesta är ett inlägg i den politiska debatten. Lagrådet skall granska ett förslag ur lagteknisk synvinkel och avhålla sig från politiskt eller känslomässigt tyckande. Den här gången har man gjort klara politiska ställningstaganden, som från början till slut andas en avog inställning till projektet. Jag skall ge några exempel på substanslösa uttalanden, som kan tyckas vara argument mot lagen. Lagrådet säger bl.a.: Att få en säker och aktuell överblick över regleringens fullständiga innebörd är en svår uppgift för en enskild person. Är detta ett argument mot partnerskapslag borde i logikens namn äktenskapet upphävas omedelbart, eftersom det är samma laginnebörd som skall överblickas vid ett äktenskap som vid ett partnerskap. Det kan alltså inte vara svårare att hantera de förordningar som hör till partnerskapet. Lagrådet säger vidare: Det kommer att bli svårt för myndigheter och tjänstemän att hålla lagen och dess tillämpningar i minnet. Detta skulle också vara ett argument mot partnerskapslagen. Men vem i hela friden lagstiftar man för? Är det för tjänstemän eller för dem som lagen berör? Och hur gör tjänstemän i dag beträffande äktenskapslagstiftningen? Håller de alla äktenskapets rättsverkningar i minnet, eller tillåter de sig att arbeta med äktenskapsfrågor i alla fall och kontrollerar i lagar och förordningar då de inte har varenda paragraf aktuell? Lagråder skriver: Särskilda svårigheter kan tänkas uppkomma när lagstiftningen skall tillämpas på fall med internationell anknytning. Ja visst! Det är därför som man i betänkandet så ingående uppehåller sig vid de IP-rättsliga problemen. Men detta är ju inget argument mot en partnerskapslag. Då borde det vara värre med sambolagen. Partnerskapslag finns i åtminstone två andra länder i dag, och sambolagen är vi helt och hållet ensamma om. Men när den kom 1987 sade Lagrådet inte ett enda ord om några IP-rättsliga problem. Ingen annan tog heller upp detta som ett argument mot sambolagen. Fru talman! Detta är inga bärande argument mot den föreslagna lagen. Slutligen vill jag säga några ord om hushållsgemenskap. Det är möjligt att jag kommer att dra över den anmälda tiden med någon minut, men jag hoppas att det skall gå bra. Ärendet har ju behandlats sedan 1973, och det är ibland svårt att fatta sig kort i så viktiga frågor. Partnerskapskommittén står det att kommittén borde överväga om en sådan lag bör omfatta enbart homosexuella relationer eller om den i stället bör utgå från någon form av hushållsgemenskap och i så fall vilken. Partnerskapskommittén undersökte detta, och man fann att det inte fanns anledning att utgå från hushållsgemenskap. Lagen borde alltså inte utgå från hushållsgemenskap, utan från homosexuellas behov av partnerskap. Vi gjorde en hel del försök att ta reda på hur många som levde i hushållsgemenskap. Kommittén -- eller rättare sagt SCB -- fann att ca 0,7 % av befolkningen mellan 16 och 84 år bor ihop med annan eller andra än personer ur sin ursprungsfamilj, maka eller make, sambo eller barn. Det är alltså 0,7 % som kan sägas bo i någon form av hushållsgemenskap som inte har med familjebildning eller äktenskap att göra. Jag har många gånger undrat om behovet av lagstiftning för de 0,7 % av befolkningen som bor i hushållsgemenskap är en ren konstruktion, en avledande manöver. Ärligt talat: om det hade funnits några belägg -- innan diskussionen om partnerskap kom i gång på allvar -- för att det fanns uttalade krav från några som inte var homosexuella men som bodde ihop eller hade hushåll ihop på lagstiftning för att reglera deras samarbete eller liv ihop, hade det möjligtvis varit trovärdigt. Men såvitt jag vet är detta alltså ett nytt inlägg i debatten. Det finns de som påstår att de här kraven finns nu. Men innan diskussionen om partnerskap dök upp fanns det inte ett enda krav belagt från dessa 0,7 % -- av vilka en majoritet förmodligen är homosexuella och kommer att få sina juridiska behov tillgodosedda genom en möjlighet till partnerskap. Nu gör man alltså ett stort nummer av behovet av lageglering av hushållsgemenskap. Plötsligt dräller det av gamla vänner som står helt rättslösa gentemot varandra och vars tillvaro hänger på att deras gemensamma liv underkastas juridisk reglering. Att kräva fortsatt utredning om hushållsgemenskap är inget annat än trams, och det är endast en konstruktion för att dölja motviljan mot att homosexuella skulle få rätt att ingå partnerskap. Jag yrkar bifall till meningsyttringen, där Vänsterpartiet säger nej till en vidare utredning. Fru talman! Det kanske blir tillfälle under debatten att bemöta diskussionen om adoptioner. Jag har inte tid att ta upp den frågan nu, men om den kommer upp i debatten tar jag tillfället att i en replik redogöra för Vänsterpartiets syn.

Fru talman! Elisabeth Persson sade att det här har bearbetats under 20 år. Det är ett mycket väl genomarbetat förslag, sade hon. Frågan är om inte de 20 åren kanske också har innehållit en viss tveksamhet på grund av att det har funnits och finns svårigheter att lösa. Elisabeth Persson valde att raljera över dem som tar allvarligt på de formella frågorna i sammanhanget, exempelvis Lagrådet, som vi här i kammaren brukar ha respekt för och inte brukar tillvita att det framför politiska uppfattningar. Men i dag passar det att göra på det sättet. Min fråga är: Vilket ansvar tar man som riksdagsledamot i förhållande till de grupper som man vill sätta i en sådan här lag? Det kan ju bli åtskilliga människor som omfattas av den och som kanske drabbas av de negativa konsekvenserna, om lagen inte är så bra; vi reservanter gör bedömningen att den inte är det. En riksdagsledamot har också ett ansvar att tänka kvalitetsmässigt och inte propsa på att få igenom en lagstiftning. 0,7 % behöver inte något stöd från samhället, sade Elisabeth Persson. Hur stor är gruppen som behöver det här stödet så här tidigt och så här snabbt?
Fru talman! När vi nu står här och har det slutgiltiga lagförslaget framför oss kan man nog säga att det kan ha varit bra att detta har tagit tid, Holger Gustafsson. Det har stötts och blötts, det har diskuterats, man har vänt och vridit på det och letat efter de bästa formuleringarna. Vi kanske kan vara eniga om att det har tagit lång tid, men det talar ju faktiskt också för att det här inte är ett hastverk. Holger Gustafsson är ledsen över min bristande respekt för Lagrådet. Jag är också ledsen för den. Det är inte bara jag som anser att Lagrådet har hoppat över skaklarna, att man har gjort ställningstaganden som man inte har att göra. Ta exempelvis frågan om de IP-rättsliga konsekvenserna. Experter på IP-rättsliga frågor har -- till skillnad från Lagrådet -- funnit att det inte finns någonting att anmärka mot de diskussioner som förs i lagutskottets betänkande; man har tvärtom uttalat sig mycket positivt om detta. Lagrådet har några formuleringar som mest är sura uppstötningar. Det här är en katastrof för Lagrådet -- det är inte en katastrof för riksdagen. Men Lagrådet må väl kanske förlåtas -- Lagrådet skall väl också tillåtas att begå misstag någon gång. Holger Gustafsson sade att dessa 0,7 % inte har rätt. Men av dessa 0,7 % är bevisligen en hel del homosexuella, och de får sina behov tillgodosedda genom lagförslaget. Skall vi skriva speciella lagar för resten av dessa 0,7 % borde det rimligen finnas uttalade krav från deras håll att få en sådan reglering av sin hushållsgemenskap. Ömmar man så för dessa 0,2--0,3 % kan jag inte begripa hur man som ett argument mot en partnerskapslag kan anföra att det är så få människor den berör. Det är bevisligen många fler människor som ställer krav på partnerskap. Jag är ledsen, Holger Gustafsson, men jag tycker att det är bludder -- det är inga argument mot förslaget i det betänkande som vi i dag skall ta ställning till.
Fru talman! Det är uppenbarligen Lagrådets problem att man har funnit problem med det här förslaget till lagstiftning! Elisabeth Persson värjer sig för sitt ansvar i sammanhanget. Är det så att om viljan är tillräckligt stark är negativa konsekvenser inte värda att beakta, ens om de påpekas av en sådan instans som Lagrådet? Är den uppfattningen typisk för Elisabeth Persson och Vänsterpartiet? Elisabeth Persson! Man har haft den här lagstiftningen i något år i Danmark. Man har haft den ett antal månader i Norge. Det är inte någon särskilt lång erfarenhet. Det kan ju vara så att vårt lagråd har litet högre ambitioner, ser litet längre. Det är två länder i världen som i dag har den här lagstiftningen. Jag tycker att det finns anledning att högakta en grupp som vill se konsekvenserna, både internationellt och för vårt land, för dem som kan komma att drabbas av lagstiftningen. Jag fick inte något svar på min fråga om procentandelen för den grupp vi diskuterar i dag.
Fru talman! Holger Gustafsson har under de här åren haft möjlighet att framföra synpunkter på partnerskapslagen. Men i dag kommer Holger Gustafsson bara med formella invändningar. Jag har ännu inte fått kläm på vilka formuleringar i lagen det är som Holger Gustafsson vill ändra. Vad är det Holger Gustafsson vill förbättra? Vilka negativa konsekvenser är det Holger Gustafsson vill undvika? Jag tror att både kammarens ledamöter och väljarna ute i landet är mer intresserade av det. Holger Gustafsson säger att Danmark har haft den här lagstiftningen i några år. I oktober 1989 trädde lagen om registrerat partnerskap i kraft i Danmark. Man har där alltså fem års erfarenhet. Det är faktiskt sant att den danska motsvarigheten till Justitiedepartementet inte har kunnat redovisa några negativa effekter av lagen. Man har inte haft några lagtekniska eller juridiska problem med tolkningen eller någonting sådant, och den lagen ser ut i stort sett på samma sätt som det svenska lagförslaget. I så fall är det svårare med sambolagen än med det föreliggande förslaget till partnerskapslag. Sambolagen är helt unik. Det finns inte något land som har en motsvarighet. Men det har ändå gått bra att ha den sedan 1987. Åtminstone har det gått att hantera de problem som sambolagen har givit upphov till. Jag är övertygad om att våra jurister och andra tjänstemän liksom de berörda här i landet är fullt kapabla att också klara av partnerskapslagens eventuella ''barnsjukdomar''. Jag har uppenbarligen betydligt större tilltro till den svenska ämbetsmannakåren än vad Holger Jag tycker att det är litet tjafsigt med sådana här diskussioner om siffror. Skall jag tala om hur många det skall vara som lever i hushållsgemenskap för att de skall vara berättigade till en lagstiftning? Innan partnerskapslagen började diskuteras andades ingen en stavelse om att man behövde någon sådan reglering av hushållsgemenskaper. Men när vi hade börjat diskutera en partnerskapslag verkade det som om hela landet plötsligt drällde av människor som var oerhört utsatta och vilkas hela liv hängde på att de fick en lagreglering av sitt gemensamma boende och sin gemensamma ekonomi. Jag kan inte se att det finns några som helst argument för detta.

Fru talman! För 50 år sedan avkriminaliserades homosexualiteten. För 20 år sedan beslöt riksdagen, som Elisabeth Persson redan har påpekat, att homosexualitet var en från samhällets synpunkt fullt acceptabel samlevnadsform. I dag skall vi rösta om ett förslag till registrering av partnerskap som ger samlevande av samma kön möjlighet till det rättsliga skydd som samlevande av motsatt kön har kunnat få genom att ingå äktenskap. En majoritet i lagutskottet lägger fram detta förslag med förhoppning om att få stöd från en majoritet av kammarens ledamöter. Detta gör vi inte för vår egen skull eller på grund av något slags politisk prestige. Vi gör det inte heller för RFSL:s skull -- representanter därifrån sitter förmodligen på läktaren. RFSL har visserligen drivit denna fråga mycket aktivt, men man har på grund av det blivit litet av ett slagträ i debatten. Fru talman! Vi gör det här för de människors skull vilkas kärlek, ömhet och omsorg om varandra alltid har ifrågasatts och ibland rent av föraktats. Alla människor är så ivriga att understryka att de inte vill diskriminera eller fördöma denna kärlek, och det är 20 år sedan man i Sveriges riksdag sade sig acceptera den. Trots detta ifrågasätts den fortfarande på många olika sätt. Det har de senaste veckornas uppjagade debatt verkligen visat. Den här partnerskapslagen handlar om två vuxna, ansvarsfulla människor som vill leva tillsammans i ett frivilligt förhållande med omsorg, ömhet, kärlek och troligen också sexuell attraktion. Det är en önskan som vi alla känner igen, skulle jag tro. Det enda ''felet'' är tydligen att känslorna hos den grupp som vi i dag diskuterar riktar sig mot en person av samma kön. Vi kan diskutera i det oändliga varför det är så här, hur många människor det rör sig om osv. Faktum kvarstår. Dessa människor finns. De vill ta ansvar för varandra, och de vill ha en lag som ger trygghet i arvsrätt, efterlevandeskydd, giftorätt och allt som vi andra kan få genom att samhället har skapat en äktenskapsbalk. Frågan om att skapa en sådan här lag blir då en jämlikhetsfråga. Även ett sådant här parförhållande måste naturligtvis kunna upplösas. Då behövs lagar som reglerar bodelning m.m. Detta är samhällets sätt att se till att ingen av parterna kommer till korta i en sådan situation. Märkvärdigare än så är det inte. Genom den här lagen uppmuntrar vi alltså människor att ta ansvar för varandra, och vi skyddar en eventuellt svagare part om relationen inte håller. Jag kan inte begripa varför detta skulle vara så upprörande och varför så många människor och enskilda grupper -- som uppenbarligen aldrig kommer att beröras av denna lag -- har försökt utöva påtryckningar på parlamentet för att vi inte skall anta den här lagen. Denna intolerans har inte varit helt olik den som jag mötte från högljudda grupper i mitt förra politiska uppdrag. Låt mig säga någonting om innehållet i lagförslaget, även om det är väl känt vid det här laget. Vi har valt den, enligt vår mening, enda möjliga konstruktionen av lagen. Den har också använts i Danmark och Norge. Det är en separat lag som ansluter direkt till de rättsregler som gäller för äktenskapet; de bestämmelser som har med barn att göra är undantagna. Lagrådet har kritiserat den här tekniken, men man har inte ens, som vi skriver i betänkandet, kunnat antyda att en annan metod kunde vara att föredra. Inte heller har Lagrådet föreslagit några förbättringar i den lag som kritiseras. Lagrådet har i själva verket sagt sig ha förståelse för att man har valt den här konstruktionen av lagen. Lagrådet har pekat på ett antal redan tämligen väl kända svårigheter och har sagt att det kan bli så stora svårigheter att man inte bör lagstifta i den här frågan, om det inte finns starka skäl för det. Det sistnämnda utelämnade Holger Gustafsson, den värderade vice ordföranden, i sitt anförande. Vi menar alltså att dessa starka skäl finns. Det som Lagrådet bl.a. har pekat på och som Elisabeth Persson också har tagit upp om de internationella privaträttsliga konsekvenserna är väl känt. Det är väl beskrivet av den utredning som har föregått förslaget. Det är svårare att förstå invändningen att det skulle vara så svårt för den enskilde att överblicka konsekvenserna av att man ingår ett partnerskap. Äktenskapsbalken griper ju in i ett stort antal författningar. Lagutskottets majoritet menar att det måste var lika svårt för ett par som ingår ett äktenskap att överblicka dessa konsekvenser. Lagrådet pekar på de svårigheter som kan uppstå internationellt om partnerskapslagen skall tillämpas i förhållande till ett annat land med en helt annan inställning till homosexualitet. Svårigheterna är uppenbara. Det kan blir svårt att hävda arvsrätt osv. Vi får utgå från att den som har registrerat ett partnerskap med en utländsk medborgare är medveten om det. Dessa svårigheter kan kan inte heller vara större än de svårigheter som uppstår kring sambolagen. Den lagen är också en internationellt sett främmande fågel. Det är dessutom en lag som berör otroligt många fler parrelationer. Hindren för att ingå partnerskap skall vara de samma som gäller för äktenskap. Hindersprövningen skall ske enligt svensk lag. Vi menar också att minst en av de personer som registrerar sitt partnerskap skall vara svensk medborgare. Vi har tyckt att likheten med Danmark och Norge är viktig i det fallet. Vi har alltså velat ha en lagstiftning som ligger så nära den i de andra två länderna som möjligt. Detta leder mig fram till några ord om själva registreringsförfarandet, som också har diskuterats. Jag vill påminna om att detta faktiskt är en lag med långtgående rättsverkningar. Den ställer krav på parternas ansvar och uppriktiga vilja. Registreringsförfarandet måste utformas därefter. Därför har vi menat att båda parterna skall vara närvarande, precis som vid en borgerlig vigsel. De skall inför vittne framföra sin begäran om registrering. Det skall vara en av samhället utsedd behörig person som tar emot deras begäran och som sedan registrerar partnerskapet. Det är i stort sett formalia kring detta. Hur detta formella förfarande sedan utformas lägger sig samhället faktiskt inte i. Inte heller när det gäller en borgerlig vigsel bryr sig samhället om ifall man klär sig fin, om släktingar får vara med eller om man har en fest efteråt. Vem är beredd att ställa sig här i kammaren och förbjuda eller påbjuda någonting sådant? Ändå tycks detta på för mig helt obegripliga grunder vara något av det mest värdeladdade i frågan om registrerat partnerskap. Fru talman! Låt mig också kommentera några av de frågor som har surrat i debatten om partnerskapet. Några undrar om inte detta bara är det första steget. Sedan kommer adoption, gemensam vårdnad och insemination. Det har rests krav också kring dessa frågor. Jag kan bara svara för mig och för det socialdemokratiska partiet. Detta är steget. Det är inte det första steget. I det lagförslag som i dag ligger på riksdagens bord tar vi uttryckligen bort allt som har med barn att göra. Barns rätt i samhället regleras för övrigt i föräldrabalken, som hela tiden utgår från barnens bästa, inte från vad föräldrarna vill. Föräldrabalken diskuteras över huvud taget inte här i dag. Det finns heller ingen lag som säger att man har rätt att kräva att få bli förälder. Den frågan prövas alltid utifrån barnets bästa om det gäller adoption och utifrån vissa etiska regler om det gäller olika former av konstgjord befruktning. Som jag ser det bygger samhällets engagemang i dessa frågor på att man under vissa förutsättningar hjälper barnlösa par att få ett barn som de kunde ha fått själva. Därmed faller frågan för homosexuella par. Det har påståtts att de homosexuella utgör en sådan liten grupp, det har för övrigt redan debatterats här, att det inte skulle vara nödvändigt att lagstifta. För mig har det ingen som helst betydelse om det är 1 %, 10 % eller något annat procenttal. Det är en minoritet, och den finns. Därmed blir det en jämlikhetsfråga för mig. Jag har utomordentligt svårt att förstå varför en sådan lag skulle ge upphov till fler homosexuella. Det har faktiskt påståtts på fullt allvar! Det påstås att homosexuella lever promiskuöst, dvs. att de har sex hur som helst och inte behöver någon partnerskapslag. Om detta vet jag inte något med säkerhet. Det har inte heller någon betydelse för mitt ställningstagande. Alla som uttalar sig så tvärsäkert på den här punkten, borde kanske fundera över om tvåsamheten någonsin har fått en chans i omgivningens ögon. Är det inte i själva verket så att vi just i tider som denna, borde uppmuntra livslånga relationer i fasta par även bland homosexuella. Den sidan av debatten belystes mycket klokt av ett antal framstående personligheter på Dagens Nyheters debattsida i söndags. Fru talman! I betänkandet står ett enigt utskott bakom förslaget att utreda ett eventuellt behov av ytterligare lagstiftning för olika typer av ''hushållsgemenskap''. Jag kan inte låta bli att säga att jag tycker att det i första hand är en nödutgång för kyrkan och andra. Men om detta plötsligt uppblossande behov är så stort, så låt oss titta vidare på det. För den sakens skull finns det dock ingen anledning att lägga partnerskapslagen åt sidan. Jag vill varna för att det kan bli svårt att hitta en enkel konstruktion. Om det är svårt när det gäller partnerskapslagen torde det inte vara något mot att hitta en konstruktion för en lag som ger generella rättsregler för ett så stort och skiftande begrepp som hushållsgemenskap. Vi har varit överens om att vi mycket väl kan studera frågan vidare. Fru talman! Det har fästs stor vikt vid det formella förfarandet kring denna lagstiftning. Det kanske inte är så konstigt, eftersom det är unikt att ett utskott på eget initiativ lägger fram ett så här omfattande lagförslag. Det torde också vara unikt att det finns ett förslag som bör kunna samla en majoritet här i kammaren samtidigt som det är uppenbart att det inte finns en majoritet i regeringen. Ett tillkännagivande kunde naturligtvis förr eller senare ha tvingat fram ett lagförslag från regeringen. Men med tanke på vilken regering vi nu har förefaller det ändock barmhärtigare att bespara den det här bekymret. Den konstitutionella möjligheten finns. Trots allt, kära kolleger i kammaren, är det vi här i riksdagen som utgör landets lagstiftande församling. Jag vill med stor emfas vända mig mot påståendet att detta skulle vara ett hastverk och att vi har slarvat fram förslaget. Vi har jobbat med frågan i lagutskottet. Alla har inte deltagit i det arbetet. Tre partier ställde sig från början vid sidan om arbetet med att utforma förslaget, eftersom de visste att de skulle reservera sig. Vi som har jobbat med frågan har gjort det mycket seriöst. Vi har gjort en utredning med ett omfattande remissförfarande. Vi har tagit del av all samlad kunskap. Vi har tagit del av erfarenheterna från framför allt Danmark men också från den korta perioden i Norge. Vi har duktiga jurister på kansliet. Reservationen andas litet av tanken att det skulle finnas bättre jurister på regeringskansliet och att de skulle kunna göra ett bättre jobb. Jag vill vända mig mot det. Jag är övertygad om att kansliets jurister har klarat att hjälpa oss med den noggranna prövningen likaväl som med allt annat. Jag vill än en gång påpeka att Lagrådets yttrande faktiskt inte säger att det inte går att använda den här lagen. Man pekar på ett antal svårigheter, och som jag redan har sagt är vi väl medvetna om dem. Lagrådet säger inte att lagen inte kan tillämpas. Utskottets ordförande uppehåller sig mycket kring de formella grunderna och låter t.o.m. antyda att kammarledamöter som någon gång i framtiden skulle kunna tänka sig en partnerskapslag med gott samvete kan rösta på reservationen. Holger Gustafsson uppträder som alla tveksammas lilla kardborre. Man skulle kunna säga att man inte tycker att homosexuella inte skall ha jämlikhet men att man inte vill vara med på hastverket innan frågan har utretts vidare. Jag vill ändock peka på att den reservation som har fogats till betänkandet inte andas en tillstymmelse till initiativ i den här frågan. Reservationen innebär ett rent avslag. Det tas inget initiativ till att frågan skall överlämnas till det duktiga regeringskansliet, som det står om i reservationen. Den som i dag vill ställa upp för den här gruppen människor och den som i dag inte vill sitta här i kammaren och bestämma vem man skall få älska eller inte kan inte gömma sig bakom den här reservationen. De måste i dag ta ställning och rösta för utskottsbetänkandet. I ett avseende kan jag instämma med utskottets vice ordförande. Jag vädjar att ni noga och ansvarsfullt överväger ert ställningstagande. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande nr 28.

Fru talman! Jag vill också replikera vår värderade ordförande. Jag har under hela mandatperioden uppskattat utskottets ordförande. Det vill jag gärna understryka. Reservationen utgör ett paraply. Om jag får ett och annat epitet i sammanhanget står jag gärna ut med det. Verkligheten är dock att bakom denna reservation skall man kunna samlas -- både de som inte alls vill ha lagstiftning och de som vill ha en lagstifting senare, kanske med modifieringar och kvalitetsförbättringar. Det är inte svårt att räkna ut att det troligen kommer att tas initiativ under den allmänna motionstiden i januari, som kan leda till ett normalt tillkännagivande till den då sittande regeringen att komma med förslag. Detta är en normal parlamentarisk princip. Jag vill ställa en fråga till Maj-Lis Lööw. Den princip som rent juridiskt och formellt har tillämpats är inte felaktig. Men enligt min bedömning är den djupt olämplig. Man kör över regeringen och regeringens kompetens. Den bedömning man gjorde om att regeringen inte skulle komma med något förslag är säkert helt riktig. Jag vill fråga Maj-Lis Lööw: Skulle socialdemokraterna ha uppskattat det, om de suttit i regeringen, att ett utskott hade agerat så här i någon fråga? Jag måste säga att det inte känns särskilt bra att just lagutskottet tar ett sådant här initiativ och kliver av parlamentarismen. Maj-Lis Lööw säger att det finns starka skäl och påpekar att Lagrådet också säger att om det finns starka skäl, kan det här vara motiverat. Vilka är de starka skälen? Är det ett stort folkflertal ute i landet som trycker på i den här frågan, så att det blir oundgängligt svårt att stå emot, eller finns det skäl att avvakta och gå den vanliga vägen och låta riksdagsledamöterna få en motionsrätt?
Herr talman! Först om de starka skälen. Det finns två enkla starka skäl. Det första är att detta helt enkelt är en jämlikhetsfråga för en grupp som har rätt att kräva att vi äntligen kommer till skott i den här frågan. Det andra är att vi har förhalat frågan i många år. Nu har vi ett bra utredningsförslag att bygga på. Det har varit ett brett remissförfarande där det inte varit några speciellt stora invändningar, inte ens från de mycket tunga juridiska remissinstanserna. Det var intressant att höra av Holger Gustafsson att jag har rätt i att regeringen, så som den ser ut i dag, sannolikt inte skulle ha lagt fram något förslag även om vi hade gjort ett tillkännagivande. Det är precis det vi har förutsett. Då har vi utnyttjat den konstitutionella möjlighet som finns för att få igenom förslaget i riksdagen. Holger Gustafsson säger att det kanske hade väckts nya motioner under våren om ett tillkännagivande. Om vi hade kommmit fram till ett tillkännagivande i stället och nöjt oss med att beställa ett lagförslag från regeringen, skulle Holger Gustafsson ha röstat för det? Kommer Holger Gustafsson, om han är kvar i riksdagen nästa vår, att rösta för ett tillkännagivande med en beställning av ett lagförslag? Jag antar att Holger Gustafsson hoppas att den här regeringen får sitta kvar. Hur skall den regeringen i så fall hantera den här frågan? Jag har goda skäl att anta att regeringen, som den ser ut i dag, faktiskt välkomnar att vi tog itu med frågan i riksdagen. Den vill inte ha med den här frågan att göra. Fråga Alf Svensson!
Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att i de formella frågorna vara korrekt. Jag sade inte att regeringen skulle ha avvisat ett tillkännagivande. Jag sade att man kanske gjorde rätt bedömning när man trodde att regeringen inte skulle ta ett eget initiativ i frågan. Det var ju anledningen till att utskottet tog initiativet. Jag utgår från att varje regering reagerar på samma sätt på ett tillkännagivande. Personligen skulle jag kanske inte ha stött ett tillkännagivande heller. Det gick ju ändå att få en majoritet i utskottet, och det respekterar vi. Det skulle ha kunnat leda till ett tillkännagivande. Därmed kunde vi ha tillämpat den normala parlamentariska principen. Jag fick inte svar på frågan hur en annan regering skulle ha uppfattat ett sådant här initiativ -- om man hade upplevt uppmuntran och glädje i sammanhanget.
Herr talman! Det är inte precis unikt med tillkännagivanden och beställningar från riksdagen. Det finns också exempel på att socialdemokratiska regeringar har fått sådana och där t.o.m. socialdemokrater har stått bakom initiativen i riksdagen. En regering som får en sådan beställning tvingas att ta itu med frågan. Nu är frågan: Hur skulle kds ha agerat? Alf Svensson har mycket klart uttalat att han aldrig ställer upp på ett regeringsförslag till en partnerskapslag. Så länge han sitter i regeringen blir det inte tal om det. Faran är väl nu överstånden. Skulle ett tillkännagivande t.o.m. ha orsakat en regeringskris? Jag tycker egentligen inte att den här debatten är nödvändig, men det är Holger Gustafsson själv som har tagit upp frågan på rent formella grunder. Vi vet nu att han inte skulle ha medverkat till att regeringskansliet hade fått pröva saken. Holger Gustafsson hade alltså inte röstat för ett tillkännagivande eller över huvud taget tyckt att man skulle gå vidare i den här frågan. Då har jag väldigt svårt att förstå att man kan vara så upprörd över att riksdagen tar initiativet och samlar en majoritet för förslaget. Det finns tre partier som tillsammans utgör en majoritet och som har ett partibeslut på att man är för en partnerskapslag.

Herr talman! Det ärende som vi just nu står i begrepp att behandla är unikt i åtminstone ett avseende: Det är förmodligen första gången som ett riksdagsutskott har skrivit en hel lagtext. Som sådant är det naturligtvis ett intressant experiment, men resultatet är uppenbarligen inte särskilt lyckat. Det framgår inte minst av det utlåtande som kommit från Lagrådet, som vi normalt sett lyssnar till. Vi vet att när lagar skall utformas och när vi måste få vetskap om hur en lag fungerar i förhållande till andra lagar vet Lagrådet bättre än vi. Man kan mot denna bakgrund ifrågsätta vilka möjligheter som riksdagens ledamöter faktiskt haft att påverka beslutet. Normalt har vi alla möjlighet att läsa en proposition, reagera mot denna på något sätt och därefter få ett utskott att väga samman synpunkterna med det som föreslagits i propositionen. Denna möjlighet har vi inte haft nu, därför att lagutskottets majoritet bestämt sig för att själv skriva lagen. I själva verket har vi inte haft någon möjlighet alls. Ja, vi som sitter i lagutskottet har kunnat säga ja eller nej, men i övrigt har riksdagens ledamöter fått förslaget för bara några enstaka dagar sedan. Detta är, herr talman, inte acceptabelt. Det är att fatta avgörande beslut på alldeles för lösa grunder. Det borde också vara rimligt att kräva att om lagutskottet, eller något annat utskott, skall utnyttja den nästan unika möjligheten att självt skriva en lagtext skall det -- framför allt i ett så omfattande ärende som detta -- ske efter det att en stor majoritet av ledamöterna föreslagit och ställt sig bakom detta. I själva verket har detta beslutats med åtta röster mot sju. Den enda möjlighet som vi nu har består, som jag ser det, i att säga nej till förslaget. Det är denna möjlighet som jag hoppas att riksdagen i dag skall utnyttja. Det finns en rad punkter där Lagrådet har framfört kritik. Låt mig med utgångspunkt från denna kritik få ställa ett antal frågor till majoritetens företrädare i denna debatt. För det första säger Lagrådet att den lagtekniska lösning som lagutskottet valt i och sig är kortfattad och inte alltför komplicerad. Detta verkar ju bra. Men det också är enligt Lagrådet bara skenbart. Tvärtom, säger Lagrådet, är det en synnerligen svår uppgift att få en säker överblick över regleringens fullständiga innebörd. Lagrådet hänvisar till den förteckning över författningar med anknytning till äktenskapet som Partnerskapskommittén upprättade. Den omfattade mer än sju sidor i betänkandet. Hur har lagutskottets majoritet tänkt sig att lösa detta? För det andra pekar Lagrådet på att lagutskottet inte har tagit reda på hur alla de lagar som har anknytning till äktenskapet passar in i det nya lagsystemet. Man säger i det sammanhanget att ''underlag saknas därmed för en närmare kartläggning av vilka oklarheter som den föreslagna lagen kan medföra''. Hur har lagutskottets majoritet tänkt sig att komma till rätta med detta? För det tredje pekar Lagrådet också på ett antal problem som kan uppstå när lagstiftningen skall tillämpas på fall med internationell anknytning. Förutom i Sverige kommer inom överskådlig tid med största sannolikhet lagstiftning om registrerat partnerskap att finnas bara i Danmark och Norge. Hur tänker sig lagutskottets majoritet att lagen om registrerat partnerskap skall beaktas i relation till andra länder? Det blir omedelbart problem, eftersom Finland och Island redan på det nordiska planet i sin lagstiftning inte erkänner ett registrerat partnerskap. För det fjärde: Även om man så småningom kommer fram till att det är svensk domstol som är behörig kan det bli problem till följd av lagvalsreglerna, dvs. när det gäller att avgöra vilket lands lag som skall tillämpas. I vissa fall har domstolen att till sin grund lägga en främmande rättsordnings regler. Har lagutskottets majoritet några tankar om hur lagvalsreglerna skall tillämpas? För det femte skriver Lagrådet att ett registrerat partnerskap kan komma att vålla -- som man själv utrycker det -- ''betydande problem'' för dem som är partner i ett sådant partnerskap, framför allt om de är av olika nationalitet och har egendom utomlands. Detta är ju en situation som kan förväntas bli allt vanligare i och med ökad rörlighet över våra gränser. Och jag vill fråga: Hur tänker sig lagutskottets majoritet att det problemet skall kunna lösas? Lagrådets slutsats över alla sina kritiska synpunkter blir därför att förslaget inte bör -- som man själv uttrycker det -- ''läggas till grund för lagstiftning om inte starka skäl kan åberopas härför''. Och jag ställer frågan till majoritetens företrädare: Vilka är de starka skälen för att man i så hög grad bara bortser från Lagrådets kritik? Efter den salva som Lagrådet avlevererar mot lagutskottets egenhändigt författade lagförslag kan man ju säga att det naturligtvis inte är första gången som denna institution är kritisk. Nej, men det är mindre vanligt att kritiken är så här omfattande. Och det är direkt ovanligt att man -- med några få undantag -- inte alls beaktar Lagrådets synpunkter. När en regering kritiseras tvingas den åtminstone att efter kritiken tänka till och göra en rad ändringar. Om inte regeringen vill göra dessa förändringar tvingas den åtministone att motivera varför. Inte ens detta gör lagutskottets majoritet. Just mot bakgrund av det unika i att ett utskott självt skriver lag, och inte minst därför att riksdagens ledamöter därmed inte har haft möjlighet att genom motioner göra sin granskning, fanns det ännu större skäl att verkligen lyssna till Lagrådet. Så har inte skett mer än högst marginellt. Därmed borde det också vara en självklarhet att detta lagförslag inte bör ligga till grund för en lagstiftning. Om det skall stiftas en lag på det här området bör det ske på det vanliga sättet, dvs. efter ett initiativ från regeringen. Om riksdagen vill påskynda denna process bör det ske genom beslut om ett tillkännagivande till regeringen. Förslag om detta finns också i olika motioner. Det finns redan nu förslag om att riksdagen skall fatta beslut på det viset. Det sker genom att ett enhälligt lagutskott tillmötesgår de önskemål som framförts om att utreda förutsättningarna för en lag för människor som bor i någon form av en hushållsgemenskap. Detta ingick redan i direktiven till Partnerskapskommittén. Trots detta fullgjordes aldrig utredningsuppdraget. Förutom relationen mellan en man och en kvinna, för vilka äktenskap står till buds, konstaterar utskottet att det redan i dag finns ett flertal olika slag av hushållsgemenskaper och parbildningar på annan grund som inte har möjlighet att på motsvarande sätt rättsligt trygga sin gemenskap. Detta är ett problem som ett enhälligt utskott nu vill försöka lösa. Det finns därför, skriver vi, anledning att se över vilka bestämmelser, framför allt på det sociala trygghetsområdet, som på ett eller annat sätt skulle behöva stärkas och förändras. I ett tillkännagivande till regeringen föreslår lagutskottet att en parlamentarisk utredning tillsätts för att utreda vilka åtgärder som bör vidtas för att öka tryggheten just för dessa grupper. Därefter skriver utskottet så här: ''Uppdraget, som bör omfatta alla typer av gemenskaper, vilka inte har möjlighet att ingå äktenskap, skall syfta till att belysa vilka grupper som kan ha behov av ökad rättslig trygghet samt närmare klarlägga vilka dessa behov är. Utredningen bör också lägga fram de lagförslag som utredningen finner påkallade.'' Bakom denna skrivning står sålunda ett enigt lagutskott. Det finns inga reservationer i denna del. Det står således ''alla typer av gemenskaper'' med undantag för äktenskapet. Min avslutande fråga till majoritetens företrädare blir därmed: Hur är det möjligt att i ett första beslut införa en lag om ett registrerat partnerskap och därefter vara med och tillsätta en utredning inom samma område? Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till den reservation som finns fogad till betänkandet och därmed avslag på lagutskottets majoritetsförslag om att införa en lag om registrerat partnerskap. Moderata samlingspartiets syn på dessa frågor kommer i övrigt senare att utvecklas av Lennart

Herr talman! Jag vet att Per Stenmarck är mycket irriterad över att vi bildar en total enighet kring ett vidare utredande av hushållsgemenskaper. Det var väl det som från början skulle vara den verkliga ''kardborrereservationen''. Vi ansåg att det fanns anledning att se ytterligare på frågan -- därmed inte sagt att man inte kan gå vidare med partnerskapslagen. Det är väl ändå inte så att Per Stenmarck tycker att vi skall ompröva eller granska äktenskapsbalken? Äktenskap är ju också en form av hushållsgemenskap. Vi ber nu regeringen att se vidare på alla de andra hushållsgemenskaper som bl.a. Svenska kyrkan har krävt skall utredas. Men jag har redan flaggat för att jag tror att det blir svårt. Om inte Per Stenmarck, efter att lyssnat på Elisabeth Perssons och mitt inledningsanförande och efter att ha följt debatten, förstår de starka skäl som vi anser föreligger tror jag faktiskt inte att det går att förklara för Per Stenmarck. Det är lika bra att ge upp. De allra flesta svar på de frågor som Per Stenmarck ställde till mig angånde vår bedömning av vad Lagrådet har sagt på de olika punkterna finns mycket noggrant angivna i betänkandet. Jag vill också understryka att lagutskottet inte självt på några veckor har skrivit en lag. Den har föregåtts av ett två och ett halvt år långt utredningsförfarande. Vi har ett betänkande med ett förslag till lagstiftning, som nära anknyter till det som finns i två nordiska grannländer. Och vi har en remissomgång att bygga på. Jag sade redan från början att förutsättningen för att vi under denna vår skulle gå vidare med lagförslaget i lagutskottet var att remissutfallet av det mycket breda remissförfarandet inte pekade på några allvarliga juridiska svårigheter med denna lagstiftning. Det gjorde det heller inte. Det pekade på en del som utredningen redan hade bjudit på genom att beskriva dessa svårigheter. Det har inte tillkommit någonting nytt. Lagrådet har inte lyckats att bidra med någonting nytt. Jag menar att Lagrådet i det här fallet egentligen inte har gjort vad det skulle, dvs. granska förslaget, utan det har gjort något slags värdeomdöme som är politiskt eller moraliskt.
Herr talman! Låt mig inleda med att beklaga att utskottets ordförande nu uppenbarligen instämmer i den allmänna kritik mot Lagrådet som Elisabeth Persson här tidigare har framfört. Jag är inte ett enda dugg irriterad över att vare sig Maj-Lis Lööw eller övriga socialdemokrater har anslutit sig till förslaget om att utreda frågan om en hushållsgemenskap, tvärtom. Nu får vi uppenbarligen den utredning som skulle gjorts inom Partnerskapskommitténs ram för flera år sedan. Det tycker jag är bra. Låt mig bara påtala för utskottets ordförande att det faktiskt framgår av utskottstexten att äktenskapsbalken inte ingår i denna utredning -- det är faktiskt bara att läsa vad som står i texten. När det sedan gäller vilka de starka skälen är hänvisar Maj-Lis Lööw, efter ett stort antal frågor från mig, till att de skulle finnas noggrant beskrivna i olika texter. Så är det ju inte. Man kan konstatera att det är smärre ändringar som har gjorts när det gäller själva lagtekniken i förhållande till Lagrådets synpunkter. Men i övrigt finns det antal halvnonchalanta skrivningar om exempelvis den valda lagstiftningstekniken: ''En närmare granskning ger vid handen att några sakliga argument av större betydelse inte har framförts.'' Vidare står det när det gäller t.ex. det internationella perspektivet: ''Inte heller dessa invändningar är av sådan karaktär att de talar emot den föreslagna lagstiftningen.'' Jag vill åter bolla tillbaka en fråga till Maj-Lis Lööw om det internationella perspektivet. När vi i denna kammaren stiftar en lag, oavsett vilken fråga det gäller, är den avsedd att på ett eller annat sätt vara till hjälp för de människor som lagen är avsedd för -- i det här fallet de som omfattas av lagen om ett registrerat partnerskap. Jag har ingen anledning att tvivla på lagutskottets majoritets goda intentioner i frågan. Men som Lagrådet självt uttryckte det kan den lag som här föreslås komma att vålla betydande problem för dem som lagen är avsedd att vara till hjälp för. Därför ställer jag frågan: Är det inte bättre att vänta med att införa lagen tills vi vet att den fungerar i alla dess dimensioner, dvs. även på det internationella planet, så att inte enskilda människor blir lidande i onödan. Den risken är alldeles uppenbar med den lagprodukt som Maj-Lis Lööw nu har ställt sig bakom.
Herr talman! Hur mycket vi än pysslar, förbättrar och putsar när det gäller den här lagen, kan vi aldrig komma ifrån de internationella privaträttsliga svårigheterna. De finns även när det gäller äktenskapsbalken. Till skillnad från partnerskap finns det äktenskap i alla länder på jorden, men deras äktenskapslagstiftningar ser ju utomordentligt olika ut. De internationella privaträttsliga svårigheterna kan också mycket väl uppstå när man skall pröva svensk äktenskapsbalk i förhållande till en annan. Ta bara det faktum att det är många länder där det fortfarande förekommer månggifte! Hur står svensk äktenskapsbalk i förhållande till en sådan lagstiftning? Man skall inte tro att om man bara skickar över frågan till regeringen så hittar de någon tjusig lösning på de internationella privaträttsliga reglerna. Men det har vi å andra sidan inte heller trott oss att klara av när det gäller sambolagen. Men vi har den i alla fall, och den gäller i så otroligt många fler fall. Det är inte bara jag och Elisabeth Persson som har haft synpunkter på hur Lagrådet har behandlat denna fråga, utan också framstående familjerättsliga jurister som har varit utomordentligt kritiska. Jag vill också påpeka att det bara under den här våren funnits många andra exempel, där borgerliga ledamöter från andra utskott i denna kammare har varit mycket irriterade över utlåtanden från Lagrådet. Det senaste exempelet som jag läste om handlade om att kds chefsideolog tyckte att Lagrådet inte alls hade gjort vad det skulle när det gällde barnpornografilagen. Detta är också ett exempel på ett unikt initiativ som tas samtidigt, t.o.m. under samma vecka här i riksdagen, som vi behandlar partnerskapsfrågan. Det är ju inte så att Lagrådet är Gud Fader, utan det ger råd. Vi skall skapa politiken på grundval av de råd som experterna ger oss.
Herr talman! Självfallet är det tillåtet att vara kritisk mot vad Lagrådet säger i olika sammanhang, men vi skall inte nonchalera det. Vi skall lyssna på Lagrådets synpunkter. Det finns anledning att i många avseenden också rätta oss efter det. Beträffande den internationella privaträtten och alla svårigheter på området skall vi naturligtvis inte konstatera att vi inte behöver ändra på någonting. Men det finns ju ändå anledning att säga: Låt oss minimera svårigheterna! Vi behöver ju faktiskt inte tillskapa ytterligare nya problem på detta område, där vi vet att det redan nu finns många problem. Jag talade i mitt anförande om själva handläggningen av detta ärende. Jag är beredd att hålla med om det som Holger Gustafsson inledde med att konstatera, att detta ärende har haft många märkliga turer. Min slutsats blir att det vore allvarligt om det fanns en enda ledamot i denna kammare som menade att vi skulle använda lagstiftningsmakten på det här sättet. Om det finns en majoritet för detta, tycker jag att det är direkt skrämmande. Det har aldrig varit tanken att man i utskottet skall ta initiativ på det sätt som man har gjort. Jag vill citera ur ett gammalt utskottsprotokoll från konstitutionsutskottets diskussion om utskottsorganisationen, utlåtande 27 från 1970: ''En principiellt viktig nyhet i förslaget är att utskotten skall få självständig initiativrätt. - - Utskottet förutsätter emellertid att de nya befogenheterna skall begagnas med varsamhet.'' Man avslutar med att säga: ''Politisk enighet bör eftersträvas i de fall där initiativ kommer i fråga.'' Här driver lagutskottet igenom ett beslut med åtta röster mot sju. Det uppfyller rimligtvis icke kraven på politisk enighet. Jag instämmer i mycket av det som Holger Gustafsson har sagt tidigare. Jag tycker att detta är en utomordentlig anledning att yrka avslag på lagsutskottets majoritetsförslag.
Herr talman! Per Stenmarck inledde sitt anförande med att säga att vi som sitter i lagutskottet inte har kunnat påverka utformningen. Jodå, men Per Stenmarck har tillsammans med sina partikamrater och representanterna från kds och Centerpartiet valt att inte gå in och påverka lagtexten. Detta måste väl vara ett medvetet val. Per Stenmarck kan inte låtsas någonting annat. När som helst under arbetets gång under våren har Per Stenmarck haft möjlighet att komma med synpunkter, diskutera osv. Men han har avstått från att göra det. Dessutom har Per Stenmarck, via sin representant i Partnerskapskommittén, under två och ett halvt år haft möjlighet att föra fram sina och sitt partis synpunkter samt också till de märkvärdiga juristerna i Justitiedepartementet förmedla de punkter som de hade kunnat använda för att förbättra utkastet till lag osv. Detta har icke skett. Jag tycker att det närmar sig hyckleri att på detta sätt föra fram invändningar mot lagförslaget. Säg i stället att ni inte vill ha lagen och redogör för de faktiska grunderna. Ni ondgör er över att det har gått för fort. Pensionsreformen anses av många ha hastats fram. Jag delar inte den uppfattningen. Jämför man hur lång tid det har tagit att verka fram denna parnerskapslag med t.ex. arbetet med den nya pensionen, finner man att det har tagit tio femton gånger så lång tid att utforma partnerskapslagen. Jag har inte hört att Per Stenmarck har varit lika orolig för att pensionsförslaget skulle bli ett hastverk eller att det där skulle uppstå formella problem. Per Stenmarck använde en formulering ur Lagrådets yttrande, nämligen att ''den som överväger att underkasta sig lagens bestämmelser får svårt att i detalj överblicka vad ett sådant ställningstagande egentligen innebär''. Det finns faktiskt, Per Stenmarck, inget tvång att ingå ett registrerat parnerskap. Det är en frivillig handling. Rättsverkningarna är desamma som när det gäller äktenskap. Det är ju ett vågspel också att gifta sig, för även den som skall ingå äktenskap har svårt att i detalj överblicka vad ett sådant ställningstagande egentligen innebär. Men erfarenheten visar att rätt många människor faktiskt väljer att kasta sig ut i det okända vatten som ett äktenskap innebär. För det mesta går det faktiskt juridiskt ganska bra. Jag tycker att det egentligen inte finns några skäl att oroa sig. Tillämpningen av parnerskapslagen är frivillig, och vi får väl utgå från att de som har övervägt att underkasta sig lagens bestämmelser åtminstone har en aning om vad det är de gör. Maj-Lis Lööw tog upp äktenskapslagstiftningen, som är ganska olika i olika länder. Jag vill inte upprepa vad hon sade, men det är faktiskt också ett argument för parnerskapslagen.
Herr talman! Jag har all förståelse för att inte Elisabeth Persson och Vänsterpartiet bryr sig om Lagrådet. Det är ingenting nytt. Det har inträffat många gånger förr. Det är utomordentligt beklämmande att det finns ledamöter av denna kammare som inte bryr sig om Lagrådets yttrande. Elisabeth Persson bara viftar bort Lagrådet. Hon inledde sitt anförande med att konstatera att det bara rörde sig om politiska inlägg. När Vänsterpartiet inte uppskattar Lagrådets yttrande -- och det händer onekligen ganska ofta -- använder man sådana uttryck som hon själv använde i sitt tidigare inlägg, nämligen politiska inlägg, surmagade uppstötningar, katastrof för Lagrådet och liknande. Jag tycker att det är utomordentligt viktigt att vi lyssnar på Lagrådet både när vi uppskattar vad rådet säger och när rådet pekar på sådant som vi inte tycker är speciellt bra. Vi har anledning att ta hänsyn till Lagrådet i alla olika sammanhang. Elisabeth Persson sade att lagförslaget inte har hastats fram. Med en hänvisning till att de första diskussionerna började föras redan 1973 kan man tycka att hon har rätt, men jag vill ändå påstå att förslaget har hastats fram i lagutskottet under den senaste vintern och våren. Det visar också resultatet. Även Lagrådet pekar på att lagförslaget har hastats fram. Det är väldigt beklämmande, och det är ett stort bekymmer, inte minst för de människor som, om lagen antas, skall kunna tillämpa den, framför allt med tanke på de internationella aspekterna. Vi har flera gånger under denna debatt diskuterat dessa problem, men jag tycker inte att vi har fått något svar på hur de skall kunna lösas.
Herr talman! Per Stenmarck sade att argumenten inte blir bättre om de upprepas. Vi står ljusår från varandra. Men på en punkt är jag faktiskt nyfiken. Bortsett från oförskämdheten skulle jag vilja veta vilka gånger som Vänsterpartiet har struntat i Lagrådet. Per Stenmarck sade uttryckligen så. Det kommer att synas i protokollet. I vilka avseenden har Vänsterpartiet visat nonchalans eller inte beaktat Lagrådets synpunkter? Jag kräver faktiskt ett svar.
Herr talman! Det är väl helt uppenbart. Det är bara att lyssna på Elisabeth Persson, som i inlägg efter inlägg i kammaren under denna debatt har förklarat att vad Lagrådet säger inte har någon som helst betydelse för Vänsterpartiets ställningstagande i denna fråga. Det är bara att konstatera att hon själv flera gånger har sagt att det rör sig om politiska inlägg, som man inte behöver ta hänsyn till. Hon talade också om surmagade uppstötningar och sade att yttrandet är en katastrof för Lagrådet. Självklart har hon inte tagit någon hänsyn till vad rådet har sagt. Inställningen till de fem sex frågor som jag riktade till Elisabeth Persson och företrädare för majoriteten i lagutskottet visar att man i allra högsta grad nonchalerar vad Lagrådet här har sagt.

Herr talman! Kärlek är inget som man kan framkalla eller få att upphöra genom lagstiftning. Kärlek är något som uppstår inom människan och som följer sina egna spår. Ingen kan förneka att det finns kärlek mellan människor av samma kön. Samtidigt kan man inte heller bortse från att omgivningens uppfattning och accepterande av ett kärleksförhållande har stor betydelse. Tolerans och respekt för människor, oavsett kön, ras, religion eller sexuell läggning, är en viktig del i en liberal grundsyn. Därför är det självklart för Folkpartiet att uppmärksamma de homosexuellas levnadsvillkor och kämpa för deras rättigheter. Dagens ärende handlar i grunden om hur vi ser på homosexuella parförhållanden. Det handlar om homosexuellas rättigheter att få sina förhållanden bekräftade av samhället genom att kunna registrera sina partnerskap och därigenom också få en juridisk trygghet. För de homosexuella är registrerat parnerskap ett viktigt steg på vägen mot ökad jämlikhet. Det skulle innebära en ökad acceptans från samhällets sida. Det skulle innebära att de homosexuella får en möjlighet att på ett enkelt sätt befästa sin kärlek på liknande sätt som heterosexuella i dag kan göra genom giftermål. Det skulle också innebär att samhället uppmuntrar fasta förhållanden även för homosexuella. De ledamöter som har reserverat sig mot registrerat partnerskap gör det utifrån formella grunder, hävdar de. Vi har också hört här i debatten hur Holger Gustafsson, liksom även Per Stenmarck, har tryckt på att det gäller de formella grunderna för ett avståndstagande. De menar att förslaget inte är tillräckligt analyserat trots att utredningsarbetet har pågått under mycket lång tid. Dessutom finns det praktiska erfarenheter från våra grannländer Man försöker påskina att lagutskottet har totat ihop ett lagförslag. Det är inte sant. Utredningsförslaget har dessutom remissbehandlats och lämnats till Lagrådet för synpunkter. En grundlig beredning kan åstadkommas endast genom regeringskansliets resurser, säger företrädarna för de tre partier i regeringen som har bestämt motsatt sig förslag om registrerat parnerskap. Det är klart att man då kan vara säker på att frågan aldrig kommer på riksdagens bord, så länge dessa partier sitter i regeringen. Därför är sådana undanflykter inte trovärdiga utan snarare cyniska, enligt min mening. Vidare säger reservanterna att riksdagens ledamöter inte har fått möjlighet att motionera i frågan. Hur kan det då komma sig att vi behandlar en rad motioner i anslutning till förslaget? Det är ju inte så märkligt, eftersom utredningsförslaget har varit känt under lång tid. Man kunde ju motionera, eftersom man visste att ett förslag skulle framläggas för riksdagen. I reservationen tas även hushållsgemenskap upp såsom ett alternativ för att slippa tala om homosexuella parförhållanden. Sedan väljer reservanterna att i ett särskilt yttrande förklara varför man av formella skäl vill avslå förslaget. Varför då denna tudelning? Jo, man hoppas på -- det har också Holger Gustafsson sagt -- att få med sig några tveksamma ledamöter, som inte har denna avoga inställning till homosexualitet. I reservationen slås fast att äktenskap är till för kärnfamiljen i dess uppgift att sörja för det uppväxande släktet. Frågan infinner sig då om de som inte har för avsikt att skaffa barn eller som över huvud taget inte kan få barn har rätt att gifta sig. De som tvekar om hur de skall rösta i dag tycker jag noga skall studera det särskilda yttrandet. Det handlar inte om kvalitetsnivå. Jag anser självfallet att Lagrådets synpunkter skall tas på största allvar. Det skall man göra i alla frågor. Men som framgår av betänkandet har Lagrådet inte haft några synpunkter på de enskilda punkterna i förslaget. Man har i stället uttalat att det finns oklarheter, dock utan att precisera sig. Lagrådet har heller inte motsatt sig att detta förslag läggs fram i riksdagen, om det finns starka skäl för att fatta beslut i frågan. Vi i Folkpartiet anser att det finns mycket starka skäl för att lägga fram förslaget i dag. Det är en fråga om jämlikhet och om de homosexuellas rättigheter. Jag respekterar till fullo att människor kan har betänkligheter inför att lagstifta om partnerskap. Detta är en känslofråga; det kan man inte komma ifrån. Sexualiteten tillhör människans innersta väsen och vilar inte på rationella grunder. Men det som jag vänder mig emot är den hets mot homosexuella som denna debatt har fört med sig. Mycket som sagts har varit rent motbjudande, och en av hetsarna i debatten är kds företrädare Ingvar I en DN-artikel förra måndagen slår han fast att beslutet i dag handlar om att jämställa äktenskap och homosexuell samlevnad. Han ger offentlighet till den uppfattning som också vi ledamöter har fått erfara i en hel del brev som vi har fått under denna tid. Man ifrågasätter hur många de homosexuella egentligen är. Ingvar Svensson anklagar de homosexuella för promiskuitet och påstår t.o.m. att sådana partnerbyten tillhör vardagligheterna. Han ifrågasätter om de homosexuella över huvud taget vill leva i stabila långvariga förhållanden. Vidare ifrågasätter Ingvar Svensson om statsmakterna skall ägna sig åt att skapa en social acceptans för en homosexuell livssyn, samtidigt som han talar för ett neutralitetstänkande på samlevnadsområdet som kds egentligen är emot. Slutligen påstår Ingvar Svensson att detta handlar om att använda lagstiftningen som ett bräckjärn för attitydpåverkan när det gäller homosexuell livsstil, något som han inte kan dölja sitt förakt för. Det är den här typen av hets mot homosexuella som det har varit så jobbigt att möta och ta del av i denna debatt. Jag tror att ju snabbare vi kan få en lagstiftning om registrerat partnerskap, desto snabbare kan också frågan avdramatiseras. Herr talman! Det är en person som jag saknar i kammaren i dag, och det är Kent Carlsson. Egentligen har jag saknat honom ända sedan vi träffades för sista gången för ett år sedan. Kent var för mig en föredömlig riksdagsledamot. Han drevs av ett äkta engagemang för utsatta människor, antingen det gällde kurdernas eller de homosexuellas mänskliga rättigheter. Inte minst för Kents skull hoppas jag att riksdagen i dag beslutar om registrerat partnerskap. Till slut vill jag citera en vers ur Eeva Kilpis ''En sång om kärlek''. ''Herre, lär oss acceptera de gamlas kärlek, de ungas kärlek, de medelålders kärlek, de fulas kärlek, de fetas kärlek, de fattigas kärlek, de illa kläddas kärlek och de ensammas kärlek. Lär oss acceptera kärleken, vi är så räddda för den.''

Herr talman! Ingela Mårtensson låter tveksam när det gäller Lagrådets uppfattning. För oss reservanter finns det ingen tvekan. Vad Lagrådet skriver i sin sammanfattande slutsats är oerhört tydligt. Man säger att förslaget inte bör ligga till grund för en lagstiftning. Kan man någonsin få ett starkare uttryck än detta? Genom kopplingen till flertalet av äktenskapets rättsverkningar kan vi också konstatera att det här förslaget kommer att få vittgående konsekvenser på ett stort antal rättsområden utanför Lagrådets beredningsområde. Detta har inte utretts av Min fråga till Ingela Mårtensson är: Är detta godtagbart för en ledamot som Ingela Mårtensson, som i övrigt är engagerad i landets rättssäkerhetsfrågor?
Herr talman! Jag har i mitt anförande redan tagit upp att man självfallet skall ta Lagrådets synpunkter på allvar. Men när jag ser på hur Lagrådet har hanterat de olika förslagen i lagförslaget finner jag att det inte har kommit med några specifika synpunkter på hur lagen skulle vara konstruerad. Det finns en allmän, vag, kritik om oklarheter. Men Lagrådet slutar med att säga att det inte motsätter sig att lagförskaget läggs fram om det finns starka skäl. Jag tycker att det finns mycket starka skäl. Inte minst med tanke på den debatt som förs i samhället i dag är de starka skälen, för mig, ännu starkare.
Herr talman! Jag tror att man skall bedöma Lagrådets slutmening som en viss ödmjukhet inför politikernas möjlighet att fatta ett beslut. Lagrådet kanske inte fullständigt kan diktera för Sveriges riksdag. Vi måste förstå skrivningen på rätt sätt. Vi har en reservation här i dag -- jag har sagt det flera gånger och jag vill säga det igen -- som är undertecknad av flera riksdagsledamöter som inte kan tänka sig den här lagstiftningen. Det är rätt. Men reservationen är också undertecknad av riksdagsledamöter som kanske i ett senare skede, då man har gjort nödvändiga ändringar och kanske höjt kvaliteten i lagförslaget, kan tänka sig att det skulle vara ett steg framåt. Vi är många som kan tänka oss det. Skulle det inte vara ett steg framåt om vi i dag, genom den här reservationen, beslutar om att få en normal beredningsprocess, där både regering och riksdag får säga sitt och riksdagsledamöterna har möjlighet att motionera? Min fråga till Ingela Mårtensson är: Skulle inte det trygga rättssäkerheten?
Herr talman! Det är samma ledamöter vars namn står under reservationen som står för det särskilda yttrandet. Där har man ju talat om hur man ser på äktenskapet och vilken grundsyn man har när det gäller den här frågan. Jag kan inte se att de som står för det särskilda yttrandet, som jag tycker egentligen är en röstförklaring, skulle vara benägna att ha någon form av registrerat partnerskap. Det är därför som det är så viktigt att de som är tveksamma också läser det särskilda yttrandet. Självfallet skall vi ha ett rättssäkert system och följa de tågordningar som finns. Men i den här frågan har man gjort en lång utredning. Det finns ett utredningsförslag som har gått på remiss. Men Holger Gustafsson vet ju mycket väl att tre partier i regeringen inte skulle släppa igenom den här typen av förslag. I så fall är det ju fråga om att regeringen tänker köra över riksdagen och inte, som Holger Gustafsson sade här tidigare, riksdagen som kör över regeringen. Det är ju ändå riksdagen som är det högsta beslutande organet. Det är ju riksdagen som lagstiftar.
Herr talman! I min artikel i DN anklagade jag inte någon för promiskuitet. Jag använde mig av termen i den tekniska betydelse som jag fick lära mig när jag en gång i tiden läste familjesociologi. Jag använde mig av termen bara i syfte att peka på att gruppen som lever i långvariga stabila förhållanden kanske inte är så stor, eftersom det politiska underlaget mycket klart anger att gruppens storlek är oklar. Den här inställningen och det här synsättet hade man även när man fattade beslut om sambolagen för homosexuella 1988, eller om det var 1987. Man visste inte hur stor grupp det handlade om. Det borde vara ganska intressant att veta hur stor målgrupp en partnerskapslag har innan man vidtar en lagstiftning. Men för min del är det inte något huvudskäl till att jag motsätter mig partnerskapslagen, utan detta handlar om politikens kompetensområde, vad det är vi ger oss in på. Ingela Mårtensson sade tidigare att det handlar om samhällets stöd för de homosexuella att befästa sin kärlek. Är det detta vi sysslar med i riksdagen, att befästa kärlek, ömhet, osv.? Är det den typen av beslut vi fattar? Är det den typen av beslut vi har fattat när det gäller äktenskap? Det är den frågan som jag tycker är den centrala och viktiga här. Vad händer i nästa steg? Vi har en annan fråga som har diskuterats, nämligen smittoeffekter. Vad händer i förlängningen av det här resonemanget, när vi nu bryter upp från den särlagstiftning som äktenskapet innebär och går vidare till olika positiva särlagstiftningar för andra grupper? När tar det slut, när skall man dra en gräns? Det är en viktig fråga att ställa. Ingela Mårtensson anklagar mig för att ställa upp för ett neutralitetstänkande när det gäller familjesyn. Det är inte sant. Jag pekar på att riksdagen, familjelagssakkunniga och propositionen har ställt sig bakom detta neutralitetstänkande, som etablerades av Herman Kling 1969 och sedan har fullföljts i olika beslut. Jag pekar på att agerandet här i dag är inkonsekvent mot bakgrund av neutralitetstänkandet. Jag menar att man bör göra ett avsteg från denna neutralitetssyn när det gäller synen på familjen och äktenskapet.
Herr talman! Jag valde att ta upp Ingvar Svenssons artikel, för Holger Gustafsson har haft den goda smaken att inte uttrycka sig på det sätt som Ingvar Svensson har gjort. Jag uppfattar ändå att Ingvar Svensson är en företrädare för kds och talar i kds namn i den här artikeln. Jag må säga att det inte bara är jag som har reagerat mycket starkt på artikeln. Den dokumenterar en form av hets mot en minoritet i samhället. Då har vi som riksdagsledamöter också en skyldighet att ställa upp för den minoritetens mänskliga rättigheter. Det tycker jag är en självklarhet. Det är därför som vi har diskussionen om registrerat partnerskap i dag. Det är därför förslaget har så stor betydelse för de homosexuella. Det gäller inte bara att acceptera ett kärleksförhållande. Det är också fråga om juridiska implikationer. Det är fråga om en trygghet. Jag tycker att också kds borde tala om trygga förhållanden i samhället och vara för dem. Men det är precis tvärtom. Kds agerande under hela den här debatten tycker jag inte är något att yvas över. Tvärtom. Jag är glad att jag inte tillhör det partiet.
Herr talman! Glädjen kanske är ömsesidig. Jag anser inte att jag bedriver någon hets mot homosexuella. Jag har verkligen ansträngt mig för att anlägga en sober ton i de här sammanhangen, därför att jag vet att det finns så mycket av fördomar och fördömanden på det här området som jag som politiker inte kan instämma i. Jag menar att man i ett demokratiskt samhälle måste ha en mångfald av öar där man i stort sett kan leva hur man vill, om man inte skadar varandra eller tredje part. Det är inte detta det handlar om. Jag har också i min motion, som jag har skrivit tillsammans med Pontus Wiklund, ställt upp för att här kan finnas ett juridiskt behov att fylla. Men vi är inte tvungna att fylla det med en partnerskapslag. Vi kan göra det på ett annat sätt. Det intressanta är att det först är de senaste dagarna som man från olika håll erkänner att det går att lösa problemet på annat sätt. Frågeställningen är alltså: Måste vi lösa problemet på det här sättet? Är det något annat syfte än juridiken som ligger bakom? Det är den frågan jag har ställt, och jag har inte fått något tillfredsställande svar på den.
Innan jag lämnar ordet till Ingela Mårtensson för replik vill jag erinra åhörarna om att det icke är tillåtet att applådera från åhörarläktaren eller att ge mening till känna på annat sätt.
Herr talman! Ingvar Svensson säger att han har ansträngt sig för att använda en sober ton i sitt inlägg i Dagens Nyheter. Då undrar man hur det skulle ha sett ut om han inte hade ansträngt sig. Då hade det troligtvis varit ännu värre. Jag tycker att det är galet som det är. Det är många som har reagerat på den här artikeln. Någon sober ton kan jag inte finna där. Sedan talar Ingvar Svensson om öar. Ja, det är väl så han vill ha det, att vi skall sitta på olika öar. Jag kan inte heller förstå att man kan tycka att det här förslaget skadar några andra människor. Vilka andra människor eller grupper skadar ett sådant här förslag? Skadan sker ju när man skriver sådana här artiklar eller om man inte kan ställa upp på de homosexuellas berättigade krav i samhället.

Herr talman! Låt mig inleda med en stillsam reflexion med anledning av det nyss avslutade replikskiftet. Jag trodde att det var avsikten med debattartiklar att de skulle väcka reaktioner. Vad är annars syftet med att skriva dem? Jag vill inledningsvis yrka bifall till reservationen och instämma helt och förbehållslöst i det särskilda yttrandet. Där finns basen i mitt ställningstagande. Jag säger det inledningsvis för att de ledamöter som har behov av att placera in människor i olika fack skall få det litet lättare. Men jag hyser en varm och äkta förhoppning att nyanserna skall prägla den efterföljande debatten mer än behovet att placera in människor i olika fack. Under mina juridikstudier i slutet av 60-talet pratade man om s.k. lidbommeri. Det är fortfarande ett begrepp i juridikkretsar. Det har fått sitt namn efter en tidigare justitieminister, Carl Lidbom, och det står som symbol för slarvig lagstiftning, som är nästan omöjlig att tolka och som ger väldiga komplikationer ute i verkligheten. Därför är det tråkigt att konstatera att man är på väg att slå nya rekord i den riktningen. Vad de kommer att heta vet jag inte. Jag har inte kommit på något bra, men majlööweri kanske skulle passa. Elisabeth Persson säger att förslaget är väl förankrat och väl utarbetat efter 20 års beredning. Det är inte 20 års beredning. Det är möjligen 20 års diskussion i helt andra frågor än vad som avser lagstiftningen. Det är därför det har tagit sådan tid. Det handlar inte om lagstiftningsteknik. Det handlar om någonting helt annat. Jag återkommer till det, herr talman. Jag tycker att detta är upprörande ur demokratisk synvinkel. Man struntar i Lagrådets kritik. Den är inte marginell. Den är inte försynt. Den är allvarlig. Jag tycker att det är upprörande att en majoritet i svenska parlamentet så flagrant går förbi den. Jag tycker också att man visar ett förakt för den politiska beredningsprocessen. Jag skulle gärna ha skrivit en motion, men jag har inte fått chansen. Som Holger Gustafsson beskrev det, är det närmast i kuppartade former man har jobbat i utskottet. Det är formellt riktigt. Ja, jag vet det. Men formerna är faktiskt närmast kuppartade, med hoppandet mellan suppleanter fram och tillbaka. Betänkandet är en kvalitetsmässig bottennotering. Jag vill understryka, herr talman, att detta inte ett ögonblick är någon kritik mot utskottets kanslipersonal. Tvärtom. Jag är övertygad om att utskottets personal måste ha mått professionellt dåligt av att tvingas av politiker att skriva detta aktstycke, som är så fyllt av skenargument, som är så fyllt av bristande logik och bristande intellektuell analys. Jag tycker alldeles särskilt att det är beklämmande eftersom det är ett lagutskott. Jag beklagar utskottsmajoritetens allvarliga brist på respekt för den demokratiska politiska beredningsprocessen. Men, herr talman, jag skall gå över till sakfrågan och huvudfrågan, som knappast har diskuterats ännu i den här debatten, trots att vi har hållit på i snart två timmar. Skall homosexuella par kunna gifta sig, dvs. ingå äktenskap? Mitt svar är alldeles klart: Nej, naturligtvis inte. Varför inte det? Jo, därför att äktenskapet är inrättat för mycket bestämda styften, som inte har ett smack med homosexualitet att göra. Att man sedan kallar det registrerat partnerskap ändrar ingenting. Jag har glömt upphovsmannen, men jag minns det direkta citatet: Snus är snus, om ock i gyllne dosor. I den kommersiella världen finns ett begrepp som kallas för varumärkessnyltning. Det innebär att någon försöker snylta på någon annans goda renommé, t.ex. om någon t.ex. gör en logotyp eller på annat sätt söker göra någonting likt något som Volvo har gjort, eftersom man vill snylta på Volvos goda image, kvalitet och liknande. Det är i lag förbjudet. Man vågar inte kalla det för äktenskap, eftersom man vet att det blir väldigt starka reaktioner. Men man snyltar på äktenskapets goda renommé, och vill helst att det egentligen skall heta så. Homosexuella par vill -- och jag kan förstå det -- få samhällets hela sanktion och välsignelse. De talar om att man skall bejaka deras kärlek. Den typen av argument har varit uppe i debatten, att man skulle förneka någon person någon annans kärlek. Det handlar inte om det -- inte en enda sekund. Kärlek och äktenskap har inte med varandra att göra i lagens mening. Det har de faktiskt inte. När jag började läsa juridik talade vår professor om den dåvarande giftermålsbalken och började förklara för oss kandidater, flickor och pojkar. Han sade: En sak vill jag göra fullständigt klart för er: blanda inte ihop äktenskap, giftermål och kärlek. De har över huvud taget inte med varandra att göra när vi diskuterar dessa frågor. Det är uteslutande fråga om avtalstekniska ting och ekonomiska avtal. Det må låta torrt och charmlöst, men det är faktiskt så rent juridiskt. Jag råkade säga detta -- jag var inte gift då -- till min blivande svärmor, och hon blev mäkta förgrymmad. Hon trodde att jag menade att jag såg det på det sättet, och det gör jag naturligtvis inte. Kärlek är bland det finaste som finns för mig. Men det gäller att inte blanda ihop äpplen och päron. Det är precis som Ingela Mårtensson sade: Kärlek kan man inte frammana med lagstiftning. Sluta att tala om det! Det är inte vad det handlar om. Det är självklart för mig, och jag tror det är självklart för alla i denna kammare, att vi skall visa stor tolerans och djup respekt för homosexualitet. Det är fullständigt självklart. Men samhällets sanktion är någonting helt annat. Jag vill inte att vi skall sanktionera homosexualitet. Det handlar inte om fördomar, brist på kunskap eller intolerans. Det handlar om värderingar. Det handlar om ett synsätt. Det handlar om en grundfilosofi. Det handlar om existensiella frågor. Det handlar om ideologi. Det är därför som jag tycker att det är så viktigt att den här debatten präglas av respekt för varandra och för att vi faktiskt har olika värderingar och kommer fram till olika slutsatser. Det är det egentliga skälet till varför den här frågan är så laddad. Sluta att tala om lagstiftningsteknik! Herr talman! Jag tycker att det utskottet säger är särskilt anmärkningsvärt. Det är ett av de mest anmärkningsvärda uttalanden jag har läst i ett betänkande. I lagutskottets betänkande nr 28 Allmänna överväganden: ''Det bör inte ankomma på samhället att -- genom lagstiftningen eller på annat sätt -- ge uttryck för några värderingar när det gäller människors sätt att ordna sin samlevnad.'' Jag har i kanten skrivit: Otroligt! Vad menar utskottsmajoriteten? Tala om anarki och hållningslöshet!, om den menar vad som står. Jag slog också upp Bonniers lexikon under ordet äktenskap. Återigen ett citat: ''Äktenskap är enl. ''en förbindelse mellan en el. flera män och en el. flera kvinnor, erkänd av sed el. lag och medförande vissa rättigheter och plikter både för makarna och för deras barn'. Ä. är en uråldrig institution, som dock sällan ensam reglerat det sexuella samlivet. Sexuellt umgänge före Ä. tillåts hos de flesta folk och betraktas ofta som ett förspel i valet av äktenskapspartner. Mycket vanlig är också förlovningen el. trolovningen. Ä:s ingående är alltid en viktig social handling; genom ceremonierna vid bröllopet erhåller Ä. social och religiös sanktion. Efter kontrahenternas antal skiljer man mellan monogami , polygyni , polyandri Polygyni och polyandri sammanfattas under termen polygami el. månggifte. Monogamin är den vanligaste formen för Ä. Polyandri förekommer i större skala blott i Indien och Tibet. Ännu sällsyntare är gruppäktenskapen. Däremot förekommer polygyni hos de flesta naturfolk och i de orientaliska kulturerna. I den västerländska civilisationen har monogamin blivit den enda erkända formen av Ä., ej minst genom kristendomens inflytande; sidoäktenskap har dock ej sällan förekommit, särskilt inom de hösta samhällsklasserna. Förbindelser mellan närskylda hindras nästan överallt av sed el. lag'' Herr talman! Jag stannar där, och jag ber om ursäkt för att jag något kommer att överskrida min anmälda taletid. Med tanke på det viktiga ärendet hoppas jag att herr talmannen ursäktar. Min fråga till utskottsmajoriteten är: Hur ser ni på polygami? Hur ser ni på det? Är det mångkulturellt och trivsamt, eller är det något annat? Hur ser ni på incest? Är kärlek mellan två vuxna syskon okej? Är den kärleken lika mycket värd? Frågorna är djupt allvarliga, men jag vet att de upplevs som provocerande. Mitt syfte är inte att provocera. Mitt syfte är att väcka frågan och diskutera den. Jag har försökt att ställa den under de telefonsamtal jag fått, och de är ganska många. Jag är övertygad om att de flesta har fått sådana samtal. Olika personer har ringt runt och försökt övertyga mig. De har börjat med den mest förbindliga inledning, vill veta, och det är väldigt rart och gulligt. När jag har sagt att jag inte vill tala om exakt hur jag tänker rösta, men att jag gärna skall redogöra för hur jag ser på dessa frågor, har samtalet rätt snabbt övergått i något annat. Jag skall inte ta några detaljer, men ofta har det varit allt annat än nyanserat, och det är inte jag som börjat brista i nyanseringen. Dessa samtal har en sak gemensamt. Jag har vid samtliga dessa samtal frågat: Hur ser du på månggifte? Den tystnad som då har uppstått i samtliga dessa samtal har varit mycket talande. Det har jag aldrig tänkt på, säger man. Jag säger: Gör det en stund, jag väntar. Tänk högt. Jag har ännu inte fått något vettigt svar. Herr talman! Jag vill gärna ha den frågan besvarad. Jag hoppas att jag kan få litet vettiga svar i denna kammare. Herr talman! Det handlar inte om att förneka någon kärlek. Det handlar inte om jämlikhet. Det handlar om grundläggande värderingar. Låt mig klargöra min uppfattning, så att inte den riskerar att bli missförstådd. Jag säger självklart ja till äktenskap mellan en kvinna och en man. Men jag säger definitivt nej till polygami. Jag säger definitivt nej till incest, och jag säger också nej till sexuell normlöshet. Jag tycker t.o.m. att sambolagstiftningen är litet löjlig. Jag förstår den inte riktigt, när det finns en utmärkt äktenskapsbalk. Men den bekymrar mig föga. Men vad enskilda människor gör i sina sovrum skall samhället över huvud taget inte bry sig om. På den punkten är det fullständigt fritt fram så länge de som är i sovrummet själva är nöjda och överens. Herr talman! Upplysningsvis vill jag tala om för dem som till äventyrs funderar på min fråga att samhället bestraffar bigami eller tvegifte med fängelse i upp till två år. Det måste vara uttryck för något. Ett svar kan man också utläsa på s. 15 i betänkandet. Där säger helt plötsligt utskottsmajoriteten: ''Dock har även etiska motiv anförts mot förbindelser mellan närstående släktingar.'' Familjesakkunniga framhöll 1972 -- det är bara 22 år sedan -- ''att dessa motiv grundar sig på en mer eller mindre uttalad motvilja hos människan mot sexuella förbindelser med den hon vuxit upp tillsammans med''. Där passar det att hänvisa till 22 år gamla uttalanden, trots att man tidigare har sagt att samhället över huvud taget inte skall lägga sig i detta genom lagstiftning eller på annat sätt. Herr talman! Betänkandet är som sagt fullt av pinsamheter och motsägelser. Utländska par är allvarligt diskriminerade i förslaget. Det är ingen tvekan om det. Men den diskrimineringen är tydligen försvarbar, efter vad jag förstått av de tidigare inläggen. Det sägs också att Norden går i spetsen. Då skulle jag vilja fråga: För vad? Är det för det som som står på s. 27 där man citerar RFSL. Vi vet ju att de tycker att det är självklart att få adoptera barn. Men se det törs utskottsmajoriteten inte ta i. Då vet man att terrängen är minerad. Då vet man att samhällsmedborgare skulle reagera våldsamt. Det stöter så många. Det törs man inte ta i utan går runt det. Men vi vet naturligtvis att RFSL vill ha det så. RFSL lär betyda Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, men jag tycker oftast att handlandet tyder på att det står för Riksförbundet för slapphetens legitimering. Samhällets normsystem är dess lagstiftning. Det är oerhört viktigt att vara klar över det när man tillhör den lagstiftande församlingen. Homosexualitet är naturligt. Den biologiska mångfalden innehåller mycket naturligt. Naturen visar upp många olika fenomen, en del bisarra, och många olika avvikelser. Men steget är ganska stort till att säga att det är normalt. Samhället väljer nämligen ut och definierar sin normalitet. Det är normsystemet som syns i lagstiftningen. Det är det ramverk ett samhälle vill ha. En klok man sade för länge sedan, jag tror det var Magnus Ladulås, att land skall med lag byggas. Jag tycker väldigt mycket om den meningen. Jag är övertygad om att homosexuell kärlek känns lika fin för dem som är inblandade. Jag är fullständigt övertygad om det, likaväl som jag är övertygad om att det känns lika fint i polygama relationer -- ändå tolerar vi det inte. Herr talman! Avslutningsvis vill jag än en gång yrka bifall till reservationen i betänkandet.

Herr talman! Som redan har framgått av debatten är detta ett milt uttryckt annorlunda ärende. Aspekterna är många på såväl handläggningen som sakinnehållet. Av båda dessa skäl kan det lätt skapas ett stämningsläge som leder vilse i debatten. I den allmänna debatten har vi också på sistone mött inslag från olika håll som inte befrämjar debattklimatet. Åsikter om såväl lagstiftningsmetoden som ämnet för betänkandet måste självfallet i första hand mötas med argument i sak. Schabloniseringar med tillmälen som reaktionär, fanatisk, trångsynt eller ogin underlättar inte det offentliga samtalet i frågan. Herr talman! Detta är också ett ämne med många värderingar och uppfattningar på religiös grund eller baserade på andra etiska värden. Det är beklagligt att de som inte kan dela sådana värderingar eller ens förstå sig på dem misstänkliggör de människor som med djup övertygelse arbetar för sina åsikter. Då är det inte längre frågan om oginhet eller trångsynthet. Jag kommer osökt att tänka på det från Bibeln hämtade talesättet om grandet och bjälken. Faktum är ju att vi i det här landet är mycket dåliga på att diskutera frågor utifrån moraliskt-etiska, estetiska och allmänkulturella utgångspunkter. Här gäller nära nog bara ekonomiska och sociala infallsvinklar. Här skulle en europeisering göra nytta, herr talman. Herr talman! Detta är antingen en mycket viktig fråga -- och i så fall borde den få ta sin tid och handläggas därefter -- eller också är det inte en viktig fråga, och då borde man också ha väntat med den. Vi har ett antal frågor av stor vikt som vi borde ha ägnat oss åt, men som nu flyttas framåt i tiden. De är frågor som berör hela nationen och inte bara en mycket liten minoritet. Utskottsminoriteten reserverade sig ursprungligen mot förslaget i två reservationer. På ett häpnadsväckande sätt kastade sig den i denna fråga tillfälliga majoriteten över den ena av dessa på samma vis som en nödställd griper livbojen. Jag fick direkt den uppfattningen att entusiasmen över den skrivningen var bra mycket större än över den egna. Över huvud taget har det varit något som inte stämmer i den här frågan. Resultatet blev att reservationen -- den som vi ser i dag -- av en del uppfattas som en formaliefråga. I förhållande till betänkandets ämne kan man tycka så, men med tanke på vårt sätt att se på lagstiftning har detta en nog så viktig substans. Det handlar om lagars tillkomst, tyngd, funktioner, samband, anseende och risker. De människor som vi representerar kräver att vi stiftar bra lagar -- och på rätt sätt. Det är dem vi representerar -- inte oss själva. Den svenska rättens anseende måste upprätthållas både inom och utom landet. Jag blev förvånad ganska många gånger under den tid vi arbetade i utskottet med den här frågan, inte minst när jag såg hur ledamöter som vi aldrig annars ser i utskottet kom inflåsande efter det att vi hade börjat. Med en stel blick på klockan hoppades de att vi snabbt skulle votera igenom det hela. Sedan sprang de ut igen. Det ger inte ett särskilt gott anseende om det skulle vara allmänt känt att lagar stiftas så i Sveriges riksdag. Herr talman! Jag sade tidigare att man har en känsla av att något inte stämmer i den här frågan. Om de socialdemokratiska ledamöter som drivit frågan verkligen tror på en valseger i höst har de ju chansen att få en lag på området beredd på vanligt sätt. Då ger de alla sina kammarkolleger rätten att motionera i anslutning till beredningen. Den rätten har de med sitt agerande tagit ifrån alla oss andra. Varför det? Det kan väl ändå inte vara så, som en medresenär på tåget i fredags misstänkte, att de vill ha detta avklarat redan nu med hjälp av en tillfällig majoritet för att låta en socialdemokratisk regering slippa att lägga fram en proposition som inte har folkligt stöd. En sak är klar. Detta är inte en lag som ligger i samklang med majoritetsuppfattningen utanför detta hus. Vilka grenar sågar ni av för dem ni avser att gynna med lagen? Den frågan är viktig. Det är inte bara lagstiftningsprincipen som Lagrådet har invänt mot, utan det har haft invändningar mot detaljer på punkt efter punkt. Ni har inte brytt er om något av detta. Det ger mig ett intryck av att det hela är en lek med principen: Sågar ni vårt förslag, sågar vi ert. Men lagstiftning är inte en lek. Jag är övertygad om att dessa, annars så ofta sansade, ledamöter som jag möter varje vecka i lagutskottet inte på samma sätt så fullständigt skulle negligera ett utlåtande av Socialstyrelsens experter i en fråga om regler för t.ex. medicin. Det vore för riskabelt. Men i detta ärende bryr man sig inte om dem som sitter inne med expertkunskaper, som har överblick över sammanhang och samband, som har internationella utblickar och lång erfarenhet av rättstillämpning. Varför är det så? Risken med att låta politiska principer styra lagutformningen är att man i majoritetsställning kan låta sig förledas att göra lagarna till verktyg för politiskt agerande. Det tycker jag bör vara förbehållet andra samhällen än vårt, och helst inte dem heller. Det är därför jag mycket väl förstår de inlägg som Elisabeth Persson tidigare har gjort här i denna fråga. Lagar skall vara de regler och ramar inom vilka det politiska agerandet kan ske. Just därför måste lagstiftning som ett ömtåligt arbete vara präglat av eftertanke. Eftertanke innebär som alla vet att man tänker före, om inte annat så för att undvika dess från Hamlets s.k. vara-monolog så bekanta kranka blekhet. Herr talman! Slutligen skall jag, något mera kortfattat, gå in på den andra huvuddelen i frågan. Vi kan här konstatera att man gör en inbrytning med en lag baserad på sexuell tendens i den månghundraåriga lagstiftning som tillkommit för att värna om äktenskapet. Den ursprungliga giftermålsbalken i Magnus Erikssons landslag från 1350-talet, de landskapslagar den grundade sig på, och alla bearbetningar och nyskrivningar därefter, till det som i dag motsvaras av äktenskaps och föräldrabalkarna, bygger samtliga på synen på äktenskapet som det som formar familjen som reproducerande och barnafostrande grundsten i vårt samhälle. Där kommer med naturnödvändighet enkönade par till korta. Man bryter inte utan vådor lagkontinuiteten i några frågor, och definitivt inte i denna. T.o.m. utskottsmajoriteten har ju erkänt detta genom att ansluta sig till den ursprungliga reservationen om att utreda alla samboendeformer utom äktenskapet. Den politiska kullerbyttan är frapperande. I medierna har detta av olika tyckare framställts som allt från en generationsfråga till en vital fråga för att motverka aids. Detta är inte en generationsfråga. Det är en fråga om värden och värderingar. Detta är inte en fråga om att motverka sjukdom. Som i alla andra sådana frågor rör det sig främst om ansvar och insikter. Personligt ansvar kan varken lagstiftas fram eller lagstiftas bort. I en intervju i går hävdade en känd homosexuell profil att detta skulle vara ett led i kampen mot våldet i samhället. Tillsammans med hans inställning för egen del i frågan kunde jag inte finna något seriöst i de argumenten. Det är däremot viktigt att hävda att ingen får diskrimineras på grund av sin läggning. Men det har vi redan lagar mot. En del brister i gällande regler för försäkringar m.m. som berör dem som av olika skäl utan att vara gifta bor tillsammans kan utan större svårigheter rättas till. Hur folk lever som bor tillsammans är inget som bör läggas till grund för lagstiftning. Det särskilda vaktslåendet om äktenskapet är baserat på dess uppgift och funktion i samhället. Det är långtifrån alla homosexuella som vill ha lagen. Främst verkar frågan ha drivits av en liten högljudd grupp med en inte föraktlig andel icke homosexuella. Bortsett från en del organisationer, som vi inte alls vet hur representativa de är, så vet faktiskt inte vi som skall ta ställning här i dag hur de homosexuella i gemen ser på frågan. Vi hörde tidigare i debatten här i dag hur Maj-Lis Lööw på flera punkter sade: Jag vet inte med säkerhet. För henne fanns det bara en viktig faktor i det hela: jämlikheten var nog. Det finns för många frågetecken i detta. Varför hinner vi inte inhämta svaren innan vi skall fatta beslut? Herr talman! I en värdefråga som denna finns inga klara partilinjer. Jag vill t.o.m. hävda att en uttalad partiståndpunkt måste gränsa till risken för samvetsövergrepp. Här bör gälla samma regler inom partierna som i den gamla regeringsformen från 1809, att ''konungen icke fick låta någon till hans samvete tvinga eller tvinga låta''. Herr talman! Med förhoppningen att kammaren skall låta sig vägledas av begreppen besinning och eftertanke yrkar jag avslag på hemställan och bifall till reservationen och ställer mig självfallet bakom det särskilda yttrandet.

Herr talman! Först vill jag ta upp ett påstående, en liten beskyllning som nu kom för andra gången, nämligen att ledamöter har gjort gästbesök i lagutskottet, tittat på klockan och sprungit in och ut osv. Såvitt jag förstår är det mig man menar. Jag hoppas att jag inte har betett mig riktigt så illa som Jag har inte haft möjlighet att delta i samtliga lagutskottets möten under våren. Det beror, som Lennart Fridén mycket väl vet, på att Vänsterpartiet inte har möjlighet att utse två suppleanter till utskottet. Då blir det ibland på detta vis. Jag har inte sprungit in och voterat och sedan sprungit ut. Jag har nämligen inte haft möjlighet att votera. Hade jag haft det hade självfallet röstsiffrorna blivit annorlunda i lagutskottet. Detta vet Lennart Fridén. Vi kan ta en diskussion om antalet ordinarie ledamöter i utskotten, men det är, som vi alla vet, en annan fråga. På en punkt råkar Lennart Fridén anföra ett sällsynt dåligt argument, förmodligen beroende på att han inte har följt detta ärende så länge. Han tar upp frågan om Socialstyrelsen. Hade detta varit en fråga om ett läkemedel och vi inte hade lyssnat på Socialstyrelsen, hade det varit illa, säger Lennart Socialstyrelsen kom faktiskt med ett alldeles eget förslag till lag om partnerskap redan i mitten av 1980-talet. Vi har alltså lyssnat på Socialstyrelsen i denna viktiga fråga. För sista gången under denna debatt, hoppas jag, vill jag ta upp Lagrådets kritik och förhållningssättet till den. Lagrådet brukar vara konstruktivt och lämna förslag till hur den lag som är aktuell skall förbättras. I ett avseende är Lagrådets yttrande ovanligt när det gäller detta ärende. Det är ovanligt så till vida att man inte har kommit med en tillstymmelse till förbättringsförslag. Om vår kritik mot Lagrådet är unik beror det kanske på att Lagrådet i detta ärende har betett sig ovanligt. Vi får hoppas att det är sista gången som man gör ett politiskt inlägg mer än en saklig granskning av ett lagförslag. Om jag går tillbaka till de problem som gäller internationell privaträtt vill jag säga följande. Alla vet att de inte går att lagstifta bort i något land, beroende på att familjerättslagstiftning, äktenskapslagstiftning osv. är så olika i olika länder. Så länge människor envisas med att flytta över gränserna kommer vi att ha dessa problem. Det har utskottet pekat på i sitt betänkande. Det är ett gammalt känt problem. Det är inget argument mot äktenskapslagstiftning. Därför är det heller inte ett argument mot partnerskap.
Herr talman! Jag hoppas att min gamla skolkamrat Elisbeth Persson inte blir ledsen nu, men jag tillskrev henne faktiskt inte den betydelse hon tillskrev sig själv i detta sammanhang. Elisabeth Persson har inte rösträtt i utskottet. Jag är väl medveten om det. Det var inte heller Elisabeth Persson jag syftade på. Men det finns andra partier som inte ens har låtit ordinarie ledamöter vara närvarande, fastän de kunnat, och delta i diskussioner och voteringar. Det är uppenbart att den kulan visste var den tog, och ändå tog den fel. Elisabeth Persson har inte lyssnat på vad jag sade om Socialstyrelsen. Vad jag sade var detta. Hade det gällt en fråga om medicin och man hade bett Socialstyrelsen yttra sig, hade våra socialdemokratiska ledamöter inte accepterat att bara kasta det yttrandet över ända. Normalt sett är de ju förnuftiga i diskussioner av detta slag. Då hade de lyssnat på det, för det är viktiga frågor. Jag har inte talat om Socialstyrelsen i samband med den fråga som vi diskuterar nu. Det var principen jag tog upp. I vissa sammanhang duger det att lyssna på experter. I andra sammanhang gör det inte det. Elisabeth Persson säger att Lagrådet inte föreslår några förändringar. På s. 69 och framåt i vårt betänkande pekar Lagrådet på det som man anser måste göras, om vi trots allt mot Lagrådets avrådan bestämmer oss för att stifta lag på detta underlag. Jag har läst det. Men det är uppenbart att Elisabeth Persson inte har hunnit läsa det.
Herr talman! Jag beklagar att Lennart Fridén och moderaterna inte i denna fråga har lyssnat på de experter som finns på området, dvs. Socialstyrelsen, som mycket tidigt varit för och gjort ett bra arbete när det gäller att komma med förslag om partnerskap. Jag beklagar det.
Herr talman! Det var inte det vi talade om. De sista upplever jag faktiskt som det gamla klassiska talesättet från folkskolans läsebok: Goddag

Herr talman! Efter att ha suttit och lyssnat på debatten och med tanke på de timmar som kommer tror jag att jag känner mig beredd att skriva en bok som heter 101 sätt att förhala en fråga som man egentligen inte vill ta ställning till. Lennart Fridén begär faktiskt, när han räknar upp skälen för att man borde ha väntat, att man för att fatta ett beslut i denna fråga skall ha kunskaper som vi aldrig kan få fram. Det gäller t.ex. hur många homosexuella det finns, hur många som kan vara aktuella för partnerskap osv. Det var bl.a. de sakerna jag tog upp. Jag vet inte om det finns 1 %, 10 %, 20 % eller hur det är med den saken, men det spelar ingen roll. Jag tycker att vi skall ha lagstiftningen i alla fall. Man kan naturligtvis alltid förhala en lagstiftning och säga att man inte har tillräckligt underlag och att man skall ha fram fakta. Man väljer sådana fakta som inte går att få fram eller sådana fakta som egentligen är helt ovidkommande. En partivän till Lennart Fridén har alldeles nyligen begärt preciseringar i lagstiftningen på det internationellt rättsliga området som vi vet att vi aldrig kan få fram. Det var också ett skäl för att vänta. Så här kan man naturligtvis hålla på. Jag vill bara påpeka att vi efter två och ett halvt års utredande och en bred remissomgång nu har ett bra underlag för ett ställningstagande. Det ställningstagandet är vi en majoritet i utskottet som har haft kurage nog att göra.
Herr talman! Jag hörde inte om Maj-Lis Lööw sade att hon skulle skriva en sång om 101 sätt att förhala en fråga eller om det var en bok. Med tanke på det arbete Maj-Lis Lööw normalt sett på ett utmärkt sätt lägger ned i vårt utskott utgår jag från att det blir ett bättre underlag till den boken än till det ärende vi i dag förväntas ta ställning till. Maj-Lis Lööw säger att det finns ett antal punkter där hon inte vet. Hon tog några exempel. Skall man som princip stifta lag när man inte vet? Om vi från vår sida begär att man skall kontrollera vad som händer internationellt och försöka få fram underlag för att kunna fatta bra beslut ifrågasätts det. Det sägs att vi bara vill skjuta på beslutet. Det var det Maj-Lis Lööw tog upp. Jag anser fortfarande att vi i det här landet skall stifta lag baserat på bra beslutsunderlag. Annars blir det som Stefan Kihlberg sade: Lidbomeri har vi haft för mycket av. Detta är icke ett bra beslutsunderlag. Det vi menar med laghantering på vanligt sätt har skett under några korta veckor under våren. Diskussioner och annat har förevarit det. Väldigt många av de frågor vi behandlar här i kammaren har diskuterats i årtionden, för att inte säga århundraden. Inte kallar vi det för beredning! Det här är slarvig handläggning, Maj-Lis Lööw! Jag beklagar att Maj-Lis Lööw som ordförande behöver sätta sin namnteckning på betänkandet.
Herr talman! Det är bara så, Lennart Fridén, att ni aldrig har begärt detta i utskottet. Ni har satt er vid sidan om beredningsarbetet hela tiden och sagt: Nej, nej, nej! Jag kan garantera att Lennart Fridén aldrig kan påvisa att jag på ett enda sammanträde skulle ha avvisat en begäran om ytterligare belysning av en fråga.
Herr talman! När ärendet kom upp var det från början uppenbart att vi hade dessa invändningar. Det finns ingen anledning att hantera denna lagfråga på ett sådant sätt som den tillfälliga majoriteten har bestämt sig för att göra när vi anser att det är fel sätt att bedriva lagstiftningsarbete på. Vi har faktiskt också arbetat med frågan mycket intensivt, men ni hade bestämt er från början för hur man skulle gå till väga. Jag ställde i mitt första anförande ett antal frågor. Är det på det sättet att ni vill låta en kommande sregering slippa handskas med dessa frågor för att de är för känsliga, som min medpassagerare på tåget sade? Varför var det så angeläget att driva fram beslutet så att de övriga kamraterna i kammaren gick miste om motionsrätt m.m.? Jag har inte fått svar på någon av de frågorna -- i alla händelser inga godtagbara svar.

Herr talman! Jag nödgas konstatera att det här är en beklämmande debatt i en djupt mänsklig fråga, som dessutom har föregåtts av en mycket smutsig lobbyverksamhet. Vi kan konstatera att det föreligger en i det närmaste total konfrontation. Det är ''ja'' versus ''nej''. Under ärendets gång har den som försökt hålla någon balans inte kunnat uppfatta det på annat sätt än att det är litet grand av fundamentalisternas krig. Man tar heder och ära av varandra. Man gör det i tal. Man gör det i text. Man gör det i bild. Nu senast har riksdagens samtliga ledamöter drabbats av en ljudkassett från Livets ord. Vi står inför ett olyckligt beslut, oavsett innehåll. Den kommande voteringen kommer att kora vinnaren och stämpla ut förlorarna. Men det är min bestämda uppfattning att det oavsett utgången inte finns några vinnare. Motsättningarna är större än de någonsin har varit, såvitt jag kan erinra mig, mellan två nästan jämstora falanger. Man har lyckats eller misslyckats, beroende på hur man ser det, att skapa en enorm klyfta i denna fråga. Dessutom har lagstiftningsproceduren varit tvivelaktig. Vi har inte haft en vanlig regeringsberedning. I stället har man använt ett riskfyllt snabbspår i utskottet. Jag har en 25--30 årig erfarenhet av juridiken. Jag kan som jurist inte annat än att beklaga överkörningen av lagstiftningens rättssäkerhetsgarant Lagrådet. Om någon annan har mera kompetens att bedöma om man kan köra över Lagrådet eller inte får det stå för vederbörande, men jag anser mig inte själv ha tillräcklig kompetens för att stå bakom en sådan överkörning. Allt det jag har nämnt nu påverkar även folkmajoritetens inställning till partnerskap negativt, vilket borde intressera någon. Ytterst, vilket jag tycker är det värsta av allt, skadas de homosexuellas egen sak. Slutresultatet blir ofrånkomligen att alla blir förlorare efter dagens övning. Jag tycker att detta är ett högt pris. Jag tycker också att det har inträffat helt i onödan. Jag påstår nämligen att det finns en alternativ lösning. Jag har presenterat en sådan i en särsklid motion. Jag har gjort det under allmän motionstid. Mitt förslag innebär en modernisering av nu gällande sambolag för heterosexuella genom tillägg av ett antal nya regler, varav några väsentliga kan vara en ömsesidig underhållsskyldighet och en inbördes arvsrätt. En specialregel skulle kunna ge varje homosexuell i ett parförhållande rätt till registrering av sitt samboförhållande, om denne så vill. Dessutom ligger det då nära till hands, ja, är närmast en självklarhet, att göra en motsvarande modernisering av sambolagen för heterosexuella. Idén och tanken bakom mitt förslag till lagändring var att bibehålla jämställdheten mellan sambor, oavsett om dessa är homosexuella eller heterosexuella, men inte att skapa likställdhet mellan samboende och äktenskap. Min motion maldes tyvärr omsorgsfullt ned i polariseringsprocessen i lagutskottet. Herr talman! Jag vill här avge något av en röstförklaring. Min utgångspunkt är klar: Jag vill att de homosexuellas ställning nu skall förbättras. Jag vill att det skall ske i rättssäkra former. Jag vill inte jämställa homosexuella samboende med äkta makar. Jag ser inget rimligt behov av en lag om hushållsgemenskap. Detta är min utgångspunkt. En ja-röst innebär i dag ett omedelbart jämställande av homosexuellt partnerskap och äktenskap. Det vill jag inte. En nej-röst innebär ingen förbättring under överskådlig framtid. Jag uppfattar nejet närmast som en begravning av hela frågan, och det vill jag inte heller. Att avstå blir då mitt enda resterande alternativ. Detta avstående betyder inte en passiv likgiltighet för homosexuella par och för partnerskapsfrågan. Det innebär i stället ett aktivt ställningstagande till en moderniserad sambolag. Verkligt fri röstning i den här frågan förekommer tydligen endast i Folkpartiet. Det noterar jag inte utan stolthet. Om alla partier hade visat samma öppenhet, hade det lönat sig att yrka bifall till min motion. Avslutningsvis vill jag bara tillägga följande. Med mera öppna sinnen och mindre fanatism borde en större enighet ha kunnat uppnås, kanske t.o.m. genom en proposition. Belöningen skulle ha blivit riklig. Lagen skulle ha fått en fastare rättslig grund. Klyftan mellan människor skulle bli mindre. Vi skulle ha fått en harmoni med den allmänna rättskänslan som skulle vara till fördel för alla -- och jag menar alla. Jag tänker då särskilt på de homosexuella.

Herr talman! Jag vill mycket kort bara göra ett klarläggande för att ingen tveksamhet skall råda. Bengt Harding Olson sade att det bara är Folkpartiet som har helt fri röstning. Det är inte sant. Vi fattade i Ny demokrati för mycket länge sedan det för oss självklara beslutet att denna fråga är en samvetsfråga. Vi har en fullständigt fri röstning. För att Bengt Harding Olson skall slippa att göra den ironiska kommentaren att vi i Ny demokrati tycks ha det också i andra frågor kan jag säga att det här beslutet fattades före den nuvarande turbulensen och är baserat på den ideologiska uppfattningen att detta är en samvetsfråga.
Herr talman! Jag vet inte vilken inställning som Stefan Kihlberg har till andra människor, men han förutsätter tydligen att jag skulle vilja vara ironisk. Det tänkte jag inte alls vara. Vi liberaler har inte en sådan syn på andra människor. Vi visar respekt för varandras åsikter. Jag välkomnar även ett beslut från Ny demokrati om fri röstning i denna fråga. Sedan kan jag kanske inte avhålla mig från att säga att det tydligen är så i många frågor.
Herr talman! ''Vilket skulle bevisas'', Bengt Harding Olson! Jag tänkte före hans sista mening be om ursäkt, för mitt tal om ironi, men det finns ingen anledning till det. Ironin kom till sist, trots att Bengt Harding Olson började sin replik med att säga att vi liberaler inte är sådana. Jag kan inte låta bli att ibland vara ironisk. Det kan faktiskt ibland krydda den politiska debatten. Jag vill dock göra fullständigt klart att jag tror att vi har exakt samma grundläggande värderingar när det gäller respekt för människors uppfattningar osv. Det är fullständigt klart att jag har all respekt i världen för Bengt Harding Olson, även om han gör en och annan ironisk kommentar.
Herr talman! Vi skall nog inte ta i anspråk mera debattid för denna fråga. Man får skilja mellan ironi och skämt, och litet grand av skämt måste man tåla, även om man heter Stefan Kihlberg.
Herr talman! Bengt Harding Olson lyssnade tydligen inte på det sista som jag sade i mitt första anförande, där jag markerade att vi utgår ifrån att det i en sådan här värderingsfråga skall vara fri röstning i alla partier. Självfallet gäller det också Moderata samlingspartiet. Så liberala är vi, Bengt
Herr talman! Det låter betryggande att det är på det sättet. Jag menar att man skall ha respekt för varandras åsikter men också att man skall respektera det sätt på vilket partierna har arbetat med detta i lagutskottet. Jag undanber mig alla insinuationer om att jag, som Lennart Fridén delvis har antytt, skulle ha bytts ut. Jag är ordinarie ledamot och har icke bytts ut. Jag tycker att det är god politisk etik och moral att en folkpartiledamot som inte representerar Folkpartiets linje frivilligt skall träda tillbaka, så att partiuppfattningen kommer fram. Också det är att visa respekt för politisk etik och moral. Vi har haft problem med suppleantskapet i lagutskottet. Det har berott på förhållanden som man inte helt kan råda över, men jag försäkrar Lennart Fridén att det har skett mycket mer arbete bakom kulisserna än just vid sammanträdena. Då har det såvitt jag förstår nästan bara redovisats jaeller nejståndpunkter.
Herr talman! Anledningen till att jag tog upp detta i ett av mina tidigare anföranden var att jag ville markera att detta sätt att arbeta har givit ett mycket dåligt intryck, oavsett vad skälet bakom det har varit. Jag hoppas bara att man inte i andra sammanhang skall hantera denna fråga på det sätt som det här har givits intryck av. Faktum är, Bengt Harding Olson, att också vi har arbetat ganska intensivt med detta vid sidan om. Bengt Harding Olson har t.o.m. vid ett par tillfällen haft chansen att vara med när vi diskuterade denna fråga i den grupp som i dag utgör en minoritetsgrupp. Vi gjorde då försök att komma fram till olika typer av lösningar, och jag upplevde att Bengt Harding Olsons inlägg i de sammanhangen var seriösa. Men det kvarstår att den handläggning som har skett ur olika utgångspunkter inte har varit bra. Jag hoppas att vi slipper få en upprepning av detta. Bengt Harding Olson började i sitt huvudanförande att invända mot det sätt på vilket denna fråga har hanterats, och på den punkten är vi helt överens.
Herr talman! Jag uppfattar det så att efter det att jag nu har förklarat hur Folkpartiet har agerat och arbetat i utskottet och Lennart Fridén alltså har full information om detta, tar han därmed också tillbaka sin kritik.

Herr talman! Jag vill i det här inlägget tala litet grand om det arbete som har skett i står att en grundläggande fråga vad gäller tillämpningsområdet av den aktuella lagstiftning var om den skulle omfatta enbart homosexuella relationer eller någon form av hushållsgemenskap. I den reservation som Centern medverkade till i utredningen genom sin ledamot Rosa Östh sägs det att förstärkt trygghet för människor som stadigvarande delar hushåll ingående borde ha belysts av utredningen. Eftersom jag tycker att det hör till helhetsbilden vill jag också nämna att reservationen avslutas med konstaterandet att det är angeläget att entydigt slå fast alla människors lika värde. I detta ligger ett klart accepterande av människors olikhet. Det är enligt vår uppfattning varken möjligt eller önskvärt att försöka skyla över olikheter genom otydlig likformighet i viss lagstiftning. Jag vill något belysa på vilket sätt vi i Centern har arbetat i utskottet med den här frågan. Det har här redan framförts tolkningar av varför det är så bråttom att här i riksdagen föra fram ett förslag till lagstiftning, detta trots att ärendet inte har utsatts för någon långbänk i regeringen. Yttrandet över utredningen kom ju in i slutet av mars, och direkt när remisstiden hos regeringen hade gått ut tog lagutskottet tag i ärendet. Andra har gjort tolkningar av varför detta var nödvändigt. Jag låter det stå för dem. Jag vill också tillbakavisa påståendet att Centern inte har deltagit i utskottets beredningsarbete. Vi har varit med på alla de sammanträden på vilka frågan har behandlats, då förslag lämnades till Lagrådet för yttrande, m.m. Däremot har vi inte deltagit i den arbetsgrupp som bildades och som uttryckligen skulle lägga fram ett förslag på grundval av Partnerskapskommitténs lagförslag. Herr talman! I reservationen klargörs vårt ställningstagande för ett avslag på lagutskottets förslag. I reservationen utgår vi från samma bedömningar som reservanten från Centern har fört fram i Partnerskapsutredningen. Tillkommit har Lagrådets invändningar. Jag behöver inte här upprepa dessa invändningar; de har redan redovisats av flera talare före mig. Slutsatsen av Lagrådets prövning är att förslaget inte bör läggas till grund för lagstiftning om inte starka skäl kan åberopas härför, och vi kan inte finna att de starka skälen har åberopats. Lagrådet har därutöver -- för att påpeka motsatsen till vad som här har sagts -- också behandlat det remitterade lagförslaget. Först har man gjort den allmänna bedömningen att förslaget inte bör ligga till grund för lagstiftning om inte starka skäl kan åberopas härför, och därefter har man gjort den lagtekniska genomgång som skall förbättra lagstiftningen. Detta framgår av en bilaga till lagutskottets betänkande. Regeringsformens bestämmelser om lagprövning är en del av förarbetet och kan komma att åberopas längre fram. Lagrådets uttalande innebär i och för sig inte ett veto -- det har aldrig givits den innebörden, det vet jag av erfarenhet från många år i konstitutionsutskottet. Men vad Lagrådet säger har ändå alltid tillmäts betydelse. Att påstå att Lagrådet gör ett politiskt uttalande är just ett politiskt uttalande. Som framgår av reservationen anser vi också att en del av helheten saknas när det gäller underlaget för ärendet. Vi säger i reservationen att det samlade underlaget saknas, eftersom vi inte har fått pröva andra alternativ och se detta som en helhet. Sambolagstiftningen är i dag en begränsad lagstiftning. Ingen vill väl i dag påstå att riksdagen genom beslutet om sambolagen ville förneka kärleken hos samboende, som inte valt äktenskapet som samlevnadsform. Men jag tror att alltför många i dag fäster större vikt vid sambolagstiftningen än vad den ger utrymme för rent lagtekniskt. För att trygga säkerheten, de sociala förhållandena, m.m. för många många fler människor än vad vi i dag har tagit sikte på är det därför viktigt att arbeta vidare med ett samlat förslag om relationer och deras lagliga regleringen. Därför hävdar jag att regeringen måste ta lagutskottets enhälliga uttalande om vidare utredning på allvar. Utskottet konstaterar att det utöver relationen man--kvinna, för vilken äktenskapet står till buds, finns skilda slag av hushållsgemenskaper och parbildningar och att detta bör bli föremål för arbete i en parlamentarisk utredning. Detta bör alltså inte väljas som en nödutgång, för en sådan är det inte, utan detta är en del av helheten. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen och avslag på lagutskottets hemställan.

Herr talman! ''För liberaler är det en bjudande plikt att försvara individens rätt att leva sitt liv som hon vill så länge hon inte skadar någon annan. Det är vår övertygelse att alla människor har lika värde oavsett ras, kön, nationalitet eller sexuell läggning. Det gör det naturligt för oss att slå vakt om utsatta minoriteter och värna deras rättigheter. Den enda säkra skillnaden mellan homo och heterosexuella är att homosexuella känslomässigt dras till personer av samma kön. I homosexuella och heterosexuella förhållanden finns motsvarande känslor av vänskap, omsorg, lojalitet, ömhet, kärlek.'' Det här skrev Folkpartiets partistyrelse i ett yttrande inför landsmötet 1990, där man också noterade att ''socialstyrelsen under sommaren 1990 förelagt regeringen ett förslag om registrerat partnerskap för homosexuella. Lagförslaget innebär att äktenskapets alla rättsverkningar, med några för undantag främst rörande möjligheten till gemensam adoption, blir tillämpliga på parterna i ett registrerat partnerskap. Partistyrelsen anser att förslaget öppnar en välkommen möjlighet för homosexuella att markera stabiliteten i ett förhållande.'' Det var en alldeles entydigt majoritet som på Jag hoppas att riksdagen i dag kommer att göra detsamma. Sedan Socialstyrelsen lade fram det här förslaget har en statlig utredning jobbat med stor noggrannhet och sakkunskap. Man har skrivit ett digert betänkande, som har gått igenom en remissomgång med många och utförliga yttranden från tunga remissinstanser. Utifrån de synpunkterna har sedan lagutskottets kompetenta kansli utformat en lagrådsremiss, och ett förslag har sedan utarbetats. Tolkningen av Lagrådets grundläggande inställning har givetvis varierat, beroende på vilken grundinställning man själv har. Framför oss har vi nu ändå ett färdigt förslag, som är reviderat utifrån Lagrådets synpunkter. Att påstå att förslaget inte skulle vara väl genomarbetat tycker jag därför är en ganska grov förolämpning mot alla dem som under mycket lång tid har slitet hårt med förslaget, och ett sådant påstående är ett svepskäl. Ett annat svepskäl är att riksdagen inte skulle vara den rätta platsen för det här jobbet. Regeringskansliet i all ära, men riksdagen är ändå Sveriges högsta beslutande organ och den lagstiftande församlingen. Att en majoritet i riksdagen fattar ett beslut när regeringen inte vill lägga fram förslaget tycker jag därför inte är något konstigt. Det har antytts av bl.a. Lennart Fridén att vi i Folkpartiet inte skulle ha tagit denna fråga på tillräckligt stort allvar. Skälet till att jag inte har kunnat jobba färdigt med förslaget är att jag födde barn för tre veckor sedan. Det lilla barnet ligger i kammarfoajén och väntar. Min ersättare, Ingela Mårtensson, hade tungt arbete i ett annat utskott som tyvärr sammanföll med denna fråga. Det är arbetsuppgifter som jag vet hade vissa paralleller med detta förslag. Det är detta som är orsaken till vår skiftande representation, absolut inte att vi inte skulle ta frågan på allvar. Jag kan bara beklaga att jag inte lyckades planera mitt barnafödande bättre i förhållande till riksdagsarbetet. Fru talman! Denna fråga handlar inte vare sig om de internationella privaträttsliga konsekvenserna vid upplösande av partnerskap eller om huruvida riksdagsproceduren är acceptabel. Denna fråga handlar om värderingar och inställningen till kärlek och olikhet, vidare om respekt och tolerans och att låta andra människor vara som de är. För mig är det därför helt självklart att säga ja. De personer som så önskar skall ha denna möjlighet. Samhället skall visa den öppenhet och respekt som kommer att göra att det blir ringar på vattnet -- fler vågar vara den de är. Det är fråga om att kunna skapa sig en dräglig tillvaro i vardagen, oavsett var i samhället man befinner sig socialt och geografiskt. Ingen människa blir homosexuell tack vare möjligheten till partnerskap -- lika litet som någon blir heterosexuell av att det finns en äktenskapslagstiftning. Partnerskap är inget hot mot äktenskapet. Det är ju inget alternativ. Hotet mot äktenskapet ligger väl möjligen i sambolagen. Hotet mot både äktenskap och familj skulle kunna vara den lagstiftning kring en ''hushållsgemenskap'' som förs fram av så många motståndare till partnerskap. I Kyrkans tidning har jag läst följande citat: ''Även mor och dotter kan då ingå partnerskap i syfte att gentemot andra syskon säkra en positiv särbehandling vid moderns bortgång, likaså två systrar ur en större syskonskara - -.'' Om detta är meningen, är det verkligen en ny ordning man har tänkt sig. Skall denna hushållsgemenskap kunna ingås parallellt med äktenskap, kanske inte bara två och två, utan tre och tre, eller varför inte fyra och fyra, äkta makar med en tredje part eller den ene föräldern med sitt barn, osv.? För egen del är jag ganska övertygad om att det inte är något bra förslag. Men för att en gång för alla få dessa idéer belysta tillstyrker jag givetvis att behoven skall utredas. Fru talman! Det finns många som säger sig vara motståndare till registrerat partnerskap av hänsyn till barnen. På vilket sätt våra barn skulle bli lidande av att homosexuella par registrerar sitt partnerskap framgår inte. Hotet mot mina barn, mot alla våra barn, består inte av om människor, som utan att blanda in några andra, inför varandra och andra, ges möjlighet att bekräfta sin relation, både symboliskt och juridiskt. Jag tror att hotet mot barnen består i ett samhälle som förtrycker, skuldbelägger och som präglas av bristande respekt, intolerans och kärlekslöshet. För mina barns skull, för alla barns skull, vill jag därför införa registrerat partnerskap. Jag vill inte att de skall växa upp i ett samhälle som präglas av sådana värderingar som en del gett uttryck för. Jag vill att mina barn skall växa upp i ett samhälle som präglas av respekt, tolerans och kärlek till medmänniskan. Därför yrkar jag bifall till lagutskottets hemställan i sin helhet.

Fru talman! Jag skall återkomma till det som Karin Pilsäter till min glädje konstaterar är huvudfrågorna, nämligen värderingsfrågorna. Samtidigt undviker hon paradoxalt nog dem i sitt tal. Hon kommer inte in på värderingsfrågorna. Maj-Lis Lööw och Ingela Mårtensson är tydlig, men möjligen svårtolkad om man inte känner dem litet närmare. Jag har större respekt för Karin Pilsäter och hennes civilkurage. Hon brukar inte vara rädd för att säga vad hon tycker. Jag hoppas att hon vågar svara på mina frågor. Jag instämmer i den liberala deklarationen Karin Pilsäter inledde med. Självklart! Men en del av hennes anförande gör att jag inte är alldeles övertygad om att Karin Pilsäter har sett att det finns gränser mellan frihet och att vara liberal och tolerant. Det finns gränser för när man sedan slår över i likgiltighet och slapphet. Var går gränserna? Det behövs litet utveckling kring den frågan. Karin Pilsäter säger uppenbarligen samma sak som jag läste upp ur betänkandet för en stund sedan, nämligen att det bör inte ankomma på samhället att genom lagstiftning eller på annat sätt ge uttryck för några värderingar när det gäller människors sätt att ordna sin samlevnad. Karin Pilsäter tar också upp att det hela handlar om inställningen till kärlek. Men det är precis vad frågan inte handlar om, Karin Pilsäter! Det framgick av mitt huvudanförande, och det sade Ingela Mårtensson också. Det går inte att frambesvärja kärlek med hjälp av lagstiftning -- tack och lov. Därför blir en av frågorna, naturligtvis, hur Karin Pilsäter ser på polygami, månggifte. Jag stannar vid den frågan. Är det okej om det sker i tysthet? Vi vet att det är så. Tycker Karin Pilsäter att det är så okej att det skall sanktioneras i lag? Jag medger att frågorna upplevs som provokativa. Jag förstår det. Det vore intressant att få höra värderingarna, ideologin, synsättet -- inte plakatargument.
Fru talman! Det är klart att det inte går att lagstifta fram, lika litet som det går att lagstifta bort, andra människors kärlek. Det handlar om huruvida vi i lagstiftningen skall acceptera den kärlek som faktiskt finns och om vi skall våga se den. För mig, och jag tror för de allra flesta, handlar det hela om att gränserna givetvis går där man riskerar att skada någon annan. Dit hör t.ex. polygami. Jag kan inte tänka mig att det finns speciellt många treeller fyrpartsförhållanden där inte någon är att betrakta som svagare och därmed kommer att bli lidande. Jag har för övrigt inte noterat att det finns någon direkt efterfrågan på en sådan lagstiftning. Nu menar jag inte att man skall lagstifta om sådant folk beställer. Det finns självfallet andra orsaker att lagstifta. Men det finns en grupp som efterfrågar en lagstiftning i fråga om partnerskap. Det finns ingen anledning för oss att säga nej. Jag anser att man skall acceptera att förhållandena finns. Det går inte att få bort dem genom att låtsas om att de inte existerar.
Fru talman! Jag noterar igen, typiskt nog, att Karin Pilsäter inte svarar på grundfrågorna. Det är så symtomatiskt. Jag har ännu inte fått någon att svara på frågorna, och jag har pratat med bra många. Det är självklart fråga om att acceptera och respektera. Det sade jag i mitt huvudanförande. Men det är möjligt att Karin Pilsäter ammade då. Men låt mig än en gång göra klart att det är fullständigt självklart att vi skall visa djup respekt och stor tolerans för såväl homosexualitet som en mängd andra frågor i samhället. Men det är en avgörande skillnad mellan att samhället går in och sanktionerar och att utnyttja normsystemet för vad samhället anser vara önskvärt. Det är en kolossal skillnad. Jag kan försäkra Karin Pilsäter att mormonerna tycker att månggifte är fullständigt i sin ordning. De är inte ensamma. Jag sade i mitt huvudanförande att månggifte är en fullständigt naturlig del av många orientaliska kulturer. Om jag har förstått saken rätt företräder Karin Pilsäter av djup och äkta övertygelse det mångkulturella samhället. De människorna finns redan här och lever i polygami. Min fråga är fortfarande: Hur ser Karin Pilsäter på denna fråga? Vad tycker hon om den? Låt oss säga att det finns fem sex män och kvinnor som själva tycker att det är precis så de vill leva. De känner sig varken förtryckta, upptryckta eller något annat. De vill leva så av egen, äkta och fri vilja. Hur ser Karin Pilsäter på detta? Skall vi uppmuntra att de i så fall skall bilda ''pressure groups''? Det är tyvärr så det samhälle fungerar som Karin Pilsäter så varmt försvarar, dvs. särintressen skall driva en opinion. Jag är litet mera sant liberal. Jag tycker inte att det skall behövas ett särintresse eller att man skall behöva ha en förening bakom sig. Jag tycker att man skall lyssna med lika stor respekt på den enskilda människan.
Fru talman! Det är tråkigt att Stefan Kihlberg inte lyssnar på vad jag säger. Jag svarade mycket noga på hans fråga om polygami. Jag anser inte att polygami skall införas. Jag anser inte heller att man skall bilda intresseorganisationer för att få som man vill. Det skall man få ändå. Men det måste ändå finnas någon sorts efterfrågan, oavsett om den är organiserad eller icke-organiserad. Låt mig ta ett exempel. Min mammas gamla fastrar har levt tillsammans i över 50 år. De har trots detta inte efterfrågat någon ytterligare paketlagstiftning för att organisera sin ekonomi. Det är ett bra exempel på att man inte behöver ingå i några intresseorganisationer för att antingen ange en efterfrågan eller inte ange en efterfrågan. Det måste ju finnas ett slags behov. Jag anser inte att polygami skall införas, oavsett om det finns intresseorganisationer eller inte. Den grundfråga som Stefan Kihlberg inte får svar på förstår jag inte. Möjligen kan det vara så att Stefan Kihlberg är litet oklar när han försöker framställa sin grundfråga, och att det gör att han aldrig får något svar på den. Till sist vill jag säga att när det handlar om att respektera och acceptera andras kärlek, och när det inte skadar någon tredje part, har acceptansen i grunden i den svenska lagstiftningen för homosexuella parbildningar gjorts för länge sedan; det steget tar vi inte nu. Det vi nu gör är att vi bekräftar det och inför en lagreglering som är heltäckande, en lagreglering som många människor anser att de behöver. Det steget tycker jag att vi skall ta i dag.

Fru talman! Självständighet och civilkurage hos våra parlamentariker är en livsfråga för svensk demokrati. Så skrev chefredaktören för tidningen Dagen den 3 juni i år. Jag instämmer till fullo i detta. För att markera mitt personliga och självständiga ställningstagande har jag anmält mig för ett kort inlägg i denna debatt. Under de senaste dagarna har det nämligen förekommit en del beskyllningar och antydningar om att socialdemokrater är offer för partipiska och tvång. Och Broderskapsrörelsens företrädare beskylls för att vara fega och följsamma. Förödande konformism i socialdemokratin skrev nämnde chefredaktör häromdagen. Man frågar sig varför det inte kallas för konformism när kds ledamöter är eniga i en fråga utan bara när socialdemokrater är eniga. Som kristen röstar jag för en möjlighet till registrerat partnerskap. Jag hoppas nämligen att därmed kunna ge viss upprättelse åt en grupp människor som möter mycket intolerans. De brev och telefonsamtal som har strömmat in under de senaste dagarna har gjort mig både ledsen och betryckt. De som har försökt att övertala mig att rösta mot partnerskapslagen har i flera fall, dess bättre inte i alla, uppvisat en skrämmande oförståelse för de homosexuellas situation. I dessa övertalningsförsök har det sällan åberopats kärlek; det har talats väldigt litet om kärlek. Men i bibeln står det: Kärleken är tålig och mild, den förhäver sig icke. Men det har förekommit mycket av förhävelse i motståndet mot lagutskottets förslag. Den föreslagna lagen om registrerat partnerskap förutsätter inte homosexualitet, men den tillkommer för att undanröja ett problem som homosexuella upplever som allvarligt och kränkande. Lagen är således till för att hjälpa en minoritet, en minoritet som under lång tid varit diskriminerad. När man ser motståndarnas aktioner kan man få intrycket att den föreslagna lagen skulle kunna leda till stor skada för någon. Jag har svårt att förstå det. Vem lider skada av att samhället försöker ge stöd åt dem som eftersträvar en varaktig relation? Förklara det för mig! hushållsgemenskap är, såvitt jag uppfattar det, ett försök till undanflykt. Det är ett försök att undgå kravet på ett rakt och öppet ställningstagande i den egentliga frågan. Det är ett sätt att dölja, gömma undan och skjuta frågan på framtiden. Det slags partnerskap som lagförslaget tar sikte på rör relationer där det finns en varaktig sexuell gemenskap, förutom all övrig gemenskap som uppstår mellan människor som älskar varandra. De som vill ersätta den föreslagna lagen med s.k. hushållsgemenskap är uppenbarligen beredda att acceptera också homosexuella relationer. Men man vill inte tala i klartext om detta. Om man inte anser att samhället bör utveckla dess acceptans av homosexualitet kan jag inte förstå hur man har tänkt sig utformningen av lagen om hushållsgemenskap. Skall de homosexuella uteslutas också i detta sammanhang? Den frågan kräver ett rakt och entydigt svar.

Kristna Studentrörelsen i Sverige konstaterar att de kristna röster som hörs starkast inte talar för hela kistenheten. Jag har med detta inlägg velat markera samma sak. Låt mig dessutom tillägga att jag tycker att denna debatt är något märklig, eftersom den så ensidigt från nejsägarnas sida handlar om formaliteter. Den handlar om formaliteter om Lagrådets yttrande. Lagrådet skall man ha respekt för, men det gäller att man är konsekvent också. Jag kunde konstatera att arbetsmarknadsutskottet i dag justerade ett betänkande om ett nytt akassesystem. Jag tycker att den utskottsmajoriteten inte visade särskilt stor respekt för Lagrådet. Det har också förekommit kritik mot Lagrådet i andra frågor från kds håll. Respekten för Lagrådet tycks vara något selektiv, men jag tänker inte gå in i sakfrågan i övrigt. Det har talats om formaliteter kring utskottsinitiativ osv. Efter att ha lyssnat till denna debatt efterlyser jag sakargumenten. Vad är det som de som säger nej till förslaget om ett registrerat partnerskap säger nej till? Man vill ju bara skjuta förslaget på framtiden.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

Fru talman! Georg Andersson inleder med att bakgrunden till hans ställningstagande utgår från hans kristna tro. Den har jag en mycket djup respekt för. Vi har det gemensamt att vi står på samma fundament. Och jag hamnade i den paradoxala situationen i utbildningsutskottet att jag var den som slogs för att den kristna etiken och den västerländska humanismen skulle tas med i skrivningen, men Georg Anderssons partibröder stred hårt emot mig och andra som kämpade för det. Georg Andersson talar om kärlek. Det skulle jag också gärna vilja göra, mycket och länge. Vi har samma grundpositiva dyrkan till detta underbara fenomen. Men det är inte kärlek som vi i dag diskuterar. Att det skall vara så svårt att acceptera det! Låt mig dra en parallell. Jag är nämligen övertygad om att Georg Andersson då förstår vad jag menar. Vad är dopet? Georg Andersson vet det. För de flesta människor handlar dop om att få sitt namn, men det handlar inte ett ögonblick om det. Dopet är någonting helt annat. Man döper inte någon till ett namn. Namngivning och dop har inte med varandra att göra. Det finns dess värre många människor som inte vet det, men Georg Andersson vet det. För att göra frågan mycket tydlig och konkret, så att t.o.m. Karin Pilsäter förstår den, vill jag säga: Vad är det för fel på den kärlek och den lycka som människor kan uppleva i andra förhållanden än parförhållanden? Jag känner inte till Georg Anderssons civila förhållanden, men tänk tanken att två kvinnor dyrt och heligt i sitt innersta älskar Georg Andersson, att det är besvarat från hans sida, lika dyrt och heligt och äkta, att de gör det i fullständig frihet -- det handlar inte alls om tvång -- och att de tre vill leva tillsammans. Vad är det för fel på den kärleken?
Fru talman! Stefan Kihlberg bjuder upp till någon sorts kärleksdrama, som jag helt plötsligt skulle ta ställning till. Jag avstår från det. Jag uppfattar Stefan Kihlbergs resonemang om månggifte som ytterligare ett sätt att smita undan diskussionen i den här frågan. Jag tar gärna en diskussion om månggifte senare och motiverar varför jag säger nej till det. Varför går Stefan Kihlberg in på det sidospåret i den här diskussionen? Stefan Kihlberg säger att det här inte handlar om kärlek. Det är också ett sätt att skjuta undan och ringakta den känslomässiga relation som homosexuella upplever. Även om det i lagteknisk mening inte förutsätts med det här lagförslaget, uttrycks det klart att lagen tillkommer för att tillgodose dessa människors djupt och starkt kända behov.
Fru talman! Det handlar inte alls om att smita. Georg Andersson efterlyste, upprepade gånger, i sitt huvudanförande just sakargumenten. Men sakargumenten är ju värderingar, ideologi och inställning till existentiella frågor. Det är Georg Andersson som smiter undan, genom att inte svara på frågan utan hänvisa till att han i andra sammanhang skall utvecka det. Men det är ju här, om någonstans, just i denna situation, när vi står inför detta beslut, som det vore värdefullt att få veta vad Georg Andersson tycker. Tre minuter är ganska lång tid att sammanfatta på, och Georg Andersson hinner en bra bit på vägen att åtminstone ge oss en antydan om vad han tycker om den kärlek som jag beskrev. Han behöver inte gå in i sitt eget privatliv, utan vi kan göra det till mitt problem. Vi kan tänka oss att jag är djupt förälskad i två kvinnor, att de är lika djupt förälskade i mig och att vi vill leva tillsammans. Vad tycker Georg Andersson om den relationen och den kärleken? Jag vill gärna veta det, eftersom det är ett sakargument i en debatt som gäller värderingar kring ett samhälles normsystem. Det handlar inte om att vi inte skall respektera och tolerera. Det är självklart -- det känns nästan tjatigt att behöva upprepa det. Där är vi fullständigt överens. Det handlar om vad samhället skall sanktionera och var ramarna går för en samhällsgemenskap. Det är huvudfrågan.

Fru talman! Det har förts många diskussioner och samtal beträffande handläggningen av detta ärende. Jag vill bara inledningsvis konstatera att sättet att handlägga ett så viktigt ärende som det kammaren nu diskuterar och som kammarens ledamöter skall ta ställning till har varit mycket märkligt. Med anledning av vissa antydningar vill jag bara säga att det faktum att vi mycket starkt ifrågasätter handläggningen av ärendet, bl.a. utifrån Lagrådets yttrande, inte innebär någon kritik mot dem i utskottskansliet som har haft att hantera frågan. Vad det handlar om är hela beredningsprocessen, som enligt min uppfattning är klandervärd. Jag övergår nu till sakfrågan. Det är utomordentligt många som har varit och som är engagerade i den här debatten. Det är förståeligt, och man skall respektera det, därför att debatten handlar mycket om engagemang och om värderingar. Personligen fick jag mitt partis uppdrag att sitta i Partnerskapsutredningen. Vi arbetade under ganska lång tid, och det var under det utredningsarbetet som vi fick ta ställning i den här viktiga frågan. Jag vill litet grand motivera varför jag tog ställning som jag gjorde i Partnerskapsutredningen och likaså nu i anslutning till ärendets behandling i kammaren. Mitt motiv är helt enkelt att jag anser, utifrån den moderata grundvärdering som jag har, att äktenskapet är unikt. Äktenskapet är en av samhällets viktigaste grundstenar. I detta finns en mycket grundläggande värdering. Jag tycker att det finns anledning att klart markera detta i debatten, därför att den frågan kommer att vara en ganska viktig del när det gäller hur olika människor för diskussionen ute i samhället, utanför denna kammare. Det är ändå så, fru talman, att relationen mellan man och kvinna är unik. Det är enbart inom ramen för dessa relationer som barnen föds, och det är barnen som är grunden för samhällets fortbestånd. Det är detta som är det unika när det gäller äktenskapslagstiftningen och de relationer som regleras inom ramen för denna lagstiftning. Motivet för det lagstadgade skyddet för familjeinstitutionen är ju detta -- det är detta som är grunden. Det är givetvis samhällets skyldighet att värna om denna lagstiftning, dels utifrån äktenskapslagstiftningen, dels utifrån föräldraansvaret. Detta faktum innebär inte att vi inte skall erkänna olikheter. Människor är olika, har olika behov och olika önskemål.

Vad det handlar om är att se på vilken grund man bygger en lagstiftning och vilka motiven för lagstiftningen som sådan är. Jag tror att vi måste vara överens om att vi aldrig kan lagstifta fram vare sig känslor, kärlek eller omtanke. Det ligger inom ramen för vars och ens ansvar, det personliga ansvaret. Man skall givetvis, som någon talare tidigare sade, vara den man är -- man har rätt att vara sig själv. Det är samma sak när det gäller människors lika värde. Det beror inte heller på den enstaka särlagstiftningen, utan människors lika värde är förankrat i det faktum att vi är människor och också i det faktum att vi som människor är olika i rätt många avseenden. Jag menar också att det när det gäller frågan om en äktenskapsliknande lag för homosexuella finns anledning att se till vilka förväntningar en sådan lagstiftning föder. Vi vet redan att både RFSL och RFSU ser detta som första steget till adoption, insemination och gemensamt föräldraskap. Jag respekterar deras syn på detta. De arbetar utifrån den uppfattningen. Men då är frågan: Hur ser majoriteten på de förväntningar som man skapar genom denna lag samtidigt som man i betänkandet säger nej till detta? Det gör man visserligen på ganska märkliga grunder: Man säger att det i dag inte är vetenskapligt bevisat. Man bygger alltså sitt nejsägande på vetenskaplig dokumentation. Men det måste ju också finnas värderingar med i ett sådant sammanhang, fru talman. När vi stiftar lagar måste vi alltid ställa oss frågan: Varför stiftar vi lagarna? När det gäller äktenskapslagstiftningen är ju motivet väldigt klart, som jag tidigare har sagt. När vi stiftar lagar måste vi också ha klart för oss effekten av lagstiftningen. Lagrådet har pekat på en rad oklara effekter av en lag inom ramen för partnerskapsförslaget. Vi hade egentligen samma problem i Partnerskapskommittén. Det går inte att säga att de som omfattas av lagen får ta sitt eget ansvar. Vi måste när vi stiftar lag också vara beredda att se vilka effekter och vilka problem en lagstiftning kan få. Jag tänker då t.ex. på det internationella området. Till sist, fru talman, vill jag ta upp frågan om en lagstiftning baserad på hushållsgemenskap. Förslaget om en utredning om det är inte trams, Elisabeth Persson. När vi reservanter diskuterade den frågan i partnerskapsutredningen gjorde vi det utifrån mycket seriösa överväganden. Det fanns också med i direktiven till utredningen. Det finns människor som har en hushållsgemenskap som inte är grundad på sexuell läggning utan på andra viktiga grundvärderingar och relationer. Vad det handlar om när det gäller en översyn av dessa människors livssituation är framför allt deras sociala trygghet. Vi vet att det där har uppstått problem i ganska många sammanhang. Vi vet inte hur många det gäller. De är inte heller någon stark påtryckargrupp. Men vi vet att problemen finns. Det framgick av utredningsdirektiven. Vi reservanter i utredningen har följt upp detta och vill att frågan skall utredas. Nu har också utskottet kommit fram till att man skall utreda frågan om hushållsgemenskap även i andra sammanhang. Då menar jag att man inte nu skall fatta ett beslut om en särskild lag om partnerskap för homosexuella. En sådan trygghetslagstiftningen skall omfatta de människor som varaktigt har hushållsgemenskap men den skall inte grundas på sexuell läggning. Den skall vara baserad på de behov som finns i samband med att man varaktigt delar hushåll. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka avslag på utskottets hemställan och bifall till reservationen.

Fru talman! Som lekman på det här området vill jag fråga Göte Jonsson om han menar att hushållsgemenskap innefattar också dem som lever i ett homosexuellt förhållande? Kan man med en lagstiftning om hushållsgemenskap få en registrering också av denna form av partnerskap, låt vara att det inte blir under det namnet? Är det alltså namnfrågan det handlar om, eller på vad sätt särbehandlas homosexuella inom ramen för en lagstiftning om hushållsgemenskap?
Fru talman! De tankegångar som vi har haft när det gäller en lagstiftning om hushållsgemenskap är att den skall grundas på det faktum att man varaktigt delar hushåll. Det kan gälla homosexuella, det kan gälla syskon, det kan gälla goda vänner och det kan gälla andra. Grunden för hushållsgemenskapen är således att man varaktigt delar hushåll. Hushållsgemenskapen är inte baserad på sexuell läggning. Det är skillnaden. Det är i det sammanhanget inte heller fråga om något registreringsförfarande. Hur man formellt skall gå till väga när det gäller att lösa det praktiskt är en sak som den kommande utredningen får titta närmare på.
Fru talman! Det är väl ändå nödvändigt att sådana förhållanden registreras på något sätt! På något sätt måste det väl ske, så att samhället vet vilka det är som lever i hushållsgemenskap. Om detta innefattar också homosexuella par -- det utgick jag ifrån -- innebär det att nej-sidan är beredd att acceptera ett registrerat förhållande mellan homosexuella bara det inte kallas det som det kallas i lagförslaget nu. Bara det innefattar också andra, som inte åberopar någon homosexuell gemenskap i sitt parförhållande, är nej-sidan beredd att acceptera det. Då är det ju ett sätt att dölja hela frågan, menar jag. Det innebär att man i smyg accepterar vad partnerskapslagen vill få sanktionerat. Är det inte så det skall tolkas? Därmed kanske man skulle kunna avdramatisera den fråga som av en del kritiker har kallats för en ödesfråga för nationen.
Fru talman! Nej, det är inte någon form av smygförändring, Georg Andersson. Skillnaden är helt enkelt att det förslag som lagutskottets majoritet nu har lagt fram är en mycket långtgående lag som gäller ett äktenskapsliknande förhållande och som är baserad på sexuell läggning. Vad jag menar med en lag om hushållsgemenskap är en trygghetslagstiftning som är baserad på varaktig hushållsgemenskap. Om homosexuella varaktigt delar hushåll omfattas de av denna trygghetslag, precis på samma sätt som två syskon som varaktigt delar hushåll. Den lagen blir då generell. Men den kommer givetvis inte att omfatta hela äktenskapslagstiftningens lagregister. Vilka delar av våra trygghetssystem som skall gälla dem som delar hushållsgemenskap blir en fråga för regeringen och utredningen att titta närmare på. Det är alltså en stor och väsentlig skillnad mellan det förslag som föreligger i dag och ett förslag som är baserat på hushållsgemenskap. Frågan gäller på vilka grunder vi skall skapa denna trygghetslagstiftning.

Fru talman! Vi har haft en lång debatt. Jag skall därför försöka göra en kort variant av mitt anförande. Om riksdagen i dag säger ja till en partnerskapslag säger man ja till kärlek och trohet mellan människor, oavsett kön. Det är ett ja till tolerans, och det är ett nej till diskriminering av den homosexuella kärleken. Partnerskapslagen är ett led i vår strävan att undanröja den fördömande inställning till homosexuella som har en lång historia bakom sig och som vi märker så tydligt ute i samhället i dag. Socialstyrelsen gav 1990 ett förslag till en partnerskapslag. Detta förslag bereddes i regeringskansliet, vilket ledde till tillsättandet av Partnerskapskommittén, där jag var ordförande. Ett direktiv var att vi skulle utvärdera sambolagen för homosexuella. Vi fann att den sällan användes och att den var okänd av många. Vi skulle överväga behovet av ett registrerat partnerskap och om en sådan lag enbart borde omfatta homosexuella relationer eller om den i stället borde utgå från någon form av hushållsgemenskap. Av den tidigare debatten framgick det varför man inte kunde stanna vid att lagen skulle utgå från en hushållsgemenskap; bl.a. Maj-Lis Lööw talade om det. I det fallet handlar det om en heterogen grupp vars behov vi inte känner till och som vi av integritetsskäl inte ville studera närmare. Däremot hade de homosexuella önskemål om ett registrerat partnerskap. Man kan gå vidare och titta på hushållsgemenskapen på ett annat sätt, men det kommer att bli ganska knepigt. Folkpartiet, ansåg att man, i likhet med Danmark och Norge, skulle införa en lag om partnerskap; det föreslog även Socialstyrelsen. Utgångspunkten är ideologisk. Den bygger på tanken om människors lika värde och likhet inför lagen, att den homosexuella och den heterosexuella kärleken är likvärdig och att vi skall bejaka och inte förneka kärlek mellan människor. Kärlek är en viktig drivkraft för vårt samhälle. Vi anser att det inte ankommer på samhället att ha synpunkter på människors val av samlevnadsform, så länge någon tredje part inte skadas. Vi skall underlätta för människor att leva enligt sina egna önskemål; vi skall inte hindra dem från det. Vi vill tillgodse homosexulla pars önskemål om att få en värdefull ram för sina relationer och ett sätt att manifestera sin kärlek på. Vi vill också tillgodose dessa människors behov av ekonomisk och juridisk trygghet i sina relationer. Med en sådan här lag skulle det också skapas en ökad medvetenhet om och förståelse och öppenhet för homosexuella relationer. Majoriteten sade alltså ja till en lag om partnerskap. När det gällde lagstiftningstekniken gjorde vi en mycket omfattande genomgång av äktenskapets rättsverkningar. Vi kom fram till att den enda möjliga lagstiftningstekniken var den som Socialstyrelsen hade föreslagit och som man använde i Danmark och Norge. Det rör sig om en kortfattad lag som i huvudsak motsvarar vad som gäller för äktenskap. Det finns undantag i fråga om adoption, tillgång till insemination eller annan konstlad befruktning. Vissa gamla speciallagar som är specifikt skrivna för män och kvinnor är också undantagna. Dessa lagar håller dessutom på att utrangeras ur vår lagstiftning. Ett annat undantag avser den internationella giltigheten. Den frågan har vi redan diskuterat. Detta beslut är mycket viktigt av flera skäl. Det handlar om grunderna för vårt samhälle, nämligen om tolerans och kärlek mellan människor. För oss liberaler är toleransen en av de viktigaste grundprinciperna. Den har vuxit fram ur respekten för varje människas rätt att hävda en avvikande mening. Men ett liberalt förhållningssätt går längre än att endast acceptera andra uppfattningar än den som man själv omfattar. Det är som engelsmannan Peter Nicholson skriver i sin essä om tolerans som ett moraliskt ideal. Han skriver att tolerans är förmågan att avstå från att utöva makt över andras åsikter fastän de skiljer sig från ens egen moraluppfattning. En del kristna har haft invändningar mot en partnerskapslag, men det finns andra kristna som gör en annan tolkning av Bibeln utifrån evangeliernas kärleksbudskap. Det har varnats för att en partnerskapslag skulle vara ett hot mot äktenskapet. Men samhällets signaler visar ju på det motsatta. Med en partnerskapslag understöds fasta relationer mellan vuxna människor. Fru talman! Det finns många missuppfattningar om vad homosexuell kärlek är. Det vittnar den brevskörd som jag har fått sedan 1991 om. Breven visar att man tror att homosexualitet enbart handlar om sexuella handlingar. Man tror inte att det i en homosexuell relation finns samma mått av vänskap, omsorg, lojalitet, ömhet, kärlek, lust och närhet som i den heterosexuella relationen. Partnerskapslagen kommer att bidra till en ökad förståelse för vad homosexualitet är. Den är en bekräftelse på att all kärlek är lika mycket värd, oavsett om den riktar sig till någon av samma eller motsatt kön. Jag skulle vilja citera ett stycke ur pastor primarius Ludvig Jönssons predikan i Storkyrkan under den homosexuella frigörelseveckan i augusti 1981. Den handlar om kärleken och dess komplicerade väsen. Jag nöjer mig med att rekommendera er att läsa s. Att säga ja till partnerskapslagen är att bejaka det finaste som finns: kärleken mellan människor. Kärlek är en bristvara i dagens samhälle. Den skall vi vara rädda om. Detta var något som Kent Carlsson också värnade om. Jag beklagar att han inte kunde få uppleva den här dagen.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

Fru talman! Barbro Westerholm har varit drivkraft nummer ett på detta område. Det kan man nog säga utan att överdriva. Hon driver ärendet framåt till varje pris. Jag har en fråga till Barbro Westerholm: Vad innebär folklig förankring för Barbro Westerholm när det gäller lagstiftning? Vi rör oss nu kring ett område som gäller den privaträttsliga lagstiftningen. Om denna lagstiftning kommer till stånd kommer den att beröra enskilda människor väldigt djupt. En sådan här lagstiftning brukar vi vilja ha en bred folklig förankring kring. I Partnerskapskommittén blev det minsta möjliga majoritet för Barbro Westerholms linje. I lagutskottet blev sifforna 8--7 för denna lagstiftning. Vad vi reservanter i dag begär av riksdagen är att man skall söka en bredare folklig förankring utanför riksdagen. Min fråga är endast en: Vad betyder folklig förankring för Barbro
Fru talman! Folkpartiet liberalerna har alltid stått upp för minoriteter, det glömda Sverige och flyktingar. Vi har hävdat minoriteters rätt att bli rättvist behandlade i detta samhälle. Det är drivkraften också när det gäller den här lagstiftningen. Om vi skulle vänta på en bred förankring skulle vi få vänta för länge. Jag är stolt över att tillhöra ett parti som har den här ideologin. Mitt engagemang bottnar i vad jag fick veta om de homosexuellas situation när jag kom som chef till
Fru talman! Reservanternas förslag och modell kan innebära att vi får en större folklig förankring. Det behöver uppenbarligen inte bli sämre för minoriteten i fråga. Men det ges en möjlighet att även få med de breda grupperna i sammanhanget. Är det principiellt viktigare att slå vakt om vissa grupper än om andra?
Fru talman! Den grupp som Holger Gustafsson avser är mycket heterogen. Såvitt vi kan förstå handlar det t.ex. om arbetskamrater, studerande och andra människor som av olika skäl bor tillsammans och som vill ta olika ansvar för varandras liv, leverne, bohag osv. Den lagstiftning som det talades om i utredningen blir för grund för att kunna tillgodose de behov som partnerskapslagen tillfredsställer.
Fru talman! Barbro Westerholm gjorde en mycket vacker deklaration till kärleken och toleransen. Jag har inte en enda invändning mot den vackra verbala deklarationen. Så långt är vi fullkomligt överens. Jag instämmer till fullo. Är Barbro Westerholms kärlek och tolerans obegränsad? Det är inte min -- just därför att jag värnar om kärlek och tolerans. Jag inser att man måste ha ett normsystem och att man måste sätta upp gränser. I annat fall blir det inte kärlek och tolerans. Barbro Westerholm vet lika väl som jag att civilisationen och kulturen är ett mycket tunt skal över ganska otrevliga krafter. Även om jag i grunden har en mycket positiv människosyn inser jag att det krävs mycket lagstiftning och många normsystem för att värna kärlek och tolerans. Allt det som Barbro Westerholm säger går att tillämpa på kärlek även i andra relationer. Varför gäller det endast parrelationer? Vad har Barbro Westerholm emot adoption och insemination i homosexuella parförhållanden? Vad är det för fel på det? Jag vet att jag inte kommer att få något svar. Barbro Westerholm deklarerade avslutningsvis att hon inte förmår leva upp till det hon säger, nämligen kärlek, tolerans, respekt för andra människor och för att andra människor faktiskt har andra värderingar. Hon väljer det billiga knepet. Barbro Westerholm sjönk mycket i min aktning genom den utsagan. Jag har haft stor respekt för henne tidigare och upplevt henne som parhäst i samband med tobakslagstiftningen. Jag har upplevt henne som en mycket klok och omdömesgill kvinna tillika chef för gamla Medicinalstyrelsen. Den kommentar hon lämnade talarstolen med sänkte henne i mina och troligen också i många andras ögon. Att säga vackra ord är lätt. Det klarar vem som helst. Men trovärdigheten kräver att man i handling åtminstone visar en vilja att leva upp till de vackra ord man deklarerar. I annat fall är man inte trovärdig. Enkelt sammanfattat: Det goda föredömet är trovärdigt men verbala luftmaränger åstadkommer ingenting.

Fru talman! Mycket har redan sagts under dagens debatt. Argumenten för en partnerskapslag har varit många och tydliga. Jag vill gärna instämma i vad flera talare har sagt, bl.a. Elisabeth Persson, Maj-Lis Lööw, Karin Pilsäter, Ingela Mårtensson och Barbro Westerholm. Argumenten mot har förts med, vid första åhörandet av flertalet talare, kritik mot förfaringssättet och den formella hanteringen. Men det finns en underton av något annat. Det skulle varit bra om detta lyfts upp i ljuset. Fru talman! Jag skall inte upprepa vad som sagts. Jag vill betona det som för mig varit vägledande vid mitt personliga ställningstagande. Det är inte något argument som är plötsligt uppflammande och som jag har hört under dagen. Mitt ställningstagande baserar sig på ett noga och ansvarsfullt övervägande. Det är viktigt att man överväger noga. I det fallet håller jag helt med Holger Gustafsson. Det här är ett djupt moraliskt ställningstagande. Det främsta skälet för mig är att riksdagen har ett lagstiftande ansvar som skall tas på allvar, och i det ansvaret ligger att undanröja diskriminerande lagstiftning och ha respekt för alla människors lika värde. Det har betydelse både faktiskt och symboliskt. Folkhälsorådet skrev i november 1993 till Socialdepartementet angående diskriminering av homosexuella: ''Det förekommer fortfarande i samhället en dold, ibland omedveten, men inte desto mindre oacceptabel diskriminering av homosexuella. Om diskriminering av homosexuella ska kunna undanröjas är det nödvändigt att samhället bidrar till att negativa attityder och felaktiga begreppsbildningar motverkas.'' I ett annat yttrande från Folkhälsoinstitutet skriver man att ''En lag om partnerskap skulle undanröja ett flertal kvarvarande och för homosexuella diskriminerande lagar, förordningar och myndighetsregler. Homosexuella har t.ex. inte efterlevnadsskydd eller arvsrätt när den ena parten i förhållandet dör. Det är i dag omöjligt för homosexuella att få gemensamt bostadsbidrag.'' Det sades även annat i det yttrandet, men jag nöjer mig med det här exemplet. De här två citaten är för mig grunden till att jag står bakom förslaget till partnerskapslag. Jag hade ett antal frågor som jag skulle vilja ställa till de som har reserverat sig i betänkandet. Med hänsyn till kammaren, den långa tid debatten har pågått och det antal talare som fortfarande står på talarlisten, avstår jag från det. Till ledamöterna från kds, som betonar och kritiserar den formella hanteringen, vill jag ändå ställa en fråga. Varför har ni, med er omsorg om formalia och lagrådets synpunkter, arbetat aktivt i konstitutionsutskottet för en snabb förändring av lagstiftningen, t.o.m. av grundlagar, när det gäller barnpornografi? Vad är konsekvensen? Jag vill betona att jag är för att riksdagen tar ställning för barnen och vidtar de nödvändiga lagändringarna på detta område. Det kommer vi att diskutera om ett par dagar. Men kds har blockerat regeringens möjlighet att lägga fram en proposition om ökat skydd för barnen vad gäller barnpornografi och låtit konstitutionsutskottet ta över lagstiftningsarbetet. Samtidigt kritiserar ni att lagutskottet har fått göra lagstiftningsarbetet när det gäller partnerskapslagen. Vad är konsekvensen och vad är det för skillnad? Jag skulle vilja ha svar på den frågan. Fru talman! Låt oss skicka rätt signaler, låt oss ta vårt ansvar mot diskriminering varhelst och mot vilka den än uppträder och låt oss göra det möjligt för människor att bekräfta sin gemenskap, kärlek och sitt förtroende för varandra och inte blanda ihop korten med ord som smittoeffekt, adoption m.m. som inte är relevanta för just detta betänkande. Det handlar om möjligheten att registrera sitt partnerskap, varken mer eller mindre. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det är nu sju år sedan riksdagen behandlade frågan om en speciell lag för homosexuella sambor. I samband med det passade det dåvarande Vänsterpartiet kommunisterna på att framföra krav på en mera omfattande lag, som i familjerättslagstiftningen helt skulle jämställa hetero och homosexuella.

Som framhålls i propositionen är värderingarna om äktenskapet som en institution för en man och en kvinna så grundmurade i samhället att det inte möjligt att införa bestämmelser som ger två personer av samma kön rätt att ingå äktenskap med varandra. En sådan lagstiftning skulle stå i strid med den allmänna uppfattningen inom ett centralt livsområde.'' Socialdemokrater, folkpartister, moderater och centerpartister ställde sig alltså bakom detta uttalande. Det som för bara några få år sedan samlade en kompakt majoritet i riksdagen bedöms av vissa debattörer i dag som något helt främmande och felaktigt. Jag har självfallet respekt för människor som i den här frågan har ändrat uppfattning. Samtidigt begär jag respekt för den ståndpunkt jag själv och mitt parti företräder, även om andra inte delar den. Fru talman! Inför dagens beslut kan det vara nödvändigt att fråga sig vad som fått vissa partier att så fullständigt ändra ståndpunkt. Är det så att en lag om ett registrerat partnerskap inte längre står i strid med den allmänna uppfattningen inom ett centralt livsområde? Har de grundmurade värderingarna om äktenskapet som institution rämnat? Jag tror inte det. Av alla världens länder är det bara två som har infört partnerskap för homosexuella. Det bevisar väl om något att det är en grundmurad inställning att äktenskapet tillhör man och kvinna. Till frågan om registrerat partnerskap hör också det faktum att man inte kan stifta lagar utan att det har en normativ effekt på samhället och det uppväxande släktet. Äktenskapet mellan man och kvinna är en av samhällets mest betydelsefulla ordningar. Det är nödvändigt för att bygga upp stabila familjer och för att ge individer deras viktigaste sociala skyddsnät och grundläggande sociala gemenskap. Äktenskapet har en särställning som samlevnadsform framför andra. Det är den samlevnadsform som uppges vara den bästa för barnen. Vi kan fatta många beslut här i riksdagen. Men på samma sätt som vi inte har några befogenheter eller någon kompetens att bedöma kärleken, ömheten, sexualiteten i ett äktenskap mellan man och kvinna har vi riksdagsledamöter ingen kompetens att värdera och ta ställning till känslor i ett homosexuellt förhållande. Att införa en lag om registrerat partnerskap för att jämställa kärlek homosexuella emellan med kärlek mellan heterosexuella är därmed ett tankefel. Fru talman! Alla människor, oavsett ras, kön, politisk åskådning eller sexuell läggning, är lika mycket värda och har samma rättigheter och skyldigheter i samhället. Det råder fortfarande fördomar om homosexuella, men detta måste vi bekämpa med andra metoder. Att sprida kunskap är en viktig metod. Vi måste med all kraft motverka all diskriminering. Men när det gäller värderingar om homosexuella är problemet komplext. Det är en mycket grov förenkling att säga att en lag om ett registrerat partnerskap skulle kunna lösa diskrimineringsproblemen. Vore det lagar som var lösningen, vore det enkelt för vi har redan lagar mot diskriminering och en sambolag för homosexuella. Då borde saken redan vara ordnad. I krav på registrerat partnerskap framförs det som om en rättighet förvägrades de homosexuella om de inte får gifta sig -- därav uppfattningen att de homosexuella diskrimineras. Vad som kan anses vara rättigheter är emllertid en definitionsfråga. Statens förmåner till dess medborgare uppfattas ofta efter ett tag som rättigheter. De mänskliga rättigheter som dock anses gälla oavsett land och tid är de som Sverige skrivit under i Europakonventionen har giftasvuxna män och kvinnor rätt att ingå äktenskap och bilda familj i enlighet med de inhemska lagar som reglerar utövandet av denna rättighet. Äktenskapet sanktioneras för barnens skull. Det registrerade partnerskapet måste således sanktioneras av någon annan orsak. Vi ser ingen anledning till att en samlevnadsforms förmåner överförs till en annan när huvudanledningen till förmåner saknas. Det registrerade partnerskapet kan visserligen komma att tas som intäkt för homosexuella att skaffa barn. Men när barn är inblandade måste man tänka på barnets bästa. Det är ingen rättighet att ha barn. Däremot har barn rätt att ha två föräldrar, en mamma och en pappa. Det finns ingen anledning att stödja en samlevnadsform som från början förutsätter att barnet inte får växa upp med båda sina föräldrar. Det är på fel grunder som ett registrerat partnerskap föreslås. En rättslig trygghet kan fås utan att själva äktenskapet som konstellation kopieras. Det kan finnas andra långvariga gemenskaper än just vissa homosexuella som efterfrågar en juridisk trygghet. Jag har i Partnerskapskommittén tillsammans med företrädare för Moderaterna, Centerpartiet och Ny demokrati reserverat mig av just denna anledning. Vi anser att man bör utreda om det finns ett behov av förstärkt trygghet för människor som stadigvarande delar hushåll. Det kan gälla syskon som bott tillsammans under lång tid, homosexuella eller andra stadigvarande hushållsgemenskaper som baseras på långvarig vänskap. I många fall har oförutsedda händelser som hastigt dödsfall skapat stora problem för den efterlevande i en sådan hushållsgemenskap. En översyn av förhållandena för den grupp människor som delar hushållsgemenskap skall omfatta såväl sociallagstiftningen, förmånstagarbegreppet i försäkringssammanhang som annan berörd lag. Fru talman! Det är än en gång angeläget för mig att entydigt slå fast alla människors lika värde. Men i det ligger också ett klart accepterande av människors olikheter. Det är enligt min uppfattning varken möjligt eller önskvärt att försöka skyla över olikheten genom otydlig likformighet i viss lagstiftning. Jag vill vädja till kammarens ledamöter att på nytt besinna sig i denna utomordentligt viktiga fråga. Jag yrkar bifall till reservationen under mom. 1.

Fru talman! Jag vill bara säga något i all korthet i denna fråga som har skapat så mycket oförsonlighet, som i första hand extrema religiösa samfund och enskilda religiösa extremer bär ansvaret för. samfund en hatorgie på Brotorget i Bollnäs mot de homosexuella och deras rätt att registrera sitt partnerskap och därmed mot erkännande av de homosexuellas rätt till sin kärlek. Jag skäms över att just de som predikar kärleks och solidaritetsbudskapet är de som med hat, hotelser och lögner förnekar tusen och åter tusen människor i vårt land rätten till sin kärlek. Självfallet säger dessa mörkrets profeter att även de homsexuella skall ha rätt till sin kärlek, men de skall inte tillerkännas rätten att få leva öppet i vårt samhälle. De homosexuella skall inte tillerkännas rätten att få registrera sin kärlek, sitt partnerskap och på så sätt kunna få känna att de nu äntligen vågar leva öppet med den som de älskar, med den som de har älskat i kanske 10, 15 och 20 år, men som de inte har vågat att visa öppet. Så långt sträcker sig inte kärleksbudskapet och solidariteten. Visst har vårt land kommit långt när det gäller respekten för att kärlek existerar också mellan man och man, mellan kvinna och kvinna. På den tiden som jag växte upp fick man veta att homosexualitet var något förskräckligt. Det var mycket psykiskt sjuka personer som ägnade sig åt sådant. Vilken skada man åsamkade alla dem som hade känslor från man till man, från kvinna till kvinna! Jag har många gånger tänkt på dessa unga män och kvinnor som utsattes för denna fruktansvärda sanning. Hur många tusen och åter tusen isolerades, berövades sin rätt att visa kärlek på grund av ett samhälles fullständiga avsaknad av neutralitet när det gällde olika samlevnadsformer? Nu känner jag igen situationen. Nu är åter dessa kärlekslösa fanatiker i farten. Men har ni tänkt på hur mycken skada, hur mycken rädsla, hur mycken självförnekelse som ni återigen tvingar fram? Har ni tänkt på hur många i er egen närmaste omgivning som ni tvingar att förneka sina egna äkta känslor och sin äkta kärlek? Ni värjer er och förnekar att ni har fördomar. Men, säger ni, ett registrerat partnerskap är ett erkännande av en samlevnadsform som kan locka många att tro att samhället jämställer homosexualitet med heterosexualitet. Det är just den argumenteringen som avslöjar hur ni dömer ut människors rätt till sin kärlek. Redan nu har konsekvenser av mörkrets profeters propaganda visat sig. En icke okänd kds-politiker i följande: Tänker du som riksdagsman att bli en lögnernas, dödens och pedofilernas företrädare? Tänker du bli en lagstiftningens och familjernas dödgrävare? Vågar du säga nej och inte bara fegt avstå från att rösta på ett lagförslag som förklarar själva grunden till samhällets fortbestånd som oväsentlig? Jag har inte hört någon kds-politiker i den här församlingen som har tagit avstånd från dylik smörja, lögner och hemskheter. Det vore klädsamt om någon kunde göra det. Fru talman! Tiden är knapp. Jag vill avslutningsvis citera ur en fin artikel som har skrivits av Helene Odenljung i tidningen Nu från den 2 juni. Artikeln har rubriken ''Ja till kärleken!''. ''Visst är det fantastiskt när två människor möts och blir förälskade! Denna oerhörda känsla av kärlek, att få ge och ta, få känna sig bekräftad. Och när man träffar den rätte, blir träffad av blixten eller då magin uppstår och man känner: Detta är för alltid, jag älskar och är älskad!'' ''Varför är det så svårt att se kärlek som kärlek? Varför blir vissa männsikor rädda för, och rent av äcklade av, att två människor älskar varandra? Kärleken mellan Eva och Hans är vacker. Men kärlek mellan Kajsa och Stina är det inte.'' Det är detta som den här frågan handlar om i dag, och det är därför som det är så viktigt att rösta ja till förslaget i detta betänkande om partnerskapslag.

Fru talman! Jag vill först säga att jag tycker att det är litet olyckligt att Bertil Måbrink går ut så hårt och utdömer all form av information. Det vore klädsamt om han gjorde en litet mer saklig analys. Sedan vill jag säga att jag som kristdemokrat naturligtvis tar avstånd från det sättet att uttrycka sig som man gjorde i Kristianstadsbladet. Det gör jag här och nu.

Fru talman! Bertil Måbrink använder sig av en känd taktik. Förutom att han redogör för sin egen uppfattning i denna fråga målar han upp en skräckbild som han tillvitar många av oss övriga i kammaren. Sedan angriper han den bilden som om vi skulle stå bakom denna mörka bild. Jag önskar att kammaren helt lämnar detta åt sidan och ägnar sig helt åt det som finns på bordet, nämligen reservationen som har avgetts på formella grunder. Det finns olika reservanter med olika uppfattningar från de som inte vill ha något registrerat partnerskap till de som vill ha ett partnerskap men med ett förändrat och utvecklat innehåll och med en bättre kvalitet. Det är den frågan som kammaren diskuterar och skall fatta beslut om. Det vore klädsamt om vi i stället kunde ägna oss åt den diskussionen.

Fru talman! Mitt politiska engagemang har en mycket personlig upprinnelse. Min pappa fick inte den vård som han behövde på 60-talet. Han var för gammal. Han var 56 år och ansågs alltför litet lönsam för samhället. Han var arbetare och arbetade på en sågverksindustri. Han dog. Då insåg jag att det svenska samhället värderade människor olika, och då såg jag kopplingen mellan det personliga och det politiska. Jag såg att min personliga upplevelse ägde allmän giltighet, att det lika människorvärdet långt ifrån var allmänt accepterat. Då engagerade jag mig politiskt. I dag har vi chansen att göra oss av med en börda som har satt människors lika värde ur spel. Vi kan bejaka alla människors rätt till kärlek. Vi kan visa att vi, oavsett om vi är hetero eller homosexuella, har lika värde, samma rättigheter och skyldigheter och samma rätt att få vår kärlek bekräftad. De homosexuella har samma rätt att få sin kärlek legitimerad genom det partnerskap som vi nu skall ta ställning till. Vi har samma skyldighet att inte såra eller göra någon annan illa. Ett positivt beslut i dag drabbar ingen. Men det möjliggör för några som i dag är diskriminerade att få sin juridiska rätt att registrera sitt förhållande och därmed erhålla samma trygghet som övriga i det svenska samhället. Fru talman! Flera talare i debatten har fått det att låta som om vi nu tar ställning -- ja eller nej -- till något slags teknik, till något formellt. Men detta är fel. I Partnerskapskommittén, i vilken jag ingick, var majoriteten mycket klar över att det är ett djupt ideologiskt ställningstagande som vi står inför. Om man anser att all kärlek är likvärdig, om man vill ta till vara denna kärlek som en riktig, viktig och positiv kraft, då bejakar man -- inte förhindrar -- att människor får leva i enlighet med sina egna önskemål och sin personlighetsinriktning, allt under förutsättning att detta inte skadar andra. Så skrev vi i majoriteten i Partnerskapskommitténs betänkande. Det handlar om frihet under ansvar. Fru talman! Det finns de som hävdar att homosexualitet och den föreslagna lagstiftningen skulle strida mot kristna värderingar. Hur är det då? Jo, på några ställen i Gamla testamentet uttrycks en negativ syn på homosexualitet. Detta görs parallellt med krav på att t.ex. otrogna hustrur skall stenas och att i krig besegrade folk skall göras till slavar. Men ingenstans har Kristus i evangelierna på minsta sätt berört frågan. Från kristen ståndpunkt är man då hänvisad till kärleksbudskapet och evangeliernas allmänna anda. Kärleksfullhet i relationer och kärleken till vår nästa måste bestämma vår hållning. Partnerskapslagen är helt i överensstämmelse med denna kristna syn. Fru talman! Tiden är nu mogen att ge homosexuella samlevande en med heterosexuella samlevande likvärdig rättslig status. Vi skall inte inte enbart göra det för de homosexuellas skull utan lika mycket för alla svenska medborgares skull. Kärlek är en viktig drivkraft, personligt och samhälleligt. Negativ särbehandling, där människor värderas på olika sätt, är oförenligt med ett demokratisk samhälle. Vi säger ja och utvecklar därmed människan, samhället och demokratin. Jag yrkar härmed bifall till utskottsmajoritetens hemställan och avslag på reservationen.

Fru talman! Det är en lång process med mycken funderingar som leder fram till att en riksdagsledamot landar på en annan linje än partilinjen. I partnerskapsfrågan har jag, efter att ha rannsakat mitt samvete, funnit att det blir nödvändigt för mig att göra en sådan avvikelse i dag. Det har inte varit ett enkelt beslut att fatta. Jag har också lyssnat till mina partikamraters invändningar. Det finns en rädsla för att dagens beslut skall markera starten på ett nytt sätt att stifta lag i denna kammare, vilket riskerar att vi får illa genomtänkta lagar utan föregående debatt. Det finns en rädsla för att heterosexuella kärnfamiljers särställning skall urholkas ytterligare i tider när redan många av de traditionella familjebanden löses upp, när barnen får växa upp i miljöer där de vuxna synes ha svårt att få tid över för barnen och deras behov. Det finns en rädsla för att debatten skall gå vidare, att kraven omgående skall ställas på kyrkliga äktenskap och rätt för homsexuella att få adoptera barn. Jag delar mycket av denna oro. Jag vänder mig också mot sättet att stifta lag. Samtidigt tvingas jag konstatera -- eftersom jag vill se sittande regering bli omvald -- att vissa partiers svårigheter i denna kammare med denna lagstiftning verkar så grundläggande att det inte skulle kunna gå att få fram en partnerskapsproposition med mindre än att en socialdemokratisk regering återkom. Det tycker jag vore mycket olyckligt. Jag delar oron för kärnfamiljernas sönderfall. Men jag tror att orsakerna till detta kan spåras i en växande brist på heterosexuell kärlek och inbördes respekt snarare än i förekomsten av homosexuell kärlek. Oavsett dagens beslut är jag övertygad om att debatten kommer att gå vidare och att kraven på äktenskap och adoption kommer att resas. I det ungdomsförbund som jag leder pågår redan denna diskussion. Vi skall aldrig vara rädda för debatt. Har vi en avvikande uppattning, får vi helt enkelt se till att ha de bästa argumenten. Så fungerar demokratin. För mig innebär frågan om adoption en gränslinje. Med barn med i diskussionen träder en tredje parts rätt in. Denna tredje part, det lilla barnet, kan inte tillfrågas om vad hon tycker. Respekten för barnet gör att jag avvisar adoptionstanken. I synen på äktenskap tillhör jag dem inom mitt parti som mycket aktivt drivit kravet på att kyrkan skall skiljas från staten. Detta skulle innebära att kyrkan ges rätten att besluta över sina egna angelägenheter. Det skulle alltså bli upp till kyrkan att avgöra om den vill viga homosexuella eller inte. Kvar står frågan om partnerskapet och dagens beslut. För mig handlar partnerskapet inte bara om att juridiskt förenkla för landets homosexuella, som tycker att det känns fel eller kränkande att ingå civilrättsliga avtal. För mig handlar det om en vilja att förstärka banden i de sexuella parförhållandena. Kärleken är den kanske mest intensiva av mänskliga känslor. Den har en styrka som överträffar allt annat, men den kan också vara flyktig. Den tröttnar, den kroknar och den lägger sig att vila. För många, framför allt i min generation, tas första tendens till avmattning till intäkt för att lämna parförhållandet. Detta händer i de sexuella parförhållandena, till skillnad från släktskapet som man aldrig kan fly ifrån. Man kan visserligen sakna vänskapen, men den kan aldrig efterlikna den kärlek som den sexuella samvaron skapar. Sexuell gemenskap har därför en särställning. Som bekant styrs inte kärleken av riksdagsbeslut, vilket vi kanske skall vara glada för. Jag tror dock att vi ibland kan skapa förutsättningar för att ge kärleken en andra chans för att partner skall kunna ta sig förbi de svåra dagarna som alltid kommer. Den möjligheten växer i ett förhållande som inte bara är parternas gemenskap utan också stärks av vänskapskretsens och arbetskamraternas syn på oss som tillhörande en särskild. Där spelar det ingen roll om denna särskilda är en person av vårt eget kön eller en person av det andra könet. Vårt behov av att erkännas och uppmärksammas för vad vi är upplevs i detta fall lika starkt och har samma värde oavsett vilken sexuell läggning vi har. De ringar som jag och de flesta av oss i denna kammare bär är inget kom-ihåg-snöre för att vi, när kvällen kommer, skall minnas att vi har en partner som väntar på oss. Det är en signal till omvärlden om att vi tillhör någon särskild. För mig handlar partnerskapet om detta. I en värld där mycket av impulserna och trenderna handlar om att byta snabbt och ofta, och där riskerna med snabba byten torde vara uppenbara för alla, skall vi slå vakt om de krafter som kan motverka dessa trender. Vi lever, tack och lov, i en tid när synen på homosexuella har förbättrats, när det inte längre ses som en sjukdom och när homosexuella inte längre förföljs eller fängslas i vårt land. Men samtidigt har detta beslut föregåtts av en debatt och av personliga påtryckningar, telefonledes och brevledes, som har präglats av intolerans. Man har försökt slå mynt av det faktum att homosexuellas sexuella läggning och beteende inte är representantivt för en majoritet av befolkningen. För mig som heterosexuell leder detta till ett behov av att tydligt markera mitt stöd för denna minoritets fulla rätt att leva sina liv i en atmosfär av acceptans och förståelse. När jag i dag röstar för partnerskapet är det mitt sätt att markera mitt ställningstagande mot de många människor där ute som aldrig stannar upp och försöker att förstå dem som är annorlunda.

Fru talman! Homosexualitet är ett fenomen, som synes ha levt med det mänskliga släktet i alla tider. Samhällets reaktion har skiftat kraftigt, och därför är det angeläget att nå fram till en balanspunkt, där olika intressen kan få en harmonisk lösning. Hela debatten är emotionellt laddad därför att frågan är närgången, och det blir lätt fråga om övertoner. Inte sällan har samhällets makthavare -- det gäller såväl profana som religiösa instanser -- sett ned på homosexualiteten och fördömt den på ett sätt som inte är försvarbart. Det finns i vårt samhälle människor med homosexuell läggning som lever i parförhållanden. I vissa avseenden har dessa haft en särskilt utsatt situation. Man kan också hävda att människor som varaktigt lever tillsammans utan att ha ingått äktenskap eller som lever i ett samboförhållande skulle kunna omfattas av en juridisk och ekonomisk skyddslagstiftning. Utgångspunkten skulle emellertid vara att lagstiftningen bygger på en faktisk hushållsgemenskap och inte på en sexuell identitet. Fru talman! Jag vill redovisa några iakttagelser när det gäller det parlamentariska arbetet. Först måste det konstateras att kommittén har varit starkt delad. Detta gäller även de politiska partierna och inte minst den allmänna opinionen. Jag tror att det emotionellt laddade ämnesområdet har bidragit till att många människor inte har bearbetat frågan och därför har haft svårt att både intellektuellt och känslomässigt hantera spörsmålet. För egen del menar jag att det behövs en lagstiftning, som tar sikte på människor som är stadigvarande sammanboende. Den mån äktenskapliga lagar skall vara förebild, tar ju dessa sikte på skyddsbehovet för kontrahenterna själva men framför för eventuella barn. Partnerskapslagen har tagit ett annat grepp, som i första hand bygger på den sexuella identiteten. I debatten har uppmärksammats att Folkpartiets landsmöte för flera år sedan ställde sig positivt till en utredning om lagstiftning för partnerskap för homosexuella. Samtidigt avvisade landsmötet bestämt äktenskapet för homosexuella liksom rätten att adoptera barn. I den statliga utredningen har man slarvigt glidit förbi och slirar betänkligt i sin argumentation, när man talar om att adoptionsfrågan får hanteras i särskild ordning. Inte heller i lagutskottets betänkande är man särskilt tydlig på den punkten. Äktenskapet mellan man och kvinna är en samlevnadsform som är unik. Ingen annan samlevnadsform kan jämställas med äktenskapet. Men det innebär inte att andra samlevnadsformer skall vägras eller diskrimineras. Det finns också i den kristna traditionen en linje, som har inneburit att ensamstående ställning har lyfts fram liksom kollektiv samlevnad i kommuniteter, kloster och andra gemenskaper och där givits ett särskilt värde. Det är viktigt att hävda att varje människa är unik och självständig men också beroende av andra. Lagutskottets majoritet har till synes tagit intryck både av remissvar och av den pågående debatten och landar nu långt om länge på ståndpunkten att också en bredare hushållsgemenskap, som kommittédirektiven talar om, borde utredas. Den stora juridiska svaghet som lagutskottets förslag inrymmer är att lagstiftningen bygger på en utredning, som hade brister och dessutom inte var fullföljd och färdig. Den andra stora invändning som man måste resa är att Lagrådet har underkänt den juridiska grunden, eftersom bristerna är för stora för att förslaget skall kunna utgöra grund för ny lag. Därtill kommer den splittrade opinionen, dels mellan partierna, dels inom partierna. Jag tror, fru talman, att det skulle vara till fördel om hela frågan fick överarbetas i en ny omgång, där Lagrådets kritik kunde hanteras och det blev en juridiskt hållbar produkt. Det skulle också innebära en breddning av en sådan lagstiftning. Eftersom utskottet har föreslagit att lagen inte skall träda i kraft förrän nästa år, skulle ett sådant här arbete kunna dra nytta av det halvår som finns mellan dagens ställningstagande och ett nytt beslut, som skulle kunna fattas innan året har gått ut. Då skulle ett betydligt större spektrum av synpunkter kunna vägas in och hanteras i ett stort och helt sammanhang. Den statliga kommittén hävdar att dess ställningstagande vilar på en ideologisk grund, där tanken är alla människors lika värde och likhet inför lagen. Utifrån denna grund hävdar kommittén -- och för övrigt också utskottsmajoriteten -- att det inte ankommer på samhället att ha synpunkter på människors val av samlevnadsform. Man skall ha rätt att leva enligt egna önskemål, och enda villkoret är att man inte skadar andra. Detta synes vara skälet till att man har en parallellitet mellan äktenskapslagstiftningen och parnerskapslagen. Även jag är beredd att instämma i talet om alla människors lika värde, och jag gör det med en kristen referensram. Men respekten för människors lika värde innebär inte med automatik att alla behandlas lika. Människors olikheter måste accepteras, och en del människor har särskilda behov. Det innebär också att alla samlevnadsformer inte kan få en likformig lagstiftning. Det kan vara motiverat att ge särskilt skydd åt utsatta människor och grupper eller samlevnadsformer som samhället vill främja. I ett mångkulturellt och pluralistiskt samhälle finns olika former för samlevnad. Att äktenskapet förbehålls äkta makar innebär inte för den skull någon diskriminering av andra samlevnadsformer. Parbildning mellan man och kvinna syftar ju i normalfallet till släktets fortbestånd eller, om man så vill säga, reproduktion. I denna funktion har praktiskt taget alla kända samhällen valt att stödja familjebildningen i äktenskapets form. Jag tror att vi långsiktigt bekämpar diskrimineringen bättre med en bredare lagstiftning än vad utredningskommittén och utskottsmajoriteten har tänkt sig. I detta avseende drar jag samma slutsats som Sveriges kristna råd, som i sitt remissvar påpekar hur viktigt det är att ett nyanserat och uppriktigt samtal kan ske om hur en kylig hållning till homosexuella skall undanröjas. Det hade varit värdefullt med en längre beredningstid, som fullt ut hade följt upp direktiven. Ett framhastat riksdagsbeslut, där en splittring råder i partier och opinioner, kan i sämsta fall leda till att de homosexuellas situation snarare försvåras. Fru talman! Av det jag har sagt framgår att utredningsdirektiven bör fullföljas, att de juridiska svagheterna bör arbetas bort och att hela frågan bör bedömas i ett större och bredare sammanhang. Jag kommer därför att stödja reservationen.

Fru talman! Som man har noterat tidigare under denna diskussion, har det rått en upphetsad stämning i den allmänna samhällsdebatten under senare tid. Tidningen Dagen ger åtskilliga exempel härpå. Bl.a. stod det vid ett tillfälle att tisdagen den 7 juni kommer en av 1900-talets mest ödesdigra frågor att avgöras i riksdagen. Jag skulle kunna ge flera exempel. Vid något tillfälle jämförde man detta lagförslag med ett förslag som aldrig lades fram -- jag tror att det var för 17 år sedan -- om att incestlagstiftningen skulle delvis tas bort. Det förekommer alltså åtskilliga övertoner i debatten. Det har vi också märkt genom alla de brev och telefonsamtal som jag förmodar att flera av oss har fått. I och för sig är det inte konstigt att frågan om registrerat partnerskap kan väcka känslor till liv, även om de på många håll har gått aldeles för långt. Det är inte konstigt, eftersom frågan berör det grundläggande i den mänskliga naturen, nämligen sexualiteten. Det är naturligt att man mot den bakgrunden såsom ledamot tar sig en extra funderare över hur man skall ställa sig till en sådan här fråga. Anledningen till att jag såsom kristen har bestämt mig för att rösta för utskottets förslag är det faktum att det finns en grupp människor, som är vad man kallar genuint homosexuella. Det är omdiskuterat hur många de är. Det har talats om 1--4 %, men det är ett faktum att de finns i alla länder och kulturer. Det finns överallt en grupp människor, som är homosexuella, oavsett vad vi heterosexuella tycker om detta. Efter samtal med människor som jag känner -- läkare, psykiatriker, präster med lång själavårdserfarenhet och andra -- har jag funnit det angeläget att det införs en lag i enlighet med föreliggande förslag, en lag som ger ökad trygghet och befrämjar stabila relationer. Flera talare här har på ett alldeles utomordentligt sätt beskrivit fördelarna med denna lag. Vi kan som sagt var ha litet olika uppfattning om detta. Jag ser det som tillfredsställande och ställer mig helt bakom förslaget att homosexuella inte skall få adoptera barn. Det finns ytterligare en sak som är värd att notera och som jag inte vet om någon har sagt något om. Lagen innebär inte i det här läget att kyrklig eller frikyrklig vigsel tillåts, utan rättsverkan skall, såvitt framgår av lagen, gälla för registreringsförrättningen. Det får bli kyrkornas egen sak att ta initiativet om en särskild vigselordning skall införas eller om man i stället vill ha ett komplement till registreringsförfarandet i form av något slags välsignelseakt. Jag skulle vilja säga några ord med anledning av att det påstås att kristenheten skulle vara entydigt emot en lagstiftning i denna fråga. Man har bl.a. hänvisat till ärkebiskopen, som ju i stället har uttalat sig för en lag om hushållsgemenskap. I det sammanhanget är det värt att notera att han inte har alla biskoparna med sig, vilket han också påtalar i sin skrivning. Ärkebiskopen säger att han samtidigt har pekat på att man inom kyrkan med samma grundhållning kan komma fram till ståndpunkter som helt eller delvis skiljer sig åt. Det gäller också för biskopskollegiet; alla biskopar kommer inte till samma slutsats i samtliga frågor som behandlas i mitt yttrande. Ärkebiskopen för också ett ganska intressant resonemang där han berör andra frågor som varit föremål för ställningstaganden under århundradens, för att inte tala om årtusendens, lopp: slaveriet, kvinnans ställning, dödsstraffet. När Gustav III ville avskaffa dödsstraffet var hans främsta motståndare prästerna, som hänvisade till Guds ord. I dag, menar ärkebiskopen, är det väl knappast någon som vill försvara dödsstraffet genom att hänvisa till Bibeln. Vidare säger ärkebiskopen att det finns åtskilliga saker som man även som kristen har anledning att ta ställning till men som inte Bibeln kan ha någon erfarenhet av. Paulus kunde inte ta ställning vare sig till artificiell insemination eller kärnkraftsavfall. Fru talman! Jag är övertygad om att det är nödvändigt att stifta den lag som nu har föreslagits. Eftersom tiden är långt gången skall jag inte förlänga debatten ytterligare. Det finns dock några argument som har förts fram som jag finner mycket egendomliga, bl.a. att lagen skulle innebära ett hot mot vår kultur, ge felaktiga signaler och på något underligt sätt påverka heterosexuella att bli homosexuella. Men det kanske mest egendomliga argumentet är att detta berör så få. Jag tycker att bl.a. Elisabeth Persson har svarat på ett alldels utomordentligt sätt, så i det fallet hänvisar jag till vad hon sade för några timmar sedan. Argumentet att lagstiftningen skulle gälla så få tycker jag är mycket egendomligt. Det finns åtskilliga lagar som bara berör ett fåtal personer. Vi har ju för övrigt, fru talman, haft en successionsordning i grundlagen ända sedan början på 1800-talet som bara berör en enda familj.

Fru talman! Jag skulle vilja bemöta Torgny Larsson på några punkter. I avslutningen av sitt anförande nämnde han att detta har en normativ effekt för hela samhället. Jag kan ge ett ganska gott exempel. När Sverige skulle bestämma sig för en sambolag var vi inom kds tveksamma. Men då fick vi höra att det inte har någon normativ effekt på samhället att stifta en sambolag; det var helt okej. Nu talar man om att man vill ha en lag om partnerskap på grund av att den har en normativ effekt, vilket också vi menar att den har. Men man ändrar alltså sin argumentation från fall till fall. Jag vill fråga Torgny Larsson hur det här kan gå till. När det gäller barn och adoption blir min fråga till Torgny Larsson: Blir det likadant med den frågan för Torgny Larsson och Socialdemokraterna som det måhända har blivit med den mening som jag läste upp tidigare och som även Socialdemokraterna stod för för sju år sedan? I den sades att äktenskapet mellan man och kvinna är ett grundmurat fundament i vårt svenska samhälle. Men tydligen ställer inte Socialdemokraterna upp på detta sju år efteråt. Jag vill också påminna om att majoriteten i Partnerskapskommittén faktiskt öppnade för vinklingen att man skulle se frågan om adoption av barn i ett vidare perspektiv. Det finns ju ett antal förespråkare för partnerskap som helt öppet talar om att adoption av barn blir nästa steg. Min fråga till Torgny Larsson är: Kan vi lita på att Torgny Larsson och Socialdemokraterna inte också på denna punkt ändrar åsikt när det passar?
Herr talman! Jag tycker att det är mycket intressant att Chatrine Pålsson tar upp sambolagen. Det var tydligen sju år sedan, alltså 1987, denna lag genomfördes. Men det är inte så att antalet samboförhållanden har ökat i så enormt hög grad. Jag råkade prästvigas 1967 och har vigt ett betydande antal personer. Dessutom är jag intresserad av statistik och råkar komma ihåg att det var just år 1967 som antalet äktenskap i vårt land började minska. De minskade under ca 20 år mycket kraftigt. Samboförhållanden började alltså förekomma ganska långt innan den nuvarande sambolagstiftningen kom till. Jag kommer väl ihåg den debatt som fördes om sambolagstiftning. Ett enligt min mening starkt argument för lagen var att man på ett praktiskt sätt ville försöka lösa frågor som gällde människor som levde i samboförhållanden. Somliga av dem råkade faktiskt ganska illa ut. Därför såg jag lagen som en stor fördel. Men samboförhållanden fanns alltså innan lagen kom till. När det gäller barn och adoption är min övertygelse -- utifrån den kunskap som jag har i dag -- att homosexuella inte skall kunna adoptera. Jag kommer dock att lämna riksdagen om några dagar och kan naturligtvis inte tala för vad Socialdemokraterna kommer att göra i framtiden. Men jag har uppfattat det som att detta är den ståndpunkt som det socialdemokratiska partiet intar. I övrigt ber jag Chatrine Pålsson att fråga Maj-Lis Lööw eller någon annan som representerar utskottet.
Herr talman! Det var i första hand inte för att antalet sambor skulle ha ökat eller minskat som jag gjorde denna jämförelse, men kanske uttryckte jag mig oklart. Det var mest med anledning av att argumentet här och nu för att lagstifta om partnerskap är att det skulle ha en så normativ effekt på samhället att denna grupp plötsligt inte skulle diskrimineras längre. Det var i det avseendet som jag tog upp jämförelsen med sambolagen. Frågan om adoption av barn skall tillåtas eller inte är litet oroväckande, och uppenbarligen finns det olika åsikter om detta. Men barn behöver ju en mamma och en pappa, och det kommer de att göra även år 2000. Det är angeläget att dessa många, oerhört viktiga saker inte kan ändras från år till år.
Herr talman! Jag är också övertygad om att det är av mycket stort värde att ha både en mamma och en pappa. Tyvärr är ser verkligheten inte alltid ut så. Det finns oerhört många barn som endast har en förälder. I övrigt vill jag bara hänvisa till det jag sade förut om att det är min övertygelse att det inte är rimligt att homosexuella skall kunna få adoptera barn. Jag är inte lika övertygad som Chatrine Pålsson om den normativa effekten. Jag har tyckt att det varit mycket intressant med de många samtal som jag har haft den senaste tiden. Människor har ringt mig och varit övertygade om att det är fel att införa en sådan här lag. Då har jag brukat säga, när jag har haft tid att prata med dem: Känner du någon homosexuell? Har du talat med någon homosexuell? Då är det vanliga svaret att det gör man inte. Man plockar fram något bibelcitat här eller bibelcitat där. Är man litet smartare hänvisar man till någonting annat.

Herr talman! Homosexuella har alltid varit en bespottad grupp i samhället. Allt från avrättningar och tortyr till diskriminering har förekommit genom tiderna. Här i Sverige försvann sjukdomsstämpeln för bara ca 15 år sedan. Trots förföljelserna har homosexuella alltid funnits, så också i dag. Runt omkring oss finns det människor vars kärlek förnekas och bespottas. Det är om de här människorna debatten handlar. Den handlar inte om lagparagrafer, utredningar eller motionsrätt. Den handlar om människor, människor som nu äntligen ges en möjlighet att visa omvärlden att deras kärlek är lika mycket värd och betyder lika mycket som den heterosexuella kärleken. Ytterst handlar det om människors lika värde. Dagens debatt handlar också om trygghet. För oss som är gifta eller samboende är tryggheten självklar. Vi vet att våra anhöriga kan leva tryggt även om vi själva skulle dö. Vid en eventuell skilsmässa får vi dela lika på tillgångarna. Den här tryggheten har inte homosexuella. En person vars sambo dör kan tvingas lämna lägenheten, trots att han eller hon har bott där i många år. Dessutom får gemensamma ägodelar lämnas om kvitto på dem saknas. Homosexuella kan heller inte teckna försäkringar för sin sambo. Det är orimligt och visar att dagens lagstiftning diskriminerar homosexuella. Partnerskap för homosexuella kan råda bot på de praktiska orättvisor som finns. Självfallet spelar partnerskapet också en viktig roll för normerna i samhället. Med den här lagstiftningen säger staten att homosexualitet inte är något klandervärt. I en debatt om skolfrågor hösten 1992 sade jag att jag trodde att fördomarna mot homosexuella minskat. I dag är jag inte så säker längre. Under de senaste veckorna har jag fått många brev i frågan, från både sådana som är positiva och sådana som är negativa till partnerskap. Gemensamt för de negativa är en stark rädsla, men också fördomar. Breven inleds ofta med någon fras om att man inte bör lägga sig i hur andra människor lever sina liv, för att sedan övergå i långa stycken med fördömanden av homosexuella. Den toleranta syn som inleder breven sveps snabbt i väg av fördomar och ibland av rent hat. Tidningen Dagen tillhör de mest hatiska och öppet fientliga mot allt vad homosexualitet heter. Häromveckan sjönk tidningen så djupt att den jämförde sexuella övergrepp mot barn och incest med partnerskap för homosexuella. Det är inte bara en oförskämdhet mot de homosexuella, utan framför allt en oerhörd förolämpning mot alla de barn som utsätts för sexuella övergrepp. Övertonerna i den här debatten har gjort mig alltmer övertygad om att det är rätt att rösta ja till partnerskap. Holger Gustafsson bad oss i inledningen av debatten att noga överväga vårt ställningstagande. Det har jag verkligen gjort. Under många år har jag aktivt arbetat för partnerskap, både inom Folkpartiet här i riksdagen och genom argumentation i medierna. På senare tid har jag blivit alltmer övertygad. De hatiska breven och telefonsamtalen har alltså haft motsatt effekt. Därmed yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Tiden rinner undan, så jag skall fatta mig mycket kort. Jag vill först understryka att jag till fullo instämmer i de anföranden som Elisabeth Mårtensson m.fl. har framfört, där en rad av de viktiga principiella synpunkter som finns i det här ärendet för att i dag fatta beslut om partnerskap redan påtalats. Det jag vill lyfta fram är några ytterligare aspekter på det kristna budskapet. I den här debatten har Bibeln många gånger tagits till intäkt för att gå emot en partnerskapslag. Torgny Larsson har tidigare berört den frågan och även visat på att det inom kyrkan finns mycket olika uppfattningar om den här saken. Det jag vill lägga till, där jag såsom kristen blir rätt skrämd, är hur Bibeln av många av dem som bekämpar det här förslaget används som ett slagträ. Vi kan hitta citat i Gamla testamentet som klart talar emot homosexualitet och fördömer detta. Men vi kan också hitta många citat som talar om kärleken till nästan och att kärleken står över allt. Jag tror att vi skall akta oss för att använda bibelcitat till att slå varandra i huvudet med. Jag skulle också vilja ta upp den fråga som Holger Gustafsson och flera andra -- de som har reserverat sig i det här ärendet -- har varit inne på, nämligen att det är av formella skäl man inte vill ta ställning till ett lagförslag i dag. Jag menar att det inte kan vara annat än svepskäl, eftersom det är mycket tydligt att man från det hållet inte har sagt att man i dag är villig att fatta ett principbeslut i frågan för att därefter låta regeringen och en ny riksdag återkomma med frågan. Om skälen var formella borde man självklart ha gjort det. Jag vill till slut ta upp ytterligare en fråga i det här ärendet. Det gäller frågan om valfrihet. Vi som väljer att leva i ett heterosexuellt förhållande har möjlighet att välja. Vi kan välja att gifta oss, och vi kan välja att leva tillsammans utan äktenskapets helgd. Men av dem som i alla andra sammanhang talar om hur viktigt det är med normer i samhället förnekas i dag homosexuella att registrera sig, att ordna sina förhållanden. Jag har mycket svårt att förstå varför man kan tala om valfrihet i en rad andra sammanhang, men att det på det här området inte skall finnas valfrihet. Det tycker jag är ett annat starkt argument som inte har kommit fram i den här debatten. Därmed, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och även till meningsyttringen av Elisabeth Persson.

Herr talman! Jag vill börja med att till Fredrik Reinfeldt säga att jag tycker att hans inlägg i debatten var mycket bra. Tack för det. Med våra hjärtan skall vi sätta reglerna, sjunger sångaren Dan Hylander i en av sina sånger. Med våra hjärtan skall vi också fatta politiska beslut. Frågan om registrerat partnerskap, som vi debatterar här i dag, är för mig och för många andra en viktig fråga. Den är viktig därför att den handlar om människors förutsättningar att leva ett värdigt och respekterat liv. Jag har vuxit upp inom arbetarrörelsen i ett traditionellt brukssamhälle. Jag har också vuxit upp i ett hem med en kristen och aktiv mamma. Mina föräldrar har precis som så många andra föräldrar till stor del format min syn på människan och mina värderingar. Jag har känt den sociala kontrollen, intresset för vad som händer på bruket. Jag har hört diskussionerna bakom gardinerna när något nytt eller ovant har visat sig. Jag vet vilken generositet det finns bland människorna där, vilken ödmjuk inställning till livet som många bär på, glädjen över att få leva och dela vardagen med någon. Jag vet också vilka fördomar som växer bakom rädsla och okunskap. Som politiker ser jag det inte som min uppgift att blåsa under och legitimera fördomar, utan att se bakom dem, förklara och komma med andra infallsvinklar. Det finns en intolerans mot de homosexuella i vårt samhälle. Delar av den argumentation som i dag har använts i denna debatt legitimerar den intoleransen. Då accepterar vi den hets mot en minoritet som det faktiskt är fråga om, precis som det har hetsats mot flyktingar och handikappade i andra frågor. Jag ställer inte upp på det. Den konservativa och föråldrade syn på homosexualiteten som jag tycker att kds representerar är något som jag för alltid vill förpassa till historiens vindskammare. Den är en ny tid nu, en upplyst och öppen tid, som förutsätter verkliga och upplysta beslut. Vi vet att det runt om i vårt land bland kvinnor och män från olika yrkesgrupper finns flera åsikter om förslaget. Vi vet också att en stor majoritet av folket tiger och samtycker. Alla har inte lust att engagera sig i frågan. De tycker inte att det berör dem. Som ung i denna riksdag vill jag också säga att reaktionerna kring förslaget till viss del är en generationsfråga. Det är fler medelålders och äldre som har upprörts än yngre människor. Många unga tycker inte att detta är något konstigt. Varför skall inte var och en själv få välja vilket liv man vill leva, om det nu är så att någon av oss väljer den vi blir kär i? Vi vet att det inte handlar om hokus pokus då människor är homosexuella. Det är inte sjuka eller onda människor som blir homosexuella. Det är inte något man kan sluta att vara helt apropå, och det är inte något som man kan frälsas ifrån. Det är vanligt folk som finns runt omkring oss. Det är kompisar, som Kent Carlsson, som vi tycker om och som vi inte vill försvåra livet för. Ingen av oss kan säga oss representera vare sig sanningen eller hela folket. I dag handlar det om vad vi själva tycker och om vi själva är beredda att låta andra leva sitt liv som de vill leva det. För mig handlar den här frågan om jämlikhet. För mig är möjligheten till ett registrerat partnerskap en självklarhet i ett demokratiskt samhälle. Vi vet att homosexualiteten finns. Det är inte något som smittar, utan det är ett sätt att leva. Min uppgift som politisk företrädare är inte att försvåra för människor att leva sina liv lyckligt, utan tvärtom att underlätta för det goda livet. Vi behöver ett öppnare och mjukare samhälle. Inte ett samhälle som reglerar känslor och värderar liv utifrån egna begrepp om vad som är moraliskt rätt och etiskt riktigt. Vi behöver mer förståelse för varandra, inte mindre. Ett införande av en lag om registrerat partnerskap innebär inte slutet på vare sig heterosexualiteten eller det traditionella äktenskapet. Det kan aldrig bli fallet. Att vi inför denna lag kommer inte att locka fler människor att bli homosexuella. Förhoppningsvis får vi fler som vågar visa att de är homosexuella, vågar stå för det och teckna detta avtal. Men det är en annan sak. Genom att införa lagen om registrerat partnerskap visar vi att samhället accepterar detta sätt att leva. Men fortfarande finns så många fördomar kring homosexualiteten att ingen för skojs skull väljer det sättet att leva, om man inte vill jäklas tillräckligt mycket med sig själv. Det är modiga och starka människor som vågar leva litet udda och bryta mot majoriteten. Ju fler fördomar som finns, desto modigare, starkare och stoltare måste människor vara gentemot kompisar, familjen, arbetskamraterna, men också gentemot övriga samhället. Nu är det dags för oss att fatta ett lika modigt politiskt beslut och sätta oss över de fördomar som vi vet finns. Alla vi som nu skall rösta: Rösta inte emot detta lagförslag på grund av egna fördomar, skepsis eller rädsla för att det är något fel eller något konstigt! Det blir så konstigt som vi gör det till. De homosexuella finns här liksom vi alla andra. Försvåra och mörklägg inte deras liv genom att skjuta upp beslutet! Låt dem stå för det liv de själva väljer att leva. Låt dem bara få sjysta möjligheter till det. Herr talman! Detta är inte något stort steg för mänskligheten i stort. Det handlar om en minoritet, och det kommer alltid att vara en minoritet. Men det är ett viktigt beslut för den minoriteten. Låt den få detta beslut i dag, och säg ja till utskottets förslag!

Herr talman! Jag vill så vänligt som möjligt försöka att rätta till de felaktigheter som jag tycker att Ulrika Messing sade. Min första fråga till Ulrica Messing är: På vilket sätt har vi kristdemokrater i dag hetsat mot homosexuella? Jag vill ha något konkret exempel på det. Jag har bett om respekt för vår åsikt, och jag har sagt att jag respekterar andras åsikter. Den teologiska diskussionen har inte heller den förts av oss kristdemokrater. Vi brukar försöka skilja på detta. Det är andra företrädare i debatten i dag som har fört den och tagit lösryckta meningar. Man har också generellt anklagat tidningar, inte minst tidningen Dagen. Jag tycker att man bör vara nyanserad när man företräder en linje som vill ha respekt, förståelse och medkänsla och inte generalisera så grovt som jag tycker att Ulrica När det gäller diskriminering av homosexuella har jag och vi kristdemokrater många gånger sagt att vi måste med all kraft motarbeta detta. Men att tro att man gör det genom en partnerskapslag är att förenkla problemet. Jag tror att detta handlar om respekt för varandra, för varandras olikheter och det vi i skolan kan lära barn. Det är vad kristen etik i skolan handlar om, att respektera varandra utifrån vad vi är. Det handlar om att informera och att ha en mjuk framtoning i debatten, så att man inte hetsar upp den. Då är risken för diskriminering betydligt större. En annan sak är att se till att nuvarande lagstiftning följs så mycket det bara är möjligt, osv. Men här verkar det som att flera företrädare menar, att om man säger nej till partnerskap diskriminerar man homosexuella. Detta är fel.

Herr talman! Jag skall börja med det sista. De har varit mycket diskussion om debatten i Bollnäs. Det jag frågade Ulrica Messing om vad hon hört i denna kammare i dag. Det jag undrade var på vilket sätt vi kristdemokrater i dag -- nämligen Holger Gustafsson, jag och Ingvar Svensson -- har hetsat. Beträffande tanken om att det inte skall vara ett partnerskap har vi velat diskutera möjligheter. Vi vill att regeringen skall utreda hushållsgemenskaper, som man skall kunna ansöka frivilligt. Där skulle också homosexuella inkluderas. Sedan vill jag påminna Ulrica Messing om att vi lagstiftare inte bedömer och värderar känslor. Vi har en lagstiftning där äktenskapet mellan man och kvinna är ett fundament -- och det är det först och främst för barnens skull.
Herr talman! Jag måste säga till Chatrine Pålsson att det inte är någon skillnad för mig om man hetsar folk i denna kammare eller på torget i Bollnäs. Som politisk företrädare har jag de åsikter jag har. De bör man stå för både internt och externt. Det borde kanske Chatrine Pålsson tänka på. Jag tycker att förslaget om hushållsgemenskap i och för sig är ett förslag som vi kan titta på. Det är möjligt att det skulle underlätta för kusiner, klasskamrater osv. att få teckna ett avtal om hushållsgemenskap. Men detta är två olika saker. Förslaget om registrerat partnerskap, som vi skall rösta om i dag, har lagts fram med kärleken som utgångspunkt, dvs. att två människor av samma kön älskar varandra och har valt att leva ihop. Det är inte framlagt bara för att lösa praktiska frågor. Detta är två olika saker. Jag är beredd att även diskutera hushållsgemenskapen, men det är en annan fråga, Chatrine Pålsson.